Herr talman! Det är inte lätt att vara vänsterpartist i dagens läge. Ena dagen väcker vi motioner om att sänka momsen, nästa dag förhandlar vi om att höja densamma. Så inledde jag en debatt i kammaren efter det att vi hösten 1994 hade ingått en överenskommelse med Socialdemokraterna. Vid förhandlingar för att bilda majoritet måste man släppa på vissa av sina krav. Men om vi hade det svårt då, måste Socialdemokraterna ha det ännu svårare. De har haft möjlighet att själva påverka situationen. Jag tänker naturligtvis på sänkningen av fastighetsskatten. Lars Hedfors har blivit trängd av 5 000-10 000 fastighetsägare, utbuad och nedsablad. Han har blivit uppträngd mot väggen med knytnävar nära ansiktet. En del av dessa människor har visat rena pöbelfasoner. När man utsätter sig för sådant, och visar sådan ståndaktighet, har jag svårt att förstå hur ingenting av detta gäller veckan därpå. Då är en sänkning från 1,7 % till 1,5 % ett bra förslag. Jag tycker att förslaget är uselt. Om man räknar på att taxeringsvärdena på hus i Sverige i genomsnitt ligger på strax under 400 000 kr, blir det fråga om 60-70 kr i månaden. Vi har i kammaren försökt att komma fram till en lösning där de som drabbas av systemet räddas, dvs. de som har orimligt höga taxeringsvärden och därmed också fastighetsskatter i kombination med låga inkomster. Det är fel att inte kunna bedöma utvecklingen för sina bostadskostnader. Det går inte att göra det med räntor. Men staten skall inte göra situationen osäker för de boende, som sker med fastighetsskatten. Där har vi velat vara med om att få fram en lösning. Men att kasta bort 2 miljarder genom att sänka fastighetsskatten från 1,7 % till 1,5 % är dåligt använda pengar. Man borde ha tänkt mer på hyreshusen från krisårgångarna. Där är risken stor för hyreshöjningar i nuvarande läge. Så vidare till det övriga i betänkandet, t.ex. den statliga skatten. Vi anser att det inte finns någon anledning att ta bort värnskatten. Den bör vara kvar. Det är roligt att höra Socialdemokraternas argument, nämligen att de inte sänker skatten för höginkomsttagarna med 8 000 kr om året. De anser att de höjer skatten för dem i stället. Man säger att det inte finns något riksdagsbeslut om att värnskatten skall finnas kvar. Så går det att formulera sig. Men folk i allmänhet utgår från den situation de har, och folk i allmänhet utgår från den situation som andra har. De får de facto sänkt skatt, sett från det ena året till det andra, med 8 000 kr. Det gäller alltså de som har inkomster över 19 000 kr. Det slår fullt ut när de når 32 400 kr. Då får de en sänkt skatt på 8 000 kr om året. Vi tycker att det i dagens läge är fel. Skattesänkningar skall riktas mot låginkomsttagarna. Det är de som har burit den tyngsta bördan under denna period. 1 krona är inte lika mycket för den som har 50 000 kr i månadsinkomst som för den som har 12 000 kr i månadsinkomst. Det tycker jag att vi skall ha i åtanke. Vi menar att det undantagande av förmögenhetsskatt som gjordes för Stefan Persson & Co. för aktier var felaktig. Det borde ha kunnat lösas på något helt annat sätt. De små aktieägarna, t.ex. sådana med fastighetsinnehav eller som har betalat sina hus, får betala förmögenhetsskatt, men Stefan Persson, ägare till Hennes & Mauritz, slipper betala skatt på sin miljardförmögenhet. Det är litet underligt. Notera också att Mats Odell från Kristdemokraterna vill återinföra riskkapitalavdraget. Det var en av de mest parodiska skattereglerna som har införts av denna kammare. Det får väl stå för Kristdemokraterna om de verkligen vill detta. Skatten gav inte särskilt mycket resultat. Skatten togs bort. Jag förstår varför. Den utnyttjades inte. Den var omgärdad av så många regler och var helt vansinnigt konstruerad. Den skatten vill Kristdemokraterna återinföra. Jag förstår inte varför. Kristdemokraterna vill också ta bort dubbelbeskattningen. Det vill Moderaterna också. Moderaterna vill i princip ta bort alla skatter. Det är inte mycket som finns kvar när de är klara. Frågan om dubbelbeskattning är intressant. Jag pratade med en hög företrädare för näringslivet. Jag vädjade till hans intellektuella hederlighet och frågade om det skulle skapa ett enda nytt jobb om dubbelbeskattningen togs bort. Han vred på sig och sade ett eller några. Det är den verklighet som finns. Detta är, kamrater i kammaren, en myt! Att ta bort skatter är ett sätt att skjuta fram positionerna. Man bryr sig sedan inte om att det inte blir den minsta effekt på det man vill uppnå, nämligen ökad sysselsättning. Det är ett spel för gallerierna. Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet vill använda 8-10 miljarder till att ta bort skatten på utdelningen för aktieägare. Det är inte den kategorin som har lidit värst under de år som varit. Aktier är fortfarande den bästa kapitalplaceringen. Det är inte aktieägarna som har blivit lidande av skatteregler. Jag skulle vilja fråga Karl-Gösta Svenson och de andra som föreslår detta: Tror ni verkligen att detta kommer att skapa ett enda jobb? Ni kanske instämmer i vad den här näringslivsföreträdaren sade: Ett eller annat jobb kanske men inte mer. I så fall får ni faktiskt också leda i bevis hur det skall gå till att det skall genereras så här många jobb om man slopar dubbelbeskattningen. Ett annat exempel när det gäller moderaternas skattespel är ju det här med skattelättnader för utländska experter. Det var en sak som man drev väldigt hårt både från näringslivets och från moderaternas sida - inledningsvis. Nu har man bytt fot. Nu vill man ha generella skattesänkningar för höginkomsttagare i stället. Nu säger man att det inte är bra att sänka skatterna bara för de utländska experterna. Man skall göra det även för svenskar. Det är ett typiskt exempel på hur moderaterna flyttar fram skattefrågan hela tiden. Man får en liten bit, och snabbt är man framme och hugger. Då är man inte nöjd med detta, utan då skall man ha mer. Att man sedan inte bryr sig om statens ekonomi i förlängningen får ju stå för moderaterna. Sedan har också det här med sänkningen av tobaksskatten diskuterats här i dag. Vi ställer oss bakom den. Jag blir väldigt förvånad när Rolf Kenneryd går upp. Han är alltså inte medveten om vad som hände när skatten höjdes så pass kraftigt som skedde. Han är inte medveten om att smugglingen och den svarta försäljningen ökade. Jag kan i och för sig tänka mig att en marginell förändring har skett när det gäller rökningen. Jag tror att det delvis kan ha med priset göra. Det kan ha det. Men jag tror mer på informationen och kampanjerna och på att vetskapen om att tobak är väldigt farligt har gått upp för folk. Folkhälsokampanjer tror jag har betydligt större effekt i det här läget. Jag är väldigt rädd för den svarta sektorn och för den maffiaverksamhet som byggs upp kring tobak - och även alkohol. Jag tror att vi i förlängningen måste göra något även där. Sedan gäller det stoppreglerna och det här med förenklingar för småföretag. Javisst, vi skall genomföra förenklingar. Jag vill bara påminna om något. Många drar fram USA som det förlovade landet när det gäller småföretag och sysselsättning. Men där har man problem att fylla i sina deklarationsblanketter! Är det någonstans där det är krångligt och svårt så är det där. Vi har också krävt att förenklingar och förbättringar skall ske när det gäller småföretagen. Men när vi ser på storföretagens agerande, och deras nästan asociala beteende när det gäller att komma undan skatt, så riskeras faktiskt dessa förändringar, förbättringar och förenklingar för fåmansbolagen. Man måste på något sätt ha ett kontrakt om att man inte skall snirkla sig och konstruera situationer bara för att komma undan skatt. Skatten skall ju tas ut efter den verklighet som finns och de verkliga vinster som genereras. Man skall inte hålla på med en massa uppköp och att skicka över kapital hit och dit för att komma undan skatt. Då förstår väl alla att vi tvingas ha absurt jobbiga skatteregler för att komma åt detta. Jag tycker alltså att det är bedrövligt när jag ser hur vissa storföretag agerar. Det är inte i företagens eget intresse. När det gäller de anslag som vi också har hand om menar vi att tullen och framför allt skattemyndigheterna behöver mer pengar för att klara av kontrollen. Det finns ju rapporter från Riksskatteverket som säger att det här är väldigt dåligt. Man har en relativt sett låg kontroll i dag. Det är för litet personal. K-G Svenson var uppbragt här förut. Han sade att man använder en viss terminologi från regeringens sida, att man pratar om Perssonpengar osv. Massmedierna skulle på något sätt vara i maskopi. Vi behöver en ny politik, säger K-G Svenson. Jag trodde att han skulle säga att han vill ha nya massmedier också, men så långt gick han inte. Annars är det generellt sänkta skatter som gäller för moderaterna och K-G Svenson. Jag tror faktiskt inte att man har dragit den minsta lärdom av det som skedde 1991-94. Det tycker jag är litet sorgligt. Men den debatten har vi haft flera gånger förut. Jag skall inte dra den. Däremot vill jag ta upp det som Isa Halvarsson säger om de subventionerade hemtjänsterna - även om hon inte kallar dem så. Man har nu lagt fram ett förslag om en skattereduktion på max 25 000 kr per år. Vems skall kontrollera om en privatperson har utnyttjat de där 25 000 fullt ut? Skall varenda privatperson på något sätt ha ett f-skattebevis eller något annat skattebevis där man kryssar för hur mycket man har utnyttjat? Eller skall man kräva företagaren på pengarna om det visar sig att personen redan har använt dessa 25 000 kr maximalt? Fundera på det! Den här typen av subventioner eller förändringar av skatterna gav ju inte så mycket jobb i Danmark. Det är nästan litet löjligt att höra att ni verkligen tror att det skall ge 50 000-100 000 nya jobb. Var det 3 500 jobb det gav i Danmark med en motsvarande subventionsgrad? Herr talman! Jag hade anmält mig för 15 minuter. Jag står naturligtvis bakom samtliga 15 minuter jag har anmält mig för, men för tids vinnande utnyttjar jag bara 13.

Herr talman! Slopande av dubbelbeskattningen är synnerligen viktigt för att skapa förutsättningar för nya jobb, Per Rosengren. Vi har precis i dagarna förlorat jobb till Finland beroende på att vi har dubbelbeskattning. Vi har förlorat ett antal hundra miljoner kronor i minskade skatteintäkter på grund av att vi har dubbelbeskattning. När det gäller sänkta skatter i övrigt är ju sänkt skatt på arbete en av många viktiga förutsättningar för att få nya, riktiga jobb, alltså för att minska arbetslösheten men framför allt för att öka sysselsättningen, öka antalet jobb. Det är ju det som är problemet i Sverige i dag, och det har det varit under hela den socialdemokratiska regeringsperioden. Antalet jobb är färre än det var när socialdemokraterna tillträdde 1994. Sänkt skatt på arbete är en viktig förutsättning för nya, riktiga jobb.
Herr talman! Där har vi helt olika uppfattning. Jag kan referera till internationella försök - och även till den borgerliga regeringen eller till skattereformen. Inte blev det fler jobb när man sänkte skatten på arbete? Det har visat sig att det har blivit färre. Det är andra faktorer som styr det. Så till det här med dubbelbeskattningen. Hur skapas det fler arbeten bara för att Karl-Gösta Svenson och jag som aktieägare slipper betala skatt på den utdelning vi får? Hur kan det leda till att det blir fler jobb? Jag kan tänka mig att det berör det s.k. riskkapital som finns. Men där har man infört vissa regler som i dag gör att utdelningen är enkelbeskattad. Jag kan tänka mig att gå med på att utvidga det och förändra det när det gäller riskkapitalet - visst. Men i fråga om rena kapitalplaceringar i övrigt förstår jag inte varför man skall skattesubventionerna på det här sättet. Utdelning på aktier skall plötsligt bli skattebefriad för mottagaren. Om man däremot har pengar på banken skall man betala skatt för det. Aktieägandet är väl som sagt inte den sparform som har kommit sämst ut de senaste 15-20 åren?
Herr talman! Jag uppmärksammar att Rosengren inte har något svar alls på detta att vi precis i dagarna ha förlorat jobb till Finland genom fusioneringen av Meritabanken. Där har man placerat sig i Finland på grund av lägre skatter. Det gäller dels att de inte har dubbelbeskattning, dels att de har lägre skatt på arbete. Där har vi alltså förlorat jobb i Sverige. Vi har förlorat hundratals miljoner i skatteintäkter - eller kommer att göra - beroende på den här åtgärden. Sedan tror jag att det är så för de flesta människor, även om jag inte tror att Per Rosengren tänker så, att man bara skall beskatta en vinst en gång. Det gör man i aktiebolaget i det här sammanhanget. Det handlar om att förbättra riskkapitalförsörjningen och förbättra möjligheterna för företagen att skapa förutsättningar för nya jobb.
Herr talman! Det var inte dubbelbeskattningen som gjorde att de här företagen valde att lägga sina kontor i Finland. Vad gäller skatten på arbete vill jag säga att då är det ju hela produktionen man skall flytta dit. Då skall man ta bort alla Nordbankskontor i Sverige och lägga dem i Finland. Men det blir litet taskigt för kunden att ta sig dit. Det är ju faktiskt de som betalar skatt på sina löner. Inte skall Stora, såvitt jag vet, flytta sin produktion dit. Det har inte framkommit någonting om det. Karl-Gösta Svensons argumentation faller alltså på sin egen orimlighet. Den dag man börjar flytta ut verksamheten på grund av att de anställda har för höga skatter, då kan Karl-Gösta Svenson komma tillbaka. Jag vill också påpeka att Sverige faktiskt har de lägsta bolagsskatterna i Europa. Glöm inte bort det.
Herr talman! Per Rosengren uttryckte förvåning över att jag nämnde effekterna av de höjda cigarettpriserna. Jag vill gärna referera ett TT-meddelande som jag har i min hand. Vi har fått bekräftat att höga priser är ett av de mest verksamma sätten att minska rökningen, säger Det var precis detta som jag påpekade. Jag är naturligtvis medveten om att smugglingen därutöver har ökat. Och den måste bekämpas. Men jag anser att det är naivt att tro att den föreslagna sänkningen av cigarettpriserna råder bot på smugglingen. Det kommer alltjämt att vara lönsamt för såväl köpare som säljare att utnyttja etablerade smuggelkanaler. Detta måste mötas, som vi har föreslagit, med ökade kontrollresurser. Risken för beslag är det enda som avhåller kriminella element från att utföra sin vidriga verksamhet.
Herr talman! Jag kan, som sagt, tänka mig att priset har påverkat en del och lett till en viss minskning av rökningen. Men jag konstaterar också att rökningen på skolornas högstadier, framför allt bland flickor, har ökat trots de höga priserna. Många av dessa köper inte sina cigaretter i affärer. De kommer över dem på annat sätt. Rolf Kenneryd säger att vi skall komma åt smugglingen genom ökade insatser från tullen men att den illegala försäljningen ändå kommer att fortsätta. Jag tror faktiskt att den sänkning som nu sker innebär att man värderar riskerna på ett helt annat sätt. Marginalerna krymper faktiskt drastiskt. Och i och med att marginalerna drastiskt krymper tror jag att uppemot hälften av den illegala försäljningen kommer att upphöra. Jag tänkte passa på att ställa en fråga till Rolf Kenneryd. Han sade tidigare att man har kommit på en finansiering när det gäller sänkningen av fastighetsskatten - de 2 miljarderna. Det är väldigt intressant. Då kanske vi kan få reda på vad det är för finansiering. Det är ingen annan här i kammaren som vet det. Jag har faktiskt även frågat på departementet hur man skall finansiera fastighetsskatten. Men jag har inte fått något svar. Men eftersom Rolf Kenneryd här i kammaren i replik till Isa Halvarsson säger att finansieringen är klar så kanske vi kan få reda på vad den innebär.
Herr talman! Nettoeffekten av rökningen är, hur Per Rosengren än försöker vrida på dessa förklaringar, att rökningen har minskat kraftigt till följd av de höjda priserna. Jag skulle vara beredd att slå vad med Per Rosengren om att när vi ser effekterna av den nu föreslagna sänkningen kommer vi på nytt att kunna avläsa en ökning av rökningen. Vi önskar inte en ökning, och det är därför som vi har föreslagit avslag på denna åtgärd.
Herr talman! Jag konstaterar först och främst att Rolf Kenneryd väljer att inte svara på hur finansieringen skall gå till. Han stod faktiskt här i kammaren och sade att man hade en finansiering som var klar. Men han vägrar att säga vad den innebär. Det intressanta är alltså att det tydligen finns en finansiering. Annars har ju Rolf Kenneryd faktiskt farit med osanning här i kammaren i dag. Jag får kanske återkomma i ett senare replikskifte med Socialdemokraterna, så att vi får reda på vad denna finansiering innebär, eftersom den tydligen är klar. När det gäller tobaken och tobaksskattehöjningen har vi kommit fram till olika bedömningar. Men jag tror att vi har samma ambitioner när det gäller folkhälsomålen i detta sammanhang. Men vi gör olika bedömningar av riskerna med smugglingen och vilka effekter den får på samhällsmoral och på den illegala försäljningen över huvud taget. Vi gör nog också en litet annorlunda bedömning av vilken effekt prishöjningar får på ett minskat tobaksbruk. Jag tror att många kanske hade bestämt sig redan tidigare att sluta röka. Sedan kan i och för sig den chockhöjning som genomfördes ha bidragit till detta. Det är inte otroligt. Men jag tycker att de negativa effekterna av den illegala verksamheten faktiskt väger över i detta sammanhang. Vi är tvungna att göra någonting. Och som jag nämnde tidigare kanske det också kommer att bli nödvändigt att göra något på alkoholsidan för att minska motsvarande problem där.
Herr talman! Jag tycker att Per Rosengren tar väldigt lätt på rökningen och ökningen av den. Jag var på Cancerfondens huvudmannamöte i går, och jag kan säga att de partier som vill sänka cigarettskatten inte stod särskilt högt i kurs. Jag tror, precis som Rolf Kenneryd sade till Per Rosengren, att det inte är roligt att på sitt samvete ha ett ökat antal lungcancerfall. Det var det som påpekades från bl.a. Laryngföreningen. Jag tänker inte ta kammarens tid i anspråk för att förklara de tekniska detaljerna i utformningen av vårt förslag om hushållstjänster. Jag tänker lämna ett exemplar av detta förslag till Per Rosengren, så kan kammaren syssla med något annat.
Herr talman! Jag har läst hela förslaget. Det var därför som jag undrade hur man över huvud taget skall kunna kontrollera dessa 25 000 kr. Jag har faktiskt talat med företrädare för dem som står bakom förslaget, och de säger att de inte har tänkt på det. Så kan det vara. Om man diskuterar alkoholskatter med nykterhetsföreträdare kan de över huvud taget inte tänka sig en sänkning av alkoholskatten. Men jag tror att vi lever i en värld som ser litet annorlunda ut i dag än vad den gjorde för ett antal år sedan. Det innebär att man kanske måste rucka på väldigt många av de principer som man har haft. Jag har själv väldigt länge varit för en högskattelinje när det gäller både alkohol och tobak. Men när jag har sett de negativa effekterna och det utbud som i dag finns på den illegala marknaden, blir jag oerhört skrämd. Jag förväntar mig inte att vare sig Folkhälsoinstitutet eller nykterhetsorganisationerna skall ställa sig upp och applådera. Tvärtom är det deras roll att inte göra det. Eftersom det är Isa Halvarssons sista debatt vill jag passa på att säga att jag tycker att vi har haft väldigt mycket roligt ihop. Vi tycker faktiskt nästan likadant i de flesta frågor. Det kanske inte märks så ofta här i kammaren. Men jag har faktiskt tagit till mig en hel del av det som Isa Halvarsson har sagt. Hon är ju en väldigt klok gumma, om jag får säga så. Jag ber att få tacka så mycket för många givande diskussioner och ett mycket givande samarbete i skatteutskottet.
Herr talman! Genera mig nu inte alltför mycket genom att säga att vi i många stycken har samma åsikter.

Herr talman! Jag tänker ägna de minuter som står till mitt förfogande åt att försöka få skatteministern, ordföranden i skatteutskottet och andra ledande socialdemokrater att en aning fundera på sin skattefilosofi och konsekvenserna av denna. Även om jag bara lyckas litet grand tycker jag att jag har gjort medborgarna en tjänst. Det är alltså min avsikt. Några socialdemokratiska statsråd har uttalat dels att det skall vara häftigt att betala skatt, dels att det inte finns något samband mellan höga skatter och hög arbetslöshet. Det senare uttalandet bör skatteminister Östros rimligen känna igen. Lever vi i, och med, ett "undantagstillstånd" här i Sverige i den meningen att vi kan ha alla former och typer av skatter och att vi kan ha de högsta nivåerna och det högsta skattetrycket i världen utan att detta har en menlig inverkan på arbetslösheten? Är vi ett undantag i detta sammanhang? Vad regeringen och Socialdemokraternas företrädare återkommande hävdar är just att detta samband inte finns. Det är det som bekymrar mig och som jag vill ägna de här minuterna åt. Budgetunderskottet hanterade regeringen genom en bantning av bl.a. skola, vård och omsorg samt, enligt min uppfattning, genom en chockhöjning av svenska skatter. Effekten är att många kommunalanställda i dag står utan jobb och att det privata näringslivet dignar under en orimlig skattebörda enligt min och vår uppfattning. Sedan 1995 har också antalet företag minskat med låt oss säga 5 000; då tar vi inte till för mycket. Detta måste rimligen vara ett bekymmer när det gäller sysselsättningen. Regeringen hävdar dock med en fåkunnigs envishet att det inte finns något problem med höga skatter som driver upp kostnaden i alla produktionsled i vårt samhälle. Problemet är just att regeringen inte inser att det är ett problem med skattenivåer som ligger som en tung våt filt över all ekonomisk verksamhet i Sverige. Herr talman! Så här ser den svenska ekonomiska situationen ut: 1997 var arbetslösheten högre än någon gång sedan 1974. Just nu, 1998, ökar sysselsättningen, och det gläder oss, på grund av den internationella dragkraften men den skulle naturligtvis ha kunnat vara mycket högre om vi inte hade haft den här belastningen i det svenska samhället. Drygt 300 000 ungdomar har varit arbetslösa i mer än 100 dagar, har det tidigare sagts. Men det var ju ett löfte från regeringen att så inte skulle ske. Sverige har svårt att attrahera såväl turister som forskare och investeringskapital. Stora svenska företag lägger sin skattskyldighet i grannländerna. Svartarbetet ökar i stor omfattning; detta för att undgå beskattning. Vi har världens högsta skatter. Med s-märkta skygglappar kan man ändå hävda att skatternas nivå inte är ett problem då man vill kunna pressa ned arbetslösheten. Är detta en rimlig filosofi? Herr talman! De allra flesta utomstående ekonomiska experter, utom regeringens, ser ett direkt och klart samband här. Höga skatter ger en hög kostnadsnivå, vilket leder till stagnation och ger ökad arbetslöshet. Detta gäller även nu i en högkonjunktur, som skulle ha kunnat vara bättre utan den här belastningen. Detta är situationen, herr skatteminister! Låt oss ändå undvika att ägna tid åt att debattera de historiska händelserna för att i stället diskutera framtiden. Framtiden är mer intressant eftersom det är där som vi kommer att befinna oss resten av vårt liv. Tänk om jag kunde bringa ett uns av insikt om det överbeskattade samhällets problem till skatteministern! Då skulle vi kunna gå vidare och debattera strategiska skattesänkningar för svenska medborgare och företag. Detta är oerhört angeläget därför att just skola, vård och omsorg, som vi gemensamt värnar om, är beroende av en ekonomisk och stabil trygghet samt en långsiktig tillväxt. Det kan man inte få genom inkassering av höga skatter men man kan få trygghet genom en ekonomisk och stabil tillväxt. Herr talman! Vi kristdemokrater har i vår motion finansierat betydande skattesänkningar för medborgarna i allmänhet, men framför allt för småföretagare och näringslivet, för att därmed ge bättre förutsättningar för att alla skall få jobb och kunna leva på sin egen lön. Vi prioriterar ett höjt grundavdrag, avskaffad värnskatt och minskad fastighetsskatt. Det är vad vi främst vill rikta till medborgarna. Vi har fler förslag men de här förslagen tycker jag är viktigast. För näringslivet vill vi ha en skattereduktion för hushållsnära tjänster. Vi vill minska arbetsgivaravgifterna. Vi vill ha ett permanent riskkapitalavdrag och vi vill ha avskaffad dubbelbeskattning. Även om Per Rosengren inte riktigt förstår sig på den finessen står vi för den. Vidare vill vi på sikt avveckla förmögenhetsskatten, men inte i ett steg. Vi vill dock påbörja den avvecklingen. Allt detta syftar till att främja sysselsättningen, inte till att konfrontera. Med den här typen av skattesänkningar borde vi kunna realdiskutera med skatteministern. Eftersom regeringen inte vill förstå, och ännu mindre vill tillstå, att Sverige sitter fast i en skattefälla finns det ingen annan utväg än att hoppas att väljarna den 20 september lyfter ut regeringen och därmed den skattefilosofi som hävdar att det skall vara häftigt att betala skatt, oavsett konsekvenserna. Herr talman! Slutligen yrkar jag bifall till reservation nr 37.

Herr talman! När man här i kammaren hör de moderata företrädarna i riksdagsdebatten kan man lätt få intrycket att skatter är en pålaga som en ondsint riksdag använder för att plåga folk. Jag inbillar mig naturligtvis inte att särskilt många människor tycker att det är "häftigt" att betala skatt, Holger Gustafsson! Men förmodligen tycker väldigt många att skatter är ett nödvändigt ont. Någon tycker kanske t.o.m. att de bara är ett ont. Samtidigt är jag alldeles övertygad om att en mycket stor majoritet av svenska folket inser att skatterna är ett mycket viktigt redskap för att skapa solidaritet och rättvisa i samhället. Det är också så vi socialdemokrater ser på saken. Vi menar att den här rättvisan kan skapas på två olika sätt: dels genom att använda samhällets skatteinkomster så att de sämst ställdas standard förbättras, dels genom att skatterna konstrueras på ett sådant sätt att de fördelas efter bärkraft. Personligen tror jag inte att det är möjligt att höja skattetrycket. Det hindrar emellertid inte att skatterna även fortsättningsvis kan vara ett viktigt fördelningspolitiskt instrument som t.o.m. kan förbättras och skärpas. Det kan ske genom att vi har kvar en relativt hög kapitalskatt. Det kan också ske genom att vi, som vi nu gör, inför ett nytt steg i skatteskalan som innebär att skatten höjs för dem som har de allra högsta inkomsterna. Om den positiva utvecklingen i svensk ekonomi fortsätter, blir det säkert också möjligt med skattesänkningar för låg och medelinkomsttagare. En mycket viktig fördelningspolitisk åtgärd är att se till att alla verkligen betalar den skatt som man är ålagd att betala. Vi måste ha en effektivare skattekontroll. Det behöver då inte bara handla om mer pengar till skatteförvaltningen. Det handlar i minst lika hög grad om att ge skattetjänstemännen bättre redskap i form av lagar som möjliggör effektiva ingripanden mot skatteflykt. Här har den gångna mandatperioden inneburit stora framsteg. Generalklausulen mot skatteflykt har förbättrats, skatterevisionen har effektiviserats, förhandsbeskedsinstitutet har reformerats och punktskattekontrollen har förbättrats. Det handlar också om att skapa de organisatoriska förutsättningarna för en effektiv skattekontroll. Den nyinrättade Ekobrottsmyndigheten och skattebrottsenheterna vid de regionala skattemyndigheterna är viktiga steg på den vägen. Den kanske viktigaste fördelningspolitiska åtgärden är nog ändå att se till att använda skattemedlen på ett rättvist sätt. De besparingar och indragningar som vi tvingats genomföra under senare år har förvisso inte verkat i den riktningen. Nu upplever vi ändå slutet på besparingseländet. Ekonomin förbättras stadigt och förtroendet för Sverige ökar. Vi har nu det starkaste budgetläget under hela 1990-talet. Den stora och ganska angenäma frågan är nu hur vi skall utnyttja detta förbättrade ekonomiska läge. Hur skall vi agera för att med ändå relativt begränsat ekonomiskt utrymme uppnå maximal fördelningspolitisk rättvisa. Vi socialdemokrater har länge klart och tydligt deklarerat att vi i en sådan situation måste prioritera de s.k. verksamheterna, dvs. åldringsvård, sjukvård, barnomsorg och utbildning - något som vi nu också kan göra utan att behöva låna pengar till det. Mitt i allt detta positiva och konstruktiva tänkande drabbas vi så återigen av moderata attacker på det svenska skattesystemet. I motioner, anföranden och debattartiklar formligen vräker man ut sitt skattemissnöje. Skatter är i stort sett roten till allt ont i Sverige. Skatter skapar bidragsberoende och arbetslöshet. Skatter driver folk från hus och hem, med andra ord en enda lång orgie i skattekverulans. Allt detta visar med pinsam tydlighet hur långt ifrån verkligheten som moderata politiker lever. Det stora problemet i dag är inte att samhället har för stora resurser, dvs. skattemedel, för att lösa sina åtaganden gentemot invånarna. Problemet är det rakt motsatta. Vi har ännu inte tillräckligt med pengar för att fullt ut klara vården, omsorgen och utbildningen. Vi har inte pengar till att ge medborgarna fullgod ersättning vid olika typer av inkomstbortfall. Vi har inte pengar för att ge alla arbetslösa en meningsfull sysselsättning osv. Och allt detta beror till stor del på att så mycket av statens inkomster går åt till att betala räntor på den statsskuld som vi drog på oss i början av 90-talet. I år går hela 10 % av de totala skatteintäkterna åt för att betala räntorna på statsskulden. I denna besvärliga situation går alltså moderata riksdagsmän ut och kräver enorma skattesänkningar och ytterligare nedskärningar. Det handlar faktiskt om nedskärningar i minst samma storleksordning som vi socialdemokrater beslutat om under de senaste fyra åren. Våra besparingar har drabbat låg och medelinkomsttagare hårt. Hur skall det då inte bli när moderaterna skall genomföra sina besparingar på ytterligare 70 miljarder kronor? Man har dessutom mage att framställa skatterna som ett hot mot låginkomsttagarna. Det är i sak fel, eftersom det man får för skattemedlen är långt viktigare för låginkomsttagarna än de skatter man måste betala. Det är också ett oerhört cyniskt påstående, för i själva verket är man bara ute efter att misskreditera hela det svenska skattesystemet. Man använder sig av samhällets svagaste som en murbräcka mot skatterna, dvs. mot möjligheterna att föra en solidarisk och rättvis politik. Och syftet är ju uppenbart. Man vill helt enkelt motivera sina egna skattesänkningsförslag för välbärgade människor i form av avskaffad förmögenhetsskatt, avskaffad skatt på aktieutdelningar, sänkt reavinstskatt på aktievinster, sänkt skatt över brytpunkten och mildrad skatt på pensionssparande. Sammantaget innebär de moderata skattesänkningsförslagen enorma inkomstbortfall för staten, närmare bestämt 34,4 miljarder år 1999, 62,3 miljarder år 2000 och 84,4 miljarder år 2001. Och visst får alla hushåll sänkta skatter med moderaternas förslag, dock flera gånger större sänkningar för höginkomsttagarhushållen. Och tar man dessutom hänsyn till hur moderaternas besparingsförslag slår mot låginkomsttagarhushållen kommer man att finna att dessa låginkomsttagarhushåll i många fall får en minskad köpkraft, medan höginkomsttagarhushållen får en kraftigt ökad köpkraft. Längre sträcker sig inte moderaternas hastigt påkomna omsorg om låginkomsttagarna. Det är alltså inte svårt att se att moderaternas extrema skattepolitik leder till en gigantisk social nedrustning, som kommer att drabba kommunerna särskilt hårt. Det blir vården, omsorgen och utbildningen som kommer att få sitta emellan. Svårare är det dock att se hur denna politik i en högst eventuell borgerlig regering skall kunna kombineras med Folkpartiets och Kristdemokraternas engagemang för just vården. Skall man bli tvungen att sluta upp bakom moderaternas väldiga skattesänkningskrav och därmed också bakom deras politik för social nedrustning? Skall man återigen bli överkörd av den moderata ångvälten? Spåren från 1991-1994 förskräcker. På den här punkten får vi inga besked vare sig från folkpartister eller från kristdemokrater. Så vi får väl göra som övriga väljare: Vi får vänta och se. Slutligen, fru talman! Det här är min sista debatt i riksdagen. Jag vill framföra ett varmt tack till alla mina meddebattörer, alla utskottsledamöter. Ni har alla bidragit till att skapa en mycket god stämning i skatteutskottet. Jag tycker att vi trots de meningsmotsättningar som finns ändå lyckats vara mycket goda vänner. Får jag framföra ett alldeles särskilt tack till Rolf Kenneryd som jag har haft en hel del att göra med. Vi har haft rätt många ganska tuffa överläggningar. Vi har båda fått ge och ta. När det hela är över står vi fast, och vi har lyckats få igenom förslagen i riksdagen tillsammans. Sedan vill jag tacka talmännen och kammarens personal för ett utomordentligt gott arbete.

Fru talman! Lars Hedfors nämnde inte någonting under sitt långa anförande om det stora behovet av nya jobb och den enorma arbetslöshet som vi har i Jag ställde ett par frågor i mitt anförande bl.a. om företagsklimatet. Under den period som ni har regerat har det blivit 20 000 färre företag än vad som fanns när regeringen tillträdde. Företagsklimatet har försämrats. Stillatigande står ni vid sidan och tittar på när både Nordbankens och Storas huvudkontor försvinner till Finland. På Ericsson skall man fatta beslut i höst om hur man skall göra, om man skall stanna kvar i Sverige eller inte. Varför gör ni ingenting för att rädda kvar jobben i Sverige? Jag ställde också en fråga till Lars Hedfors om den orättvisa förmögenhetsskatten och fastighetsskatten, men där blev han mig svaret skyldig. För några dagar sedan fick en av mina moderatkolleger ett samtal från en ensamstående pensionär. 125 000 kr för ett antal år sedan. Hans pension var 9 000 kr/mån och han tvingades betala 17 000 kr i fastighetsskatt. Han har ingen möjlighet att öka sina inkomster. Han har dragit in på maten för att kunna betala denna orättvisa skatt. Han insåg också att regeringens förslag inte skulle vara till någon större hjälp för honom, eftersom allt talar för att hans fastighetsskatt kommer att i öka i stället för att minska - den kommer att minska för tillfället, men sedan ökar den igen. Är det socialdemokratisk rättvis att tvinga vanliga människor från hus och hem för att de inte har råd att betala förmögenhetsskatt och fastighetsskatt, när miljonärerna samtidigt kan bli helt befriade från förmögenhetsskatt?
Fru talman! Jag skall besvara den fråga som K-G Svenson ställde i sitt inledningsanförande om skatter och arbete. Han frågade: Varför avvisar ni sänkt skatt på arbete? Det är ju inte riktigt hela sanningen, K-G Svenson. Under den gångna mandatperioden har vi genomfört skattesänkningar på 7 miljarder kronor, skattesänkningar som har varit riktade mot de mindre och medelstora företagen därför att där finns potentialen för en ökad sysselsättning. Däremot säger vi nej till att smeta ut dessa skattesänkningar på en mängd olika saker. Vi vet att stora skattesänkningar inte leder till ökad sysselsättning. Det kan vara precis tvärtom. Det räcker inte att bara tänka på skattesänkningar, även om jag förstår att det är någonting som K-G Svenson ägnar sig mycket åt. Man måste också ta konsekvenserna av skattesänkningarna. Det är en fråga om besparingar. Och vad är besparingar för någonting? Jo, det drabbar oskyldiga människor och drar ned på deras förmåga och möjlighet till konsumtion, dvs. deras efterfrågan. Då minskar också möjligheterna till produktion och sysselsättning. Alternativet är att låna till dessa skattesänkningar. Det vet vi ju av bitter och bister erfarenhet hur det går när man lånar till skattesänkningar. Då stiger räntorna, vilket får till effekt att sysselsättningen sjunker. Det finns inte någon ekonom i hela världen som håller med K-G Svenson när han säger att skattesänkningar generellt leder till en ökad sysselsättning. Man skulle kunna tala mycket om företagsklimatet. Många undersökningar visar att Sverige har ett alldeles utomordentligt företagsklimat. Men vi behöver inte gå till undersökningar, vi kan bara se oss omkring. Då ser vi hur det går för företagen i dag. De investerar, de anställer folk, vinsterna ökar, de exporterar osv. Det har förmodligen aldrig varit så bra för företagen som det är just nu.
Fru talman! Jag bara konstaterar att Stora och Nordbanken valde Finland på grund av lägre skatter. Finland sänker kontinuerligt skatten på arbete för att skapa förutsättningar för nya jobb. Finland drar folk från Sverige därför att det blir fördelaktigare att arbeta där. Under denna tidsperiod har ni höjt skatterna för låginkomsttagare. Vi har världens hårdast beskattade låginkomsttagare i Sverige, och det har ni till stor del genomfört under den här mandatperioden. Det är ju skrämmande att ni driver en sådan politik att alltfler blir beroende av bidrag. Jag skall ta de sista minuterna i anspråk och säga några ord till Lars Hedfors - han höll ju sitt sista anförande här i kammaren. Vi har under en tioårsperiod jobbat tillsammans i skatteutskottet. Det har varit trivsamt och stimulerande. Vi har jobbat tillsammans både under ditt ordförandeskap och under ditt vice ordförandeskap då vi hade majoritet. Jag hoppas att du nu när du lämnar riksdagen kan ta tillfället i akt och njuta av livet tillsammans med din hustru. Jag lovar att försöka att ge dig ytterligare tid efter höstens val så att du kan ta en och annan tur till Frankrike och njuta av det goda vinet där genom att jag skall försöka att se till att du slipper ordförandeskapet i Fastighetsskatteutredningen. Tack, Lars, för trivsamma år tillsammans!
Fru talman! Jag tackar så mycket för de vänliga orden, K-G Svenson. Jag kan återgälda väldigt många av dem. Det är klart att omtanken kanske sträcker sig litet för långt när du vill beröva mig mitt ordförandeskap i Fastighetsskatteutredningen. Men vi får väl se hur det går. Avslutningsvis vill jag säga när det gäller Nordbanken och Stora, som K-G Svenson ofta och gärna återkommer till, att det inte är av skatteskäl som Stora kommer att flytta sitt huvudkontor till Finland. Nordbankens huvudkontor finns faktiskt i Sverige, så man har inte flyttat. Men det är ju inte detta som är det viktiga från sysselsättningssynpunkt utan det viktiga är att vi får investeringar till Sverige. Nu kan vi se att nettoinflödet av investeringsmedel är större än på mycket länge. Det kommer alltså fler utländska investeringar till Sverige än vad som försvinner från Sverige. Det är t.o.m. så att Sverige är det land inom EU som får de största utländska investeringarna, och det är oerhört betydelsefullt för sysselsättningen. Det är någonting som väcker hopp för framtiden.
Fru talman! Lars Hedfors sade inledningsvis i sitt anförande att det sannolikt inte är möjligt att öka skattetrycket. Därefter ägnar han sig med en viss rätt merparten av sitt anförande åt att kritisera moderaternas skattesänkningsiver.

Det är riktigt som Lars Hedfors säger att vi har haft en del att göra med varandra under den här perioden. Jag har tidigare sagt till Lars att jag ofta har irriterats av att han har varit så svår att övertyga genom goda argument. Det har varit svårt att få honom att överge den ståndpunkt som regeringen har intagit. Detta har dock successivt förbättrats. Jag har framför allt värdesatt den hållfasthet och den ordhållighet som har präglat vår relation. Den har haft en gammaldags och hederlig karaktär och som bäst kan sammanfattas med ett gammalt talesätt, småländska gentlemän emellan: Sagt är sagt. Så har det varit. Tack för det.
Fru talman! Efter alla dessa överväldigande vackra och snälla ord blir jag nästan förstummad, men inte mer än att jag skall försöka svara på den konkreta fråga som Rolf Kenneryd ställde till mig om möjligheten att minska skattetrycket. Jag skulle egentligen kunna göra det med precis samma ord som Rolf Kenneryd har använt i talarstolen flera gånger, nämligen att vi inte kan genomföra några skattesänkningar som äventyrar den förda saneringspolitiken. Vi måste veta att den står sig framöver. Vi kan inte genomföra några skattesänkningar som äventyrar vården för de gamla och de sjuka och utbildningssystemet i Sverige. Allting tyder ju på att det går så pass bra för den svenska ekonomin att vi förmodligen i framtiden kommer att ha möjligheter att genomföra skattesänkningar, men det skall vara rättvisa och riktiga skattesänkningar. Det skall vara skattesänkningar för dem som har fått stå ut med ganska mycket under saneringspolitiken, nämligen låg och medelinkomsttagarna.
Fru talman! Jag tycker att det är tillfredsställande att vi har samma grundläggande synsätt, nämligen att skattesänkningar måste ske i den takt som samhällsekonomin medger och att vi inte skall ta ut några dynamiska effekter i förskott. Men jag tycker ändå att det, med den sakkunskap som Lars besitter, borde vara möjligt att avge någon bedömning av storleksnivån och en litet mer detaljerad inriktning på de skattesänkningar som kommer att vara möjliga under de närmaste åren - detta som ett litet testamente till den nya riksdag som så småningom skall samlas.
Fru talman! Mitt testamente blir i så fall omsorgen om Sveriges ekonomi och möjligheten att hjälpa dem som har det sämst ställt i Sverige. Att precisera några skattesänkningar i det här läget vågar jag mig inte på. Det tar jag inte med i mitt testamente.
Fru talman! Jag väntar med tacket till något senare. Jag vill först ägna mig åt sakpolitiken litet ytterligare innan Lars får ledigt i det avseendet. En budget i balans - ja, det är bra. Vi är många som tycker är det är bra, och det sticker vi inte under stol med. Att prioritera skola, vård och omsorg är också bra. Vi delar den uppfattningen. Men arbetslösheten eroderar tryggheten för skola, vård och omsorg, enligt vår uppfattning. Min fråga till Lars Hedfors är: Kan möjligen sänkta skatter och avgifter öka sysselsättningen och därmed bättre trygga skola, vård och omsorg? Finns det något rimligt i denna tanke?
Fru talman! Jag svarade faktiskt på den frågan i min debatt med K-G Svensson. Jag sade att det säkert finns vissa skatter som har betydelse för sysselsättningen. Jag tog ett exempel, nämligen beskattningen av de mindre företagen i Sverige. Där finns det helt avgjort en potential för att öka sysselsättningen. Jag vill återigen påminna Holger Gustafsson om att vi faktiskt har gjort ganska stora insatser på det området genom att sänka skatterna med i storleksordningen 7 miljarder kronor. Bl.a. har vi sänkt arbetsgivareavgifterna för de mindre företagen. Så visst kan man använda skattevapnet för att öka sysselsättningen. Men jag tror att man skulle göra sysselsättningsfrågan en otjänst om man krävde att skattesänkningarna skall smetas ut även på de stora företagen. Att avskaffa utdelningsskatten på aktier, vilket ni ju vill, och halvera reavinstskatten på aktier tror jag skulle kunna få rent motsatt effekt. Det leder nämligen till att avkastningskravet på de mindre företagen blir så mycket större med påföljd att investeringskapitalet kommer att söka sig ifrån de mindre företagen till de större, och där ger de inte särskilt mycket sysselsättning. Så risken är, Holger Gustafsson, att det ni pläderar för med så stor intensitet skulle få en rakt motsatt effekt, och det vore ju inte bra.
Fru talman! Jag gläder mig starkt över att vi nu ändå kan börja ägna oss åt en sakdebatt, att det är en tänkbar och lämplig väg att diskutera sänkta skatter som drabbar rätt del av näringslivet. Sedan kan jag naturligtvis beklaga att det kanske är Lars Hedfors sista debatt här, när vi nu äntligen har nått så långt. Jag skall fortsätta debatten och också känna skatteministern på pulsen, för jag hoppas att han kommer att finnas med i framtiden. I den mån han skulle vara med i en ny regering är det ännu viktigare att veta vad han står för. Men låt mig fördjupa frågan ytterligare i detta sena ögonblick. Eftersom den svenska skattenivån är så hög jämfört med i världen i övrigt, undrar jag om Lars Hedfors tror att det skulle underlätta för svensk export om vi hade något lägre skatter i Sverige och att sysselsättningen på det sättet skulle öka. Det är alltså exportdimensionen som jag talar om nu. Sedan skall jag svara på den fråga vi fick i Lars anförande om hur det skall gå för Kristdemokraterna och Folkpartiet i samverkan med Moderaterna i en ny regering. Det stora problemet 1991 var inte Moderaterna. Det är ju så att i ett högskattesamhälle finns det en ytterlighet som företräder högskattesamhället. Då får man ofta någon som kör i det andra diket, och det kanske är Moderaternas roll i det här sammanhanget. Vi skall göra vårt yttersta för att se till att vi håller oss på vägen. Det finns ett ordspråk som säger att det är en kort stund man befinner sig på rätt väg, nämligen när man är på väg från det ena diket till det andra. Vi skall försöka upprätthålla att vi håller oss på vägen i de här sammanhangen. Moderaterna var som sagt inte det stora problemet 1991, utan det var det finansdepartement som vi tog över med finansministrar som hade gett sig av för att bli författare och finansministrar som hade sett ljus i tunnlar, som nu befinner sig nere i Europa. Det var det stora problemet. Slutligen ett stort tack till Lars som ordförande, som på ett elegant och trivsamt sätt har skött det praktiska i utskottet. Det vill jag verkligen skicka med. Tack så mycket!
Fru talman! Jag blir litet skakis när Holger Gustafsson börjar tala om åren 1991-1994. Då levde man efter den största gemensamma nämnarens princip, dvs. att Moderaterna skulle ha igenom sina skattesänkningsförslag och övriga partier skulle ha igenom alla sina utgiftsökningsförslag. Resultatet blev ju förfärande: enorma budgetunderskott, en jättestor statsskuld som vi ännu inte har börjat avbetala i någon större utsträckning, skuldräntor på över 100 miljarder kronor per år som tar massor av pengar från satsningar på vård, omsorg och utbildning. Detta var det skrämmande resultatet av den perioden, Holger Gustafsson. Vi måste be alla goda makter att bevara oss från något liknande igen. Sedan vill jag tacka för de vänliga orden.
Fru talman! Lars Hedfors talade om effektiva skatter och att det inte bara behövs mer resurser. Vidare sade han att skatterevisionen har effektiviserats. Men det är ju inte på det sättet. En rapport som kom från RSV alldeles nyligen visar att det har blivit sämre. Framför allt granskningen av deklarationer är väldigt dålig. Det var faktiskt en alarmerande rapport som kom förra veckan. Sedan talade han om nya verktyg. Ja, visst har det kommit en del nya verktyg, men vi saknar ändå det kanske viktigaste verktyget, nämligen möjligheten för skattemyndigheterna att på vissa arbetsplatser göra identifikationskontroller som skulle kunna stämmas av mot arbetsgivarregistret. Det var intressant att höra Lars Hedfors tala om hur man nu kämpar för att uppnå maximal fördelningspolitisk rättvisa. 32 000 kr i månaden är fördelningspolitiskt rättvis i nuvarande läge? Dessutom säger Lars Hedfors att man inte skall smeta ut skattesänkningar för mycket, utan rikta dem dit problemen är. Precis den uppfattningen har jag. Hur kan man då gå med på en skattesänkning på 0,2 % när det gäller fastighetsskatten? Det är ju verkligen att smeta ut pengar på ett väldigt underligt sätt. Slutligen sade Rolf Kenneryd här förut att man har lyckats finansiera de 2 miljarderna. Då undrar jag naturligtvis: Hur har man finansierat de 2 miljarderna när det gäller sänkningen av fastighetsskatten? Rolf Kenneryd sade ju att det var klart. Jag hoppas att vi kan få ett svar på det nu.
Fru talman! Låt oss börja med fastighetsskatten. Jag hörde Per Rosengren i sitt inledningsanförande säga - ungefär - att sänkningen var usel och att det var fråga om att kasta bort 2 mijarder kronor. Men, Per Rosengren, Vänsterpartiet har ju faktiskt anslutit sig till denna sänkning. Det är en förkastelsedom över sig själv som Per Rosengren nu utfärdar. Ni har ju varit med på det. Ni har inte reserverat er mot det. Det är möjligt att man kan säga att vi har gjort en kovändning. Men det har ju Vänsterpartiet också gjort, så på den punkten är vi väl lika goda kålsupare. Fördelningspolitik talar Per Rosengren ofta och gärna om. Det tycker jag inte att han skall göra med allt för stora bokstäver. Väldigt många av era förslag, om man studerar dem litet närmare, ställer ju till med fördelningspolitiska problem. Ta t.ex. ert förslaget om att kraftigt höja bolagsskatten. Vad leder det till? Vi vet att bolagsskatten är den viktigaste skatten när det gäller investeringar för företagen. Höjer man bolagsskatten leder det till minskade investeringar, sämre sysselsättning, arbetslöshet. Det är väl ingen fördelningspolitik att tala om. När det gäller boendeskatten snackar ni om att ni skall ha rättvisa i boendet. Men vad var det ni gjorde i bostadsutskottet? Jo, där banade ni väg för ett förslag som innebar att en tredjedel av krisårgångarna inte skulle få någon sänkning. Om man dessutom tittar på hela er finansiella plan för verksamheten i Sverige finner man att det finansiella sparandet undermineras hos er. Det leder till höjda räntor, och höjda räntor leder till arbetslöshet. Så er fördelningspolitik är kanske inte så mycket att skryta med, Per Rosengren.
Fru talman! Kraftigt höjda bolagsskatter, säger Lars Hedfors. Jag vill inte hävda att en höjning av bolagsskatten från 28 % till 30 % skulle få några speciella negativa effekter på sysselsättningen. Det tror jag inte Lars Hedfors tror heller. I bostadsutskottet röstade vi på vårt eget förslag, helt enkelt. När det sedan stod mellan ett halvdåligt socialdemokratiskt förslag och ett halvdåligt borgerligt förslag lade vi ned våra röster. Det tycker jag att vi har all rätt att göra. Vi har sagt att om man kan finansiera en sänkning med 0,2 % på ett lämpligt sätt kan man kanske tänka sig det. Men det är inte särskilt välriktade pengar. Vi skulle hellre vilja använda en hel del av pengarna till att verkligen göra något åt de drabbade områdena, åt låginkomsttagare som nu får betala skyhöga fastighetsskatter. Det är där vi vill rikta in pengarna. Återigen frågan: Hur skall ni finansiera de 2 miljarderna? Rolf Kenneryd har ju här i kammaren sagt att det finns en finansiering. Då är jag väldigt intresserad av att höra var den finns. Slutligen vill även jag naturligtvis tacka herr ordförande för ett förnämligt arbete som ordförande i skatteutskottet. Han kan verka barsk ibland, men under den barska ytan finns det emellanåt ett stort gemyt. Han har starkt bidragit till en god och trevlig stämning i skatteutskottet. Jag ber att få tacka så mycket för den här perioden och önskar Lars Hedfors lycka till som civilist.
Fru talman! Jag måste först ändå få kommentera de 0,2 procenten. Per Rosengren ställer frågan ständigt, och han kommer förmodligen också att ställa frågan till Thomas Östros: Hur skall ni finansiera de Men ni har ju precis samma problem som vi. Ni har också 0,2 % att finansiera. Varför talar ni inte om vad ni skall göra? Vi har faktiskt gjort det. Vi säger att vi skall sänka utgiftstaket i motsvarande grad. Det kommer förslag om det i budgetpropositionen framöver. Hur ni än resonerar i bostadsutskottet, Per Rosengren, var det Vänsterpartiet som banade väg för en politik som gör att en tredjedel av krisbeståndets bostäder inte får någon som helst fördel, om det nu hade gått igenom. Men nu hindrades ju det i sista minuten.

Fru talman! Också jag vill tacka Lars Hedfors. Han har faktiskt varit en ovanligt trevlig ordförande, som har förmåga att skilja på sak och person. Dock har han gjort mig upprörd vid några tillfällen. Men vi har som sagt dessemellan haft mycket trevligt. Jag tänkte påminna om när vi gjorde en utskottsresa till Kanada och USA. Där påtalade man att vi måste avskaffa dubbelbeskattningen i Sverige därför att vi inte skulle klara oss med en omgivning som faktiskt gör det. De första stora stegen börjar bli tydliga nu med Stora Ensos beslut att lägga huvudkontoret i Helsingfors. Det finns bedömare som säger att om inte vårt skattesystem förändras finns det risk för att utländska investerare väljer bort Sverige som alternativ. Jag är från Värmland, och där har vi haft mycket dåliga erfarenheter av att företag flyttar ut sina huvudkontor. Lars Hedfors talade i sitt inledningsanförande om att vi behöver skatter. Det håller vi också med om. Han sade att det är viktigt att de kommer de svaga till del och att de fördelas rättvist. Men jag tyckte att det fattas något. Det gäller inte bara att dela på kakan. Man måste också se till att kakan växer, och då gäller det att se vilka skadliga skatter vi har. Framför allt nämnde inte Lars Hedfors något om rättstryggheten i vårt skattesystem. Det är också en mycket viktig sak.
Fru talman! Jag håller helt och hållet med Isa Halvarsson om att vi måste slå vakt om rättssäkerheten. Det är naturligtvis en svår balansgång mellan att å ena sidan få en bra och effektiv kontroll av skattesystemet, å andra sidan undvika allt för mycket som strider och hotar rättssäkerheten. Jag tycker faktiskt att vi har lyckats ganska bra med den balansgången. Det kan naturligtvis finnas saker och ting som måste göras bättre. Men på det hela taget har vi lyckats ganska bra med att få en bra skattekontroll och en ganska stor rättstrygghet. Beträffande dubbelbeskattning, som ju är något av ett borgerligt mantra, vill jag säga - och jag tror att det har sagts här tidigare - att det skulle vara stötande att i en situation när man skär ned på förmånerna för de allra sämst ställda i Sverige sänka skatten för dem som har stora förmögenheter i aktier. Det skulle faktiskt inte stämma med svenskt rättsmedvetande, för att använda det uttrycket. Det är faktiskt så - jag tror att det var Per Rosengren som sade det tidigare - att det förmodligen inte finns något annat sparande som är så lönsamt som att spara i aktier. Man har avkastningar på sparandet på ibland upp till 30-40 %. Skulle man inte beskatta detta? Det vore ju fullständigt otillständigt. Jag tror som sagt var inte att det skulle skapa några nya jobb att låta bli att beskatta det.
Fru talman! Jag talar inte om att man skall avskaffa reavinstbeskattningen. Aktier beskattas ju rätt hårt, om man nu gör sig av med dem och tjänar de pengar som det innebär när kurser höjs. Utdelningarna, åtminstone för normala aktieägare, är ju inte så stora. Det är stötande att sänka skatten för aktieägare, sade Lars Hedfors. Det är väl att kasta sten i glashus, när ni har sänkt skatten för miljardärer? Det argumentet håller inte riktigt längre. Lars Hedfors sade att det var ganska bra rättssäkerhet. Jag tycker att rättssäkerhet skall vara bra och inte ganska bra. Jag tänkte sluta med detta. Vi får väl se om vi träffas i Fastighetsskatteutredningen eller om Karl-Gösta Svenson sätter sin hotelse i verket, eller om vi över huvud taget har någonting mer att utreda.
Fru talman! Jag är alldeles övertygad om att vi kommer att ses i Fastighetsskatteutredningen, Isa Halvarsson. Jag ser fram emot det. Jag tror att det kommer att bli väldigt trivsamt och konstruktiv. Det finns väldigt mycket som förenar när det gäller fastighetsskatten. Det borde vi kunna ta till vara. Tack så mycket för de vänliga orden!
Fru talman! Jag kan ta vid där det förra replikskiftet slutade, nämligen frågan om fastighetsskatten. Jag är litet nyfiken på Lars Hedfors syn på fastighetsskatten. Han kom inte in på det i sitt anförande tidigare. Vi har från Miljöpartiets sida hävdat att det är betänkligt när man beskattar fiktiva marknadsvärden som inte motsvaras av någon som helst inkomst. Det har lett till problem i områden där marknadspriserna har gått upp väldigt snabbt. De bofasta drabbas då av en högre fastighetsskatt och har inte någon motsvarande inkomst för detta. Det är det som har upprört så väldigt mycket. Det vore intressant att få litet synpunkter från Lars Hedfors om hur han ser på principerna för fastighetsskatten. Man kan tänka sig principen att skatten skall motsvara någon typ av utgift för samhället, t.ex. att det finns en koppling till infrastrukturkostnader eller annat. Man kan tänka sig många intressanta principer i det sammanhanget. Det är en sak till som det vore intressant att få något kommenterad. När man lyssnar på Lars Hedfors får man intrycket att skatter på något sätt är väldigt neutrala. Det händer inte så värst mycket mer än att man får in pengar, och påverkan i övrigt är marginell. Jag vill ändå hävda att skatter i Sverige är väldigt viktiga när det gäller prisbildningen och kostnaderna för och priserna på olika tjänster och varor. Därmed är skattesystemet väldigt styrande för vilka tjänster och varor som efterfrågas. Det vore intressant att få synpunkter på det. Framför allt om Lars Hedfors i miljösammanhang kan tänka sig att utnyttja skatteinstrumentet för att styra vad gäller miljöpåverkan på sikt.
Fru talman! Det är alldeles riktigt som Roy Ottosson säger att skatter på olika sätt är styrande. Vi har under många år använt oss av skatteinstrumentet för att styra hit och dit. Det visade sig på 80-talet att vi styrde litet för mycket med skattesystemet. Det ledde till asymmetrier i skattesystemet som gjorde att det kunde missbrukas. Det som hände i skattereformen var att man renodlade styrandet i litet större utsträckning. Skattereformen är också ett utomordentligt exempel på att man kan använda skatter för att styra i miljöpolitiken. Skattereformen var faktiskt en gigantisk skatteväxling som utföll väl. Vi skall naturligtvis vidare studera möjligheterna att genomföra ytterligare skatteväxlingar, även om det finns problem, vilket den här utredningen har påvisat. Principen bakom fastighetsskatten i dag, Roy Ottosson, är att det är en kapitalskatt. Det är en skatt på kapital precis som det är en skatt på sådant kapital som man har i banken eller på annat sätt. Den andra sidan av myntet är att man också har ränteavdrag för lån som man tar för sina fastigheter. Den principen skall vi diskutera i den kommande utredningen. Det skall studeras om den är bra eller om den är dålig. Vi får se om det finns andra möjligheter att ta ut skatt på annat sätt. Det är huvudsyftet med utredningen. Huvudsyftet är också att hitta ett varaktigt system som på något sätt löser problemen för de människor som är bofasta i de attraktiva fritidsområdena. Det kommer nu att lösas provisoriskt i en proposition. Men det måste finnas ett stabilt och varaktigt system för detta.
Fru talman! Detta med fastigheter för boende är litet speciellt, även om man nu självklart kan förstå att det betraktas som kapital. Det handlar om att man under sin livstid sparar i fastigheten. Det dominerande hushållssparandet i Sverige är traditionellt just sparande i fastighet, helt enkelt den fastighet man bor i. Det innebär att man till att börja med tar lån. Man betalar av dem medan man arbetar och har inkomster. Sedan ser man till att man inte har så mycket lån kvar, helst ingenting alls, när man är pensionerad och lever på en lägre omsättningsnivå. Man behöver inte så mycket pengar, och man har inte så mycket utgifter. Om man då betraktar fastigheter som vilket kapital som helst som skall beskattas rakt av hamnar man i en litet konstig situation. Man måste ändå erkänna att fastigheter för boende har en litet speciell karaktär. De kan inte betraktas som vilket kapital som helst. Det tycker jag ändå är litet viktigt att slå fast. När det gäller frågan om skatteväxling utmynnade Skatteväxlingskommittén i en uppgörelse mellan alla partier här i riksdagen utom Moderaterna om att det var bra att växla skatt på arbete till skatt på miljöområdet, dvs. att sänka skatten på arbete och höja den på miljöområdet och energiområdet. Det sades också att det bör kunna göras åtminstone i den omfattning som hittills skett. Om man tittar på de höjningar av miljöskatter som totalt skett de senaste tio, femton åren handlar det om kanske 50-60 miljarder om man räknar in momseffekten. Frågan är då om Lars Hedfors tycker att det är bra att försöka komma fram och genomföra detta. Vi har ett stort problem med att miljöförstöring är så billigt att den rullar på, trots att vi med lagstiftning och allt möjligt försöker att bromsa upp den.
Fru talman! Skatteväxling är naturligtvis någonting som måste övervägas. Det är ingen tvekan om det. Men sedan måste man också vara medveten om problemen. Problemen är att de skattebaser på vilka man höjer skatten, dvs. miljöförstöring, skall försvinna. Då får man ut mindre skatt därifrån. Det är själva vitsen med det hela. Det är då inte säkert att man längre har någon finansiering av sänkningen av skatten på arbete. För att klara det fordras väldigt noga överväganden. När det gäller fastighetsskatten blir jag inte riktigt klok på Roy Ottossons argumenterande. Även Miljöpartiet vill ju ha skatt på fastigheter, även om ni kallar det för någonting annat. Men fastigheterna skall beskattas även hos Miljöpartiet.

Fru talman! Får jag börja med att tacka skatteutskottets samtliga ledamöter för ett hårt och bra arbete under en lång mandatperiod. Många av er - alla, skall jag väl säga - har gjort en strålande insats var och en på sitt sätt. I skatteutskottet koncentreras mycket av politikens motsättningar och den politiska debatten, eftersom skatter berör så mycket av det vi tycker är väsentligt. Här debatteras omfattningen av välfärden. Det är hur mycket vi kan ta in i form av skatteintäkter som avgör vilka ambitioner vi kan ha i välfärdspolitiken. Här debatteras fördelningen av de bördor som måste fördelas för att man skall kunna ha ett välfärdssamhälle. Här debatteras företagens villkor, miljöpolitik och en mängd andra frågor. På många sätt är politikens brännpunkt ofta placerad just i skatteutskottet. Jag får särskilt tacka för de två senaste åren, eftersom det är då jag har haft förmånen att få arbeta med skattepolitiken och arbeta tillsammans med skatteutskottet. Jag riktar ett särskilt tack till den socialdemokratiska gruppen i skatteutskottet. Ni har gjort en mycket viktig insats för hela den socialdemokratiska politiken för att ta landet ut ur krisen. Jag vill också rikta ett speciellt tack till Rolf Kenneryd som vi har haft mycket med att göra. Vi har haft mycket med varandra att göra, och vi har resonerat om många viktiga frågor. Vi är inte överens om allt, men det har funnits en grundläggande intressegemenskap i att skattepolitik inte får lämnas åt populismen när landet är i djup kris. Då måste man ta ansvar, resonera med varandra och finna bra lösningar på svåra problem. Tack så mycket, Rolf Kenneryd, för ett bra samarbete! Jag hoppas att vi får möjlighet att fortsätta samarbeta om skattepolitik även framöver. Skatteutskottet har varit framgångsrikt under den här mandatperioden i att hävda att skattepolitiken är en del av den allmänna ekonomiska politiken. Den kan inte segla i väg ensam bortom allt vad budgetkonsekvenser, upplåningsbehov och starka statsfinanser heter. Där har skatteutskottet gjort en viktig insats. Det måste vara så att skattesänkningar skall finansieras. Det får inte vara så att man har en skatteminister som reser över Atlanten för att låna pengar till skattesänkningar. Skatterna skall finansiera välfärden. En tiondel av våra skatteintäkter i dag går till räntorna på den statsskuld som till stor del byggdes upp när Karl Gösta Svenson var en av de mest ansvariga för skattepolitiken. Då lånade man till skattesänkningarna. Det säger också en del om potentialen framöver för skattepolitiken. Om vi kan pressa ned statsskulden och minska räntebördan får naturligtvis både skatteoch välfärdspolitik helt andra ramar och möjligheter i framtiden. En del säger att saneringsarbetet under de här fyra åren framför allt har bestått av att höja skatter. Det är naturligtvis alldeles fel. Det har funnits en del viktiga bidrag, men om vi tittar på utvecklingen under mandatperioden ser vi att de offentliga utgifternas andel av bruttonationalprodukten har tagits ned med ungefär har stigit med ungefär 2 procentenheter. Skatterna har varit viktiga inte minst av fördelningspolitiska skäl - när det gäller att se till att också de som har hyggligt ställt är med och levererar sitt bidrag till saneringspolitiken. Men det är inte skatterna som har stått för merparten av saneringen. Det har handlat om att steg för steg sanera också de offentliga utgifterna. Skattepolitiken skall bidra till en rättvis fördelning. Det är viktigt. Det handlar om att få en bred acceptans för välfärdspolitik bland människor, men det handlar naturligtvis också om en moralisk uppfattning. Vi skall alla dra vårt strå till stacken, och de som har det litet bättre än andra skall kunna dra ett litet tyngre lass. Saneringen hade aldrig varit möjlig utan fördelningspolitiken. Ta t.ex. värnskatten. Vi bad om ett mandat av svenska folket för att införa en tillfällig värnskatt som ett bidrag till saneringen. Den gav under fyraårsperioden sammanlagt ungefär 20 miljarder kronor. Det är ett viktigt bidrag till saneringspolitiken. Nu är saneringen över. Nu avskaffas värnskatten. En miljon löntagare får därmed kraftigt sänkt marginalskatt. Värnskatten var ett viktigt bidrag. Nu är saneringen över. Nu avskaffas den. Samtidigt gäller förstås målsättningarna från skattereformen. Finansieringen av skattereformen skall bäras rättvist över alla befolkningsgrupper. Därför införs ett tredje steg - en extra skatt för de verkliga höginkomsttagarna. Det gäller dem som tjänar drygt 1 januari 1999. Det är ett rimligt sätt att se till att uppnå målsättningarna med skattereformen. Regeringen är också tydlig när det gäller inkomstskatterna och målsättningen. Hur stor andel av befolkningen - av löntagarna - skall betala statlig skatt? I samband med skattereformen sade man att målsättningen är att 15 % skall betala statlig skatt. Under saneringsarbetet - inte minst med den borgerliga regeringspolitiken - ökade andelen som betalar statlig skatt. Nu är vi uppe i 18 % av löntagarna. Målsättningen är klar från regeringens sida: Vi skall tillbaka till 15 %. Det får ske i takt med att statsfinanserna så tillåter. Barnbidragen har höjts i år. Det är också en del av skattereformen, som gör att vi får tillbaka den fördelningspolitiska profil som var en viktig del av en viktig reform. Skattepolitiken skall också stimulera arbete, sparande och investeringar - inte tricksande mellan olika typer av placeringar. Därför spelar skatteutskottet en viktig roll också i att hålla emot när det gäller att skapa särlösningar och undantag för alla intressen som alltid knackar på skatteutskottets port. Det gör ni bra, och det gör ni starkt! Skattepolitiken skall stimulera företagandet - inte minst de små och medelstora företagen. De senaste två åren har vi riktat skattesänkningar på drygt 7 miljarder kronor på ett sådant sätt att det stimulerar expansion, nya investeringar och nyanställningar för småföretagen. Det är ett viktigt bidrag i ett läge när vi samtidigt har bedrivit en mycket tuff saneringspolitik. Skattepolitiken skall också bidra till en ekologiskt uthållig utveckling. Det har vi också sett konkreta exempel på under mandatperioden. Skattepolitik och ekonomiska styrmedel har använts för att stimulera till hushållning med knappa resurser. Jag tror inte att det är slut på det. Vi har använt en modell med energiskatter för att stimulera hushållning och använt intäkterna till att göra en stor utbildningsreform, nämligen kunskapslyftet och högskolesatsningen. Det är en skatteväxling så god som någon, skulle jag vilja säga. Det är tydligt för skatteutskottet och för alla ledamöter i riksdagen att internationaliseringen av ekonomin är en viktig kraft att ta hänsyn till också i skattepolitiken. Det gryende europeiska samarbetet på skatteområdet har visat att det går att komma framåt när det gäller att sätta stopp för skatteparadis. Man kan stoppa den illojala skattekonkurrens som finns mellan länder, där man tricksar och fixar för att försöka locka till sig varandras företag. Nästa steg blir att också införa någon typ av miniminivåer i kapitalbeskattningen för att se till att inte vissa länder i gemenskapen kan ha noll beskattning av sparande, medan andra försöker upprätthålla neutralitet mellan beskattning av sparande och beskattning av arbete. Vi har sett under året hur punktskatterna på tobak och alkohol naturligtvis blir svårare att upprätthålla i ett läge med öppnare gränser, ökad smuggling och östeuropeiska ligor som vänder sig mot stora delar av Europa. Det är inte ett problem för att upprätthålla välfärdssamhället. En mycket liten del av välfärdssamhällets intäkter kommer från punktskatter på alkohol och tobak. Det är ett problem för hälsopolitiken och socialpolitiken. Där måste vi naturligtvis hitta nya redskap i takt med att utvecklingen fortsätter. Det går att bevara ett starkt välfärdssamhälle om man också bedriver en klok politik och med öppna ögon ser vad internationaliseringen innebär. Låt mig ta upp en fråga som har kommit upp i flera av replikskiftena här. Det vi ser i Nordbanken Merita-affären och Stora-Enso-affären har ingenting att göra med svensk dubbelbeskattning. Jag trodde att Karl-Gösta Svenson och Isa Halvarsson ändå hade litet mer insikt i hur skattereglerna fungerar i det här sammanhanget. Detta har att göra med att Finland har valt ett system för lättnad för dubbelbeskattning som diskriminerar utländskt ägande. Sverige kan välja i princip vilket skattesystem som helst. Vi påverkar inte finska statens beskattning av de finska aktieägarna. Om Sverige skulle ha valt samma modell som Finland, dvs. att se till att man som svensk aktieägare får en lättnad bara om bolaget är svenskt - vad händer då? Sannolikt blir de här affärerna inte av. Det skulle man kunna uppnå i svensk riksdag. Man skulle kunna sätta stopp för viktiga strukturaffärer. Men att man har förlagt det juridiska högsätet i Finland har ingenting att göra med svensk dubbelbeskattning. En sak är det juridiska sätet, en annan är var huvudkontoren ligger och var utveckling och produktion finns. Det finns ingenting som tyder på att Sverige lider någon skada i de sammanhangen. Det blir starka koncerner som kommer att ta sig an internationell konkurrens bättre än förr. Detta har ingenting att göra med svensk dubbelbeskattning. Dessutom säger Karl-Gösta Svenson att det handlar om skatteförluster i månghundramiljonersklassen. Var kommer det ifrån? När våra tjänstemän på Finansdepartementet tittar på detta kan vi inte se att det är den effekten som väntar. Det Karl-Gösta Svenson möjligen kan tänka sig är att man inte lyckas få in den skatt som finska aktieägare skulle ha betalt om det hade blivit ett svenskt säte. Men den skatten har vi ju aldrig haft! Den kan man inte räkna som en skatteförlust. Karl-Gösta Svenson kommer att få svårt att med svensk skattepolitik beskatta finska aktieägare. Fru talman! Det är viktigt med en bred samling i skattepolitiken. Vi har gått igenom en ganska dramatisk saneringsperiod i Sverige. Det innebär självfallet också att många regler i skattepolitiken har fått förändras av nödvändiga skäl. Det har varit bråttom att snabbt ta Sverige ut ur det moras som landet har befunnit sig i. Nu ser vi framför oss en stark svensk ekonomi. Vi ser framför oss potentiella överskott och amorteringar på statsskulden. Det gör att det finns helt andra förutsättningar för stabilitet i skattepolitiken. Jag skulle önska att de krafter i riksdagen som värnar om välfärdssamhället, som inser att det kräver en finansiering och att det kräver skatter, också med breda lösningar kan komma överens om skattestrukturerna. Vi kan resonera om nivåerna, men vi bör kunna komma överens om strukturerna. Jag har svårt att se att Moderaterna kan delta i det arbetet på ett konstruktivt sätt. Fastighetsskatten är ett exempel på detta. Nu tillsätter vi en parlamentarisk utredning för att se över systemet och få samma grundläggande samsyn om fastighetsskattesystemet som vi i dag har kring inkomstskattesystemet. Vi grälar ju inte här om vilka typer av löner som skall beskattas och vilka som inte skall beskattas. Där känner vi att det finns något slags samsyn. Det bör man kunna komma fram till även i Fastighetsskatteutredning. Men Moderaterna säger nej. De har sin egen lösning och är inte intresserade av att resonera med andra. Jag bedömer ändå att Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet borde kunna samlas kring en politik som värnar strukturerna i skattesystemet och motar skattepopulismen. Den ser vi ju i dag när man alltid säger ja till varenda upptänklig skattesänkning som kommer fram i debatten. Det gör Moderaterna. Det handlar om att alltid säga ja utan att bry sig om huruvida det är finansierat eller inte. Moderaterna slår inte vakt om välfärdens finansiering. Det är ett långsiktigt hot mot välfärden. Det är det som är orsaken till skattepopulismen hos Moderaterna. Vi såg ju det när Carl Bildt plötsligt lovade att totalt avskaffa fastighetsskatten. Det handlade inte bara om att göra om den till en schablonbeskattning. Det är vi också intresserade av. Det skall Lars Hedfors titta på i Fastighetsskatteutredningen. Carl Bildt lovade att totalt avskaffa fastighetsskatten inför ett antal demonstranter. Det handlar om 20 miljarder. Karl-Gösta Svenson fick säkert hicka. Då kommer skattepopulismen och hotar hela välfärdspolitiken. Detta är någonting som vi måste samla oss kring i riksdagen. Därför har det varit viktigt med uppgörelsen med Centerpartiet om fastighetsskatten. Vi behöver en bred samling om budskap som ibland inte är så populära. Vi måste ha en fastighetsskatt. Det är en viktig del av välfärdens finansiering. Det är också så att fastighetsskatten är en del av ett system där avdragsrätten för skuldräntor är den andra delen. När man vill avskaffa fastighetsskatten totalt, som Karl-Gösta Svenson nu vill, vill man också ta bort avdragsrätten för skuldräntor. Det skapar dramatiska fördelningspolitiska effekter på bostadsmarknaden. Vad skall unga barnfamiljer som skall köpa sitt första hus eller lägenhet göra om de inte får dra av räntorna? Skiljelinjen i svensk politik går ju inte framför allt i skattepolitiken utan i synen på välfärdspolitiken. Där finns egentligen en bred samstämmighet i riksdagen. Tragiken i den gamla del av blockpolitiken som fortfarande finns kvar är att Folkpartiet och kd värnar välfärdssamhället men inte kan förmå sig att samarbeta med de partier som strävar efter att stärka välfärdssamhället. De huvudsakliga skiljelinjerna i svensk politik går egentligen mellan Moderaterna och mittenpartierna. Det är därför Moderaterna inte ser lånefinansierade skattesänkningar som ett hot utan som en möjlighet. Det bygger in en bomb i hela det system som innebär att vi gemensamt tar ansvar för välfärden. Det är därför Moderaterna alltid är beredda att underminera skattesystemet. De byggde in bomber genom att avskaffa skatten på O och OTC-listorna så att de briserade förra sommaren och regeringen måste ingripa. Man bygger in bomber genom att se till att fastighetsskatten blir inkonsekvent och konstig. Karl-Gösta Svenson är ju också ibland lokalpolitiskt aktiv. Karl-Gösta Svenson vill sällan se konsekvenserna av sin skattepolitik. Han talar sällan med stolthet om besparingar i välfärden. Ni vill minska statsbidragen och se till att kommunerna får ett sämre skatteunderlag med 18 miljarder kronor. I Karlskrona, som är en kommun där Moderaterna vill ha tillbaka makten, vill de dessutom sänka kommunalskatten med 5 kr. Vad innebär det för välfärdspolitiken? Varför talar Karl-Gösta Svenson så sällan med stolthet om konsekvenserna för välfärdspolitiken? Att ni vill dra ned på välfärden är väl ändå orsaken till att nu kan dra ned så mycket på skatterna? Beskriv hur det ser ut i Karlskrona efter en skattesänkning på 5 kr! Det är den del av de 18 miljarder i minskat underlag som riksdagspolitiken medför. Vad händer då med vården, skolan och omsorgen? Jag tycker att Karl-Gösta Svenson skall vara litet stolt över sin politik. Tala inte bara om skattesänkningar, utan tala också om välfärdsförlusterna!

Fru talman! Jag talar med stolthet om att kunna sänka skatten för att skapa förutsättningar för nya jobb. Vi behöver fler skattebetalare så att vi kan klara våra välfärdsfrågor även i framtiden. De klaras inte nu med den politik som Thomas Östros står för. Jag skall be att få slå fast att jag och Moderaterna inte vill begränsa avdragsrätten i något fall när det gäller ränteavdraget på fastigheter, hyreshus och liknande. Det är ju så, Thomas Östros, att jag kan köpa en hur dyr båt som helst, en hur dyr bil som helst eller hur mycket konst som helst för lånade pengar, och räntan är helt avdragsgill. Men det är inte samma sak när det gäller fastigheter. Då måste jag beskattas för att jag bor där. Är det rättvist? Jag läste Brännspunktsartikeln i dag av Thomas Östros. Där tar Thomas Östros upp frågan att man skall ta ut skatt efter bärkraft. Då vill jag ställa några frågor till Thomas Östros. På vilket sätt tar ni ut skatt efter bärkraft när alltfler människor i vårt land inte kan leva på sin lön eller pension? Är det skatt efter bärkraft när låginkomsttagarna får se sina skatter höjda med mer än vad skattehöjningarna har inneburit för höginkomsttagare? Är det skatt efter bärkraft när vanliga människor tvingas att flytta från hus och hem på grund av att förmögenhetsskatten och fastighetsskatten har stigit så kraftigt? Är det skatt efter bärkraft när vanliga människor tvingas betala förmögenhetsskatt medan miljardärer befrias? I artikeln har Thomas Östros nämnt Carl Bildts namn vid 17 tillfällen. Lider hela regeringen av Bildtfobi? Hela regeringsarbetet tycks kretsa kring Carl Bildts förehavanden. Det bekräftar egentligen den uppfattning som jag nämnde i mitt inledningsanförande, nämligen att regeringsarbetet har gått i stå. I artikeln nämner statsrådet inte ord om valets viktigaste välfärdsfråga - jobben. Jobben har ju minskat. De är färre nu än när ni tillträdde. Statsrådet nämner inte ord om de över 500 000 människor som saknar ett jobb i dag. Stillatigande ser ni i stället att jobb försvinner från Sverige när företag flyttar utomlands. Varför vill ni inte sänka skatten på arbete för att skapa förutsättningar för nya jobb?
Fru talman! Jobben kommer. De senaste siffrorna visar att mellan maj 1997 och maj 1998 har sysselsättningen ökat med nästan 50 000 människor netto. Det är en siffra som bådar mycket gott för framtiden. Om vi har ett antal sådan år framför oss kommer vi att se en dramatisk förändring på den svenska arbetsmarknaden. Jobben kommer så pass bra att vi nu börjar diskutera de goda årens problem. Vi måste ju vara ute i god tid. Det handlar om att se till att undvika arbetskraftsbrist. Det handlar om att se till att det finns tillräckligt många unga människor som är intresserade av vård, skola och omsorg. Även där kommer efterfrågan att öka starkt i framtiden. Tack vare saneringspolitiken har vi undanröjt det största hindret mot tillväxten. Vad har Karl-Gösta Svenson emot att bedriva välfärdspolitik? Om man summerar hans skattesänkningar och lägger till den kommunalpolitik som man vill bedriva i hans kommun, Karlskrona, med en skattesänkning på 5 kr, innebär det ju en dramatisk förändring av välfärden. Det går inte att hävda, så som moderater brukar göra, att 85 miljarder i skattesänkningar plus de 20 miljarder som Carl Bildt plötsligt lade till vid demonstrationen mot fastighetsskatten kan genomföras utan att det märks. Det innebär minst 60 000 färre i vård, skola och omsorg. Det innebär att de sjuka, de arbetslösa och de lågavlönade skall betala mycket stora skattesänkningar för dem som tjänar väldigt bra. Vad är det för rättvisa? Varför skall de sjuka, arbetslösa och lågavlönade betala skattesänkningar åt människor som har inkomster på 600 000 800 000 kr om året? De får kanske 6 000 kr i månaden i sänkt inkomstskatt. Varför skall det vara så?
Fru talman! Vi har hört de löftena av tidigare finans eller skatteministrar precis före ett val. De har talat om hur bra allting är. Det är inte så, Thomas Östros. Välfärden fungerar inte. Den största välfärdsfrågan är att det inte finns tillräckligt många jobb för att få ned arbetslösheten. Vi har ungefär lika hög arbetslöshet nu som när ni tillträdde. Det finns ju fler skattebetalare. Jag vill se till att staten garanterar människor vård i rätt tid, bra skola och bra äldreomsorg. Det är en självklarhet för oss. Men vi skapar förutsättningar för detta genom att det blir fler skattebetalare som delar på de kostnader som samhället får ikläda sig för just detta ändamål. Ni har misslyckats under dessa fyra år. Ni har inte klarat jobben. Ni har misslyckats med skolan. Ni har misslyckats med äldreomsorgen. Ni har inte klarat vårdköerna. Vi fick inleda den borgerliga regeringsperioden med att minska växande vårdköer. Människor fick inte vård i rätt tid. Vi löste de problemen utan att höja skatterna. Ni lovade genom Ingvar Carlsson i valrörelsen 1994 att ni skulle höja skatterna med högst 3 700 miljoner. Vad har ni gjort? Ni har höjt med 70 000 miljoner. Den större andelen av dessa skatter har belastat låg och medelinkomsttagare. Det är låginkomsttagarna som har fått ta de stora smällarna av era enorma skattehöjningar. Dem har ni kallat för besparingar, men det är skattehöjningar som känns för den enskilda människan. Alltfler har därför blivit beroende av bidrag och kan inte klara sig på sina egna löner.
Fru talman! Jag har inte varit inne på något löfte. Jag har konstaterat faktum. De senaste tolv månaderna ökar sysselsättningen kraftigt. Det finns också på andra punkter en mycket god utveckling, om man se ett år tillbaks i tiden. Den svenska industrin planerar investeringar för 69 miljarder kronor under 1998. Det sägs i ett TT-meddelande från 12.02 i dag. Det är 10 % mer än 1997. Ännu ett exempel kommer på hur alla i Sverige börjar känna framtidstro och investeringsvilja och börjar anställa. Det gror en optimism i Karl-Gösta Svenson blir naturligtvis stressad. Det är ju klart att det är en stor besvikelse, men det är ju ett faktum. Jag vill varna Karl-Gösta Svenson litet grand. Såvitt jag förstår vill Karl-Gösta Svenson fortsätta med politiken under nästa mandatperiod. Gå inte ut i en valrörelse och säg att 85 miljarder i skattesänkningar inte kommer att märkas i människors välfärd. Gå ut och ta diskussionen som ni gjorde på 80-talet med Ulf Adelsohn. Tala om att ni är stolta över att ni vill dra ned på vård, skola och omsorg och att ni inte skall hålla på med det så mycket. Tala om att ni vill dra ned på sjukersättningen och a-kassan och höja avgifter till a-kassan för lågavlönade. Tala om att ni vill höja dagisavgifterna och äldreomsorgsavgifterna i kommunerna. Gå ut och ta den diskussionen i stället. Ni vill ju ha ett mandat för era förändringar. Lura inte folk. Räkna inte bara upp de sköna skattesänkningarna, utan berätta om vad som händer i välfärden. Vi tycker att det är viktigt att föra en öppen diskussion med medborgarna. Därför säger vi att vi i detta läge inte kan utlova några skattesänkningar. Vi väljer nu att satsa på vård, skola och omsorg. Vi väljer att amortera på statsskulden. Går saker och ting väl får vi ta en diskussion i framtiden. Var försiktiga med löften. Ni vill ju ha ett mandat från väljarna. Som ni nu bedriver valrörelse ändar det med förskräckelse.
Fru talman! Skatteministern säger att skiljelinjen går i välfärdssamhället. Jag skulle vilja säga att skiljelinjen i stället går i hur vi tryggar välfärdssamhället. Det är där vi har vårt bekymmer. Det är där vi ser möjligheten att föra en dialog om hur andra skattenivåer skulle gynna arbetet för fler jobb. Fler är ju med och betalar i det sammanhanget. Jag skulle vilja beskriva situationen så, att ni har skapat en budgetbalans genom neddragningar i bl.a. skola, vård och omsorg och med hjälp av skattehöjningar i storleksordningen 70 miljarder kronor. Nu är situationen den att vi har balans. Det är jättebra. Jag vill understryka det. Men vi sitter också enligt vår uppfattning i en skattefälla. Är det inte dags att börja diskutera detta problem på allvar nu? Det gäller nivåer, strukturer och annat. Då kan vi komma till tals om arbetslösheten, och man kan börja anställa igen inom kommuner, skolor och sjukvården. Man har råd. Det blir billigare att anställa. Vi kan diskutera flykten av företag från Sverige. Även om den inte är så omfattande är den, tycker jag, jobbig. Vi kan inte få bort den svarta marknaden, men vi kan minska den om skattetrycket blir något lägre. Vi har tjänstesektorn, där vi ser många äldre som skulle behöva köpa en del tjänster något billigare. Är det inte dags att börja diskutera skattefrågorna i detta sammanhang, som täcker hela vidden?
Fru talman! Låt mig säga till Holger Gustafsson att jag ser fram emot en diskussion mellan socialdemokratin och flera av mittenpartierna om skattestrukturerna under nästa mandatperiod. Jag tycker att det är viktigt att sträva efter breda lösningar. Men vi måste ändå utgå från några grundläggande villkor. Jag tror att kd kan ställa upp när valrörelsen har passerat. Det handlar om att det inte är acceptabelt att låna till skattesänkningar. Det handlar om att det måste finnas en rättviseprofil i politiken. Det handlar om att vi måste stå upp för att ett välfärdssamhälle kostar. Ett välfärdssamhälle måste finansieras. Det innebär att man inte kan gå hur långt som helst i skattesäkningsresonemang. Det är inte så enkelt som Holger Gustafsson säger när det gäller sambandet mellan skatter och sysselsättning. Sverige och Danmark har Europas högsta skatteuttag, kanske tillsammans med Holland. Vi har också Europas högsta andel av befolkningen i sysselsättning. Man kan inte säga att skatteintäkterna inte används till någonting. De används till anställda i vård, skola och omsorg. Vi ser nu till att många kommuner kan nyanställa. De används till transfereringar och som barnbidrag och pensioner, som gör att människor får en grundläggande efterfrågan. Det gör att de handlar i kvartersbutiken, vilket gör att butiken kan anställa en person. Ekonomin hänger ihop. Skatterna går inte ned i ett svart hål längre, som de gjorde under den period då saneringen var som värst. Nu går ekonomin ihop. Nu går skatterna till transfereringar och till anställda i kommuner och landsting. Jag diskuterar gärna skattestruktur, men de grundläggande förutsättningarna måste vara uppfyllda för att det skall vara meningsfullt.
Fru talman! De grundläggande värderingar som skatteministern lyfter fram här tror jag inte att det är någon svårighet att hålla med om för något av mittenpartierna. Det är ganska givet att skatterna inte kan bli hur låga som helst utan att de skall finansiera de åtaganden vi har och att vi är rädda för ett budgetunderskott. Låt mig lyfta fram en annan bild för skatteministern. Jag ser ett annat problem, nämligen att företag lägger sitt säte utomlands. Vi har diskuterat detta. Det är många arbetslösa. Visserligen har det förbättrats litet grand på slutet, men alltför många är arbetslösa. Vi har en växande svart marknad. Allt detta tillsammans leder till att vi är färre som betalar skatt. De få som skall bära skattebördan får en allt tyngre börda. Det bli alltså färre som skall betala lika mycket i skatt.
Fru talman! Det är ingen tvekan om att det viktigaste bidraget till försvaret av välfärdssamhället är en hög och full sysselsättning. Det är naturligtvis därifrån skattekraften kommer. Det går aldrig att nå det läget med ofinansierade skattesänkningar. Vi måste se till att benhårt hålla i de offentliga finanserna och så att vi kan satsa på vård, skola och omsorg. Vi måste se till att amortera på statsskulden och hålla räntorna nere, så att vi får den investeringsutveckling som det talades om i det TT-telegram jag nämnde alldeles nyss. Då får vi en sysselsättningsutveckling som gör att människor återigen vågar börja konsumera. Så hänger ekonomin ihop. Det jag är rädd för är att vi återigen i riksdagens kammare kan se en räntehöjarkoalition formera sig. Parti efter parti går ut med särskilt riktade löften till särskilda väljargrupper. Kd har i princip sagt att man inte sätter sig i en regering som inte satsar på vård, skola och omsorg, men moderaterna vill minska deras möjligheter med 18 miljarder och säga upp 60 000 personer. Moderaterna kommer inte att sätta sig i en regering som inte får sänka skatterna med 85 miljarder. Folkpartiet har sina favoritförslag om t.ex. arbetsgivaravgifter som de vill få igenom, och dessutom förslag om vård, skola och omsorg. Hur går detta ihop? Det finns en oro bland många människor för att vi återigen skall hamna i den uppåtgående räntespiralen. Ni måste ju kunna leverera till era väljare vad ni lovar i valrörelsen. Tänk på det under valrörelsen, Holger Gustafsson. Fundera över vad som är rimligt att genomföra av alla de löften ni ger under dessa månader.
Fru talman! Ett problem med skatteministern är att han inte ser några problem med dubbelbeskattningen. Det är faktiskt inte bara borgerliga politiker som ser problem med detta. Jag läste en debattartikel av Erik Åsbrink 1995, dvs. innan han kom in i regeringen, där han klart och tydligt redogjorde för hur olämpligt det är med alla typer av selektiva insatser. För att undvika snedvridningar bör reglerna vara lika för stora och små företag, för noterade och onoterade, för gammalt och för nytt kapital. Vill man ha fler jobb skall självklart inte riskkapital beskattas dubbelt så hårt som pengar som t.ex. placeras i riskfria statsobligationer. Han fortsatte genom att påtala hur dubbelbeskattningen givit signalen att det är bättre att låna än att investera egna pengar och att följden har blivit låg soliditet, hög skuldsättning och svårigheter för nya och expansiva företag att dra till sig kapital, samtidigt som pengar låsts in i gamla, vinstrika företag med lägre tillväxtförutsättningar. Investeringskapitalet har inte hamnat där det gjort mest nytta, i ägarledet. Den enklaste lösningen är att ta bort dubbelbeskattningen i ägarledet. Jobben har blivit färre än de behövt bli. Jag kunde inte ha uttryckt det bättre själv. Skulden, Thomas Östros, till att jobben blivit färre än vad de behövt bli ligger tung på socialdemokraterna, som återinförde dubbelbeskattningen efter valsegern 1994.
Fru talman! Jag tror inte att Isa Halvarsson ett ögonblick tror att det finns någon mätbar skillnad i sysselsättningsutvecklingen beroende på om det funnits en dubbelbeskattning eller inte. Under senare år har den här diskussionen förändrats ganska kraftigt. Man kan höra det när ekonomerna av facket diskuterar. Isa Halvarsson brukar ofta påpeka att Uppsalaekonomerna är särskilt intressanta att lyssna på. Jag kan då rekommendera Sveriges kanske största auktoritet på området, Jan Södersten, professor i nationalekonomi, som har fått med sig stora delar av etablissemanget på det här området i sin beskrivning av hur internationaliseringen faktiskt har förändrat förutsättningarna. Investeringskostnaderna i dag bestäms inte av hur svenska aktieägare beskattas. De bestäms internationellt. En tredjedel av börsen har utländska ägare. Om vi avskaffar dubbelbeskattningen generellt påverkar det alltså inte storföretagens investeringskostnader. Det ger inte ökade investeringar, det ger inte ökad sysselsättning. Om man däremot, säger de som kan området, riktar en skattelättnad till dem som inte har samma tillgång till internationell kapitalmarknad - varför inte exempelvis onoterade bolag, som ju riksdagen har tagit ställning till? - får man en effekt, eftersom man då stärker deras konkurrensförmåga i förhållande till de stora bolagen på den internationella kapitalmarknaden. Då sänker man deras investeringskostnad, och så får man ökad sysselsättning. I ett läge med knappa budgetresurser föredrar jag en sådan sänkning, som ger en effekt på investeringskostnaden, framför en generell lättnad i dubbelbeskattningen. Jag rekommenderar Isa Halvarsson att studera den nya diskussionen och debatten, för den är viktig.
Fru talman! Jag undrar om också Erik Åsbrink har studerat detta. Det intryck jag har fått av de ekonomer skatteutskottet har talat med är i alla fall att dubbelbeskattningen är av ondo. Jag har undrat: Hur kan jobben vara så få om politiken är så bra? Jämfört med tiden för regeringsskiftet är sysselsättningen i dag praktiskt taget oförändrad. Det handlar faktiskt t.o.m. om 2 000 jobb, men det kan ju vara ett statistiskt fel. Under den socialdemokratiska regeringens tre år och åtta månader har det inte tillkommit ett enda nytt jobb. Ni tog över i ett läge då sysselsättningen var i starkt uppåtgående. Detta uppåtgående fortsatte sedan av bara farten, men därefter sjönk det. Jag fick en liten förklaring till det här och en inblick i socialdemokraternas retorik när jag läste Kjell Jag hade gripits av valfeber - det var då valet 1988. Jag ville vinna valet, och jag visste att det bara kunde ske om partiet och dess företrädare både framstod som och själva kände sig duktiga och framgångsrika. Därför måste vi beskriva både historien och framtiden med tillförsikt och optimism. Jag undrar, jag.
Fru talman! Isa Halvarsson vet liksom jag vad det var som gjorde att det fanns en enda ljusglimt 1993 1994. Det var den rekordstora devalveringen, som regeringen kämpade med näbbar och klor för att förhindra. Det är klart att en sådan jättedevalvering ger en stimulans till exportindustrin. Så är det. Och exportindustrin reagerade under 1993 och 1994. Men underskotten låg där som det stora hindret mot att den inhemska efterfrågan skulle komma i gång. Nu är det undanröjt, och då kommer det sunda, parat med stark exportökning och inhemsk konsumtion, inhemska investeringar. Då börjar ekonomin växa på ett sätt som vi inte har sett på mycket länge i Jag vill avslutningsvis tacka Isa Halvarsson för ett trevligt samarbete - kort men trevligt. Isa Halvarsson har ju en del kontakter med min hemstad Uppsala. Jag hoppas att vi får chans att diskutera skattepolitik litet vid sidan av någon gång i framtiden. Tack skall du ha,

Fru talman! Jag tänkte ta upp en tråd som jag hade uppe i ett tidigare replikskifte med Lars Hedfors men som jag då inte riktigt hann avsluta. Det gäller frågan om miljöskatter som skattebas. Det finns en spridd uppfattning om att om man höjer energi och miljöskatter leder det till att basen för de skatterna försvinner, dvs. att utsläppen och energianvändningen försvinner. Jag skulle vilja se det samhälle som klarar sig utan hjälpenergi, utan energitillförsel. Det är ungefär lika sannolikt som ett samhälle utan människor. Det är naturligtvis inte möjligt, utan skattebasen försvinner inte. Frågan är snarare hur pass stor den skattebasen är och hur pass hårt man kan utnyttja den utan att det får andra negativa effekter. Diskussionen om skatteväxling för miljön handlar just om hur mycket man kan lägga på skattebasen energi och miljöutsläpp. Det som är aktuellt är framför allt koldioxidskatt. Däremot är det naturligtvis inte möjligt att ta ut särskilt mycket skatt på t.ex. metaller, kväve eller svavel. Där är möjligheterna mycket mer begränsade. Den bedömning som gjordes i Skatteväxlingskommittén var att man åtminstone skulle kunna ta ut lika mycket som hittills, vilket med momseffekten inräknad rör sig om 60 miljarder. Det vore intressant med en kommentar från skatteministern vad gäller om han kan tänka sig att föra det arbetet vidare. Här i riksdagen har hela tanken kring skatteväxling för miljön stannat upp, trots att det i ord låter som att det skulle finnas en stor samstämmighet. Händer det någonting?
Fru talman! Skatteväxling är en intressant tanke. Däremot har det litet kommit att betraktas som en lösning som innebär att man slår två flugor i en smäll, något som jag inte tror existerar. Jag tror inte att man så enkelt kan lösa både långsiktiga miljöproblem och arbetslöshetsproblem. När man tittar närmare på det visar det sig att så inte är fallet. Vi skall använda ekonomiska styrmedel som ett sätt att styra mot ett ekologiskt uthålligt samhälle. Sverige gör det, framgångsrikt, och pekas ofta av OECD ut som ett av de länder i världen som är mest framgångsrika på det här området. Men det måste ske under vissa förutsättningar. En sådan är att vi inte kan driva en miljöpolitik som resulterar i att svensk industri flyttar över gränsen till något land som har lägre ambitioner i miljöpolitiken. Internationaliseringen sätter gränser. Därför blir EU-perspektivet väldigt viktigt. Vi kan heller inte använda oss av en skattebas som vi helst vill bli av med till långsiktiga skattesänkningar på inkomstskattesidan, eftersom vår ambition, i och med att det är en miljöskatt, är att minska den skattekälla som vi belägger med skatt. Det är klart att det ändå finns en möjlighet att föra den här typen av resonemang under nästa mandatperiod. På energiskattesidan gör jag bedömningen att vi i dag har skatter som ligger på en nivå som vi kan bära och som ger en god miljöeffekt. Jag ser inte på kort sikt några möjligheter att gå längre där. Då får vi i stället resonera om andra typer av ekonomiska styrmedel på andra områden.
Fru talman! Det finns olika energislag. Vissa är mycket starkt miljöpåverkande, medan andra är det i mindre utsträckning. Jag tror att det finns utrymme för högre energibeskattning gentemot de energiformer som är starkt miljöbelastande. Det innebär att andra energiformer som inte är lika belastande gynnas. Energi och miljöskatter kan vara ett sätt att utan att egentligen minska skattebasen i någon större utsträckning ändå lösa miljöproblemen. Jag tänkte ta upp en fråga till. Den gäller skatten på arbete. Skatteministern pratade sig varm för fördelningspolitik. Jag kan instämma i mycket av vad han säger. Men beskattningen av lägre inkomster är en märklig fördelningspolitik. Under 90-talet har dels kommunalskatterna pressats upp ett antal procentenheter, dels har egenavgifter kommit till - i praktiken en inkomstskatt för löntagarna. Det blir höga skatter. Internationellt sett är skatterna höga. Det är konstigt om heltidsarbetande människor behöver bostadsbidrag för att klara kostnaderna när de samtidigt betalar en så hög skatt. Det rimmar illa. Man frågar sig varför Socialdemokraterna låter sänka skatten för dem med inkomster över 20 000 kr i månaden men inte för dem som ligger under 15 000 kr?
Fru talman! När det gäller skatteväxlingen blir nästa steg att gå igenom hela energiskattesystemet för att göra det klokare, enklare och mer användbart i denna typ av diskussioner. I dag har vi ett energiskattesystem som är mycket av ett lapptäcke - historiska avlagringar ovanpå varandra. Det pågår ett arbete i Regeringskansliet med att skapa ett sundare energiskattesystem. Riktlinjerna kommer från Skatteväxlingskommitténs arbete, dvs. att klarare göra skillnad mellan fiskala energiskatter och miljöstyrande energiskatter och syftet med miljöstyrningen. Det blir ett viktigt arbete under kommande mandatperiod. Där är det viktigt att samla breda majoriteter. Värnskatten infördes som en del av saneringsarbetet. Det var ett löfte från oss att det skulle vara en tillfällig skatt. Vi fick 20 miljarder, och det var ett viktigt bidrag. Nu avskaffas den skatten. Samtidigt ser vi till att ha en stark fördelningsprofil genom att de verkliga höginkomsttagarna får betala en extra skatt den 1 januari 1999. Jag ser gärna sänkta skatter, men aldrig någonsin på bekostnad av en stark ekonomi. Jag ser gärna sänkta skatter framöver, men aldrig på bekostnad av vård, skola och omsorg. Då får vi hålla i den ekonomiska politiken, se till att genomföra satsningar. Efterhand - om det finns utrymme - får vi ta diskussionen om sänkta skatter.
Fru talman! Jag vill inleda med att kvittera tacket för ett konstruktivt och resultatinriktat samarbete. Det är riktigt som skatteministern säger att vi har haft olika åsikter i såväl detaljer som principer. Men vi har kunnat sätta oss över dem för att åstadkomma gemensamma resultat. Skatteministern önskar fortsatt samsyn, inte bara av oss utan också med andra. Det är en bra utgångspunkt. Sedan ägnar han sig, med viss rätt, i likhet med Lars Hedfors, åt att kritisera Moderaterna för deras skattesänkningsiver. Det hade varit intressant om skatteministern redan i sitt anförande hade fördjupat sig i vad den önskade samsynen skall ha för inriktning. Skatteministern konstaterar att vi har en stark svensk ekonomi med förväntat överskott framöver som på något sätt skall fördelas. Vad är då skatteministerns bedömning när det gäller fördelning av skattesänkningar framöver? Vilken volym kan detta tänkas ha under den kommande mandatperioden?
Fru talman! Rolf Kenneryd har gett ett väsentligt bidrag till att ta Sverige ur krisen. Det har varit ett viktigt arbete. I arbetet har vi haft restriktionen att inte lova ut skattesänkningar innan resurserna finns eller att sänkningarna kan finansieras på annat sätt. Det är viktigt att ha som utgångspunkt i den här diskussionen. Våra prioriteringar är klara, dvs. först och främst sanera statsskulden, stärka Sverige inför kommande kriser och samtidigt satsa på vård, skola och omsorg. När vi ser den typ av sysselsättningsutveckling som ligger i korten, som fler bedömare kommer att ge prognoser om under sommaren, blir det starka effekter på statsfinanserna. När människor går över från bidragsberoende till att bli skattebetalare blir utväxlingen i statsfinanserna stor och stark. I ett läge när vi är nöjda med kvaliteten i vård, skola och omsorg, i ett läge när vi amorterar på statsskulden, ser jag möjligheter att diskutera skattesänkningar. Vi är inte där ännu. De diskussionerna skall inriktas på rättvisa skattesänkningar. Då handlar det om inkomstskatterna och låg och medelinkomsttagare. Storleken på och tidpunkten för sänkningarna går det inte att resonera om ännu. Vi är inte i det läget. Det är en principiell inriktning som det går att resonera med Centerpartiet om.
Fru talman! Jag delar i huvudsak den värdering som skatteministern har gett uttryck för. Jag vill göra ett kort tillägg till den diskussion som skatteministern förde med Roy Ottosson om skatteväxling. Ni förde en diskussion om den effekt som kan förväntas på skattebasen när det gäller miljöskadlig verksamhet till följd av att avgifter och skatter höjs. Finessen med skatteväxling är att höja skatten på miljöskadlig verksamhet och sänka skatten på arbete och arbetsgivaravgifter. Då blir det en samtidig ökning av skattebasen i den andra ändan, dvs. till följd av de sänkta skatterna på arbete. Jag bedömer att det finns en någorlunda parallellitet i dessa förändringar av skattebasen som gör att just skatteväxlingen är möjlig att genomföra utan att behöva förlita sig på s.k. dynamiska effekter. Effekterna uppstår i stort sett vid samma tidpunkt.
Fru talman! Jag är nog litet mer försiktig än Rolf Kenneryd i bedömning av hur det skall fungera. Jag tror att det räcker med att ha som utgångspunkt att ekonomiska styrmedel kan vara kraftfulla i miljöpolitiken. Vi skall använda oss av dem. I samarbetet under mandatperioden har vi kunnat göra en del skatteväxlingar. Jag talade tidigare om att finansiera en stor utbildningssatsning med hjälp av energiskatterna, som kommer att betyda mycket för utvecklingen av sysselsättningen i Sverige. Vi har gjort motsvarande när vi har lättat på beskattningen för småföretag men samtidigt höjt skatten på verksamheter som vi vill se mindre av. Vi kan fortsätta att pragmatiskt resonera om detta. Jag är mer försiktig i uppfattningen att det går att göra en stor skatteväxling med hjälp av en kraftig höjning av energi och miljöskatten och använder det till att sänka inkomstskatter. Jag tror inte att det i ett slag är en möjlig framkomstväg. Man får ta detta pö om pö och resonera om effekterna för varje skatt.
Fru talman!

har skapat ny sysselsättning i landet? Hur ser statsrådet Östros på RSV:s rapport som kom förra veckan, där problemen i granskningen av deklarationer framgår? Sedan var det sänkningen, 0,2, av fastighetsskatten. Kenneryd har sagt att finansieringen är klar. Då skulle jag vilja få veta: Finns det alltså finansiering för det här? Vi säger ju i vår reservation att vi kan tänka oss att gå med på detta om finansieringen är vettig. Vi säger nej till att fatta beslutet nu. Det skall vi göra vid ett senare tillfälle när vi ser hur det blir. Först då kan vi avgöra om det finns något fördelningspolitiskt vettigt i det hela. Personligen är jag väldigt tveksam till denna sänkning och till att smeta ut det på det här sättet. Vi tycker nog att det är bättre att använda mer än 100 miljoner kronor till att lösa de akuta problemen. Kan jag få svar på de frågorna, tack?
Fru talman! Det är alltid trevligt att debattera med Per Rosengren. Det är en rörlig tänkare. Ett problem är att den skur av frågor man får ofta är omöjlig att besvara på en kort stund. Jag får ta ett par highlights. När det gäller fördelningspolitiken vill jag säga: Titta på saneringsprogrammet! De 20 % mest välbeställda hushållen har tagit drygt 40 % av saneringsprogrammet. Det är rimligt att vi har gjort så för att få en uppslutning kring saneringsarbetet. Det är därför en moderatledd regering aldrig kan klara av att sanera statsfinanserna. De får aldrig något folkligt stöd eftersom de riktar in riktade skattelättnader mot dem som har de bäst och saneringar mot dem som har det sämst. Jag är övertygad om att vår småföretagspolitik får effekt nu när konjunkturen stiger. Det viktigaste för småföretagen är ju inte skattelättnaderna i sig. Det viktiga är att det finns en efterfrågan på deras produkter. Nu kommer den. Nu möter de efterfrågan. Då kommer både de sänkta arbetsgivaravgifterna och - framför allt - den sänkta aktieutdelningsbeskattningen att innebära att möjligheterna till att expandera, investera och anställa nytt blir större. Då får vi också en effekt i sysselsättningen. I den meningen är jag övertygad om att de relativt kraftiga skattelättnader vi har riktat mot små och medelstora företag under en besvärlig saneringsperiod nu blommar ut när den grundläggande efterfrågan finns där.
Fru talman! Jag hoppas att Thomas Östros sade "rörlig" och inte "rörig". Tror Thomas Östros att det här uppfattas som god fördelningspolitik hos folk i allmänhet, framför allt hos dem som inte får några skattesänkningar? Sedan är det väl litet missvisande att tala om hur stor andel av saneringen som har fallit på olika grupper. Man bör ju se på hur mycket de enskilda grupperna har fått avstå relativt sett. En krona eller tio kronor för en höginkomsttagare är betydligt mindre värt än motsvarande summa för en låginkomsttagare - som faktiskt har fått vidkännas en hel del. Jag tror att Finansdepartementet bör redovisa den biten också för att få en rättvis bedömning av detta. Min bedömning är att mindre bemedlat folk har fått göra större uppoffringar - och det är faktiskt det som är det intressanta - än vad de i högre inkomstlägen har fått göra. De har pengar att avstå från i ett saneringsprogram, men det har inte de andra. Sedan fick jag inget svar på detta med Östros uppfattning om RSV:s rapport, som jag faktiskt tycker är alarmerande när det gäller skattegranskningen. Den viktigaste frågan borde riksdagen kräva att få svar på. Här har ju sagts i dag att det finns en finansiering när det gäller fastighetsskatteförslaget. Det har sagts här i riksdagen av en av de parter som har ingått den här överenskommelsen. Då är det faktiskt skatteministerns skyldighet att redovisa det här i dag för riksdagen eftersom vi skall fatta beslutet i dag. Finns det en sådan finansiering så kräver jag faktiskt ett svar på frågan.
Fru talman! Jag ser fram emot att debattera med Per Rosengren många gånger före valet. Alla de där frågorna är jag villig att ta upp och vrida och vända på hur mycket Per Rosengren än vill. Men om Per Rosengren förlåter mig skall jag nu använda min replik till att inte tala med Rosengren utan med Lars Lars skall ju sluta som riksdagsledamot efter en lång och mycket fin bana. För mig är Lars Hedfors något av sinnebilden för en god riksdagsman. Han är kunnig, seriös och vältalig. Han är tuff i debatterna, men också en mycket vänlig och trevlig människa. När jag blev utsedd till skatteminister kan ni säkert tänka er att det var en mycket stor trygghet att ha Lars Hedfors som ordförande i skatteutskottet vid min sida. Jag vill tacka dig så jättemycket, Lars. Jag ser fram emot att följa ditt arbete i Fastighetsskatteutredningen. Det är kanske en av de knivigaste frågor som vi har att skapa breda majoriteter omkring. Och det är en viktig fråga. Det kan vara inledningen till ett arbete för att få mer av samsyn kring strukturerna i skattepolitiken och mer av debatt kring nivåerna. Jag kan knappast tänka mig någon som är mer lämpad än du, Lars Hedfors, att sköta det arbetet. Jag ser fram mot att samarbeta med dig på flera olika sätt. Du skall ha stort tack för din insats under den här mandatperioden och under alla de mandatperioder då du har varit en av de viktigaste i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Tack skall du ha,

Fru talman! Det är något egenartat att lyssna till skatteminister Thomas Östros. Det är på något sätt som om det vore ljud från en annan planet eller en annan verklighet. Det påminner mig om något som väl de flesta av oss brukar samlas kring på julafton, nämligen Kalle Ankas julparad. Där finns det en stor tomte som en bit in i programmet på en trädocka stämplar ett okej. Sedan säger trädockan: "ma-ma". Det där "ma-ma" upprepar trädockan varje gång man tittar på den. Och det är på något sätt med trädockan som med Thomas Östros. Han säger: Sänka aldrig skatten, för då går vården, omsorgen och skolan åt skogen - "ma-ma". Man undrar om Thomas Östros aldrig själv ställer sig frågor av mer moraliskt slag när det gäller skatten. Vad är det t.ex. för moral och rättfärdighet i att de med allra lägst inkomster precis innan de knuffas ut från arbetsmarknaden och blir bidragstagare skall betala mer än 60 % av lönekostnaden i skatt? Man undrar om Thomas Östros någonsin ställer sig frågan var moralen egentligen ligger i att bara de som kan flytta sina inkomster någon annanstans kan få lägre skatt medan de som skall gå och träla i Sverige alltid tvingas jobba med den skatt som Thomas Östros väljer att taxera ut. Man undrar om skatteministern någonsin ställer sig frågan var det rättfärdiga ligger i att man begär att folk skall spara på barnen. De skall spara på fritiden. De skall spara på maten. De skall spara på kläderna. Men statsrådet själv kan aldrig någonsin säga: Jag skall spara på skatten, som utgör den allra största kostnadsposten i varje enskild familjs hushållsbudget. Det är som sagt som om skatteministern kom från en annan värld. Gudskelov är det bara fyra månader till den dag då Sverige kan få en skatteminister med litet mer etik, moral och känsla för det pastorat som han är ansvarig för. Fru talman! Den sista debatten under en mandatperiod skall ju både vara summerande och framåtblickande. Den skall vara summerande i den meningen att det regeringen åstadkommit granskas och värderas. Den skall vara framåtblickande genom att de alternativ som väljarna har att ta ställning till tydliggörs. I vartenda socialdemokratiskt uttalande de senaste månaderna har det funnits ett gemensamt drag, nämligen: Nu har det vänt. Arbetslösheten sjunker, jobben blir fler. Det underförstådda är att regeringen har klarat skivan mot alla odds. Arbetslöshetens dysterkvistar har fått fel - hurra, hurra, hurra vad vi är bra! Låt oss, fru talman, bara för en stund lägga valrörelseretoriken åt sidan för att i stället granska hur verkligheten ser ut. Det här, fru talman, är Sverige våren 1998 utan förskönande omskrivningar. För det första är det färre människor som arbetar i dag än när socialdemokraterna tog över regeringsmakten hösten 1994. Det är t.o.m. färre som jobbar i dag än då Göran Persson och Margareta Winberg fick ansvaret för jobben våren 1996. För det andra sjunker inte arbetslösheten trots en god internationell konjunktur. Summan av öppet arbetslösa, arbetslösa i åtgärder och arbetslösa i kunskapslyftet är praktiskt taget konstant månad för månad och år för år. För det tredje kommer den samlade arbetslösheten mätt med öppet arbetslösa, arbetslösa i åtgärder och arbetslösa i kunskapslyftet att bli hög också under kommande år. Inte ens regeringen själv tror att arbetslösheten kommer att understiga 10 % vid sekelskiftet. det är mer än Sverige någonsin drabbats av i modern tid. För det fjärde har arbetsmarknadspolitiken med alla rimliga mått mätt misslyckats. Inte ett enda av de socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiska hugskotten har ens nått upp till regeringens egna ambitioner. Den s.k. generationsväxlingen, som enligt de stora planerna skulle omfatta 10 000 personer, har valts av 80 - för att exemplifiera. Margareta Winberg kommer nog inte att saknas när också hon om bara några månader kan hängas upp i gamla statsråds porträttgalleri. För det femte har enligt uppgifter i dagens tidningar, närmare bestämt i Dagens Industri, bara 2 000 satsning mot planerade 10 000. Och detta sker på ett område där efterfrågan på kompetenta medarbetare bevisligen är stor. Av alla förslag som regeringen har lagt fram under de senaste åren är detta det som Moderaterna faktiskt har applåderat. Men inte ens det har Socialdemokraterna klarat att ro i land. För det sjätte har regeringens inriktning på att snygga till statistiken för de öppet arbetslösa lett till mycken meningslöshet och ineffektivitet. Massåtgärder med liten effekt har fått ersätta kvalitet som skulle ha kunnat ge arbetslösa arbete. Vi arbetar inte längre som arbetsförmedlare utan som sysselsättningskonsulter med arbetsmarknadspolitiska åtgärder, sade en platsförmedlare i en av regeringens egna utredningar. Trots alla manipulationer finns det likväl ingen utanför regeringens krets av valmegafoner som tror att den öppna arbetslösheten kommer att halveras till sekelskiftet som Socialdemokraterna lovat. För det sjunde har masspolitiken inte bara varit smärtsam för de arbetslösa och för arbetsmarknadspolitiken utan också dyrbar för stat och kommun. Bara förra året kostade ALU och API skattebetalarna över 12 miljarder kronor alldeles i onödan genom undanträngning av riktiga jobb på den riktiga arbetsmarknaden. För varje hundratal ALU och API För det åttonde fortsätter Sverige att halka efter. I den goda konjunktur hela Europa i dag befinner sig i växer jobben i Sverige långsammare än genomsnittet i EU, säger EU-kommissionen i sin vårprognos. För det nionde minskar antalet företagare, dvs. de som åtminstone enligt den socialdemokratiska valretoriken skall skapa de nya jobben. I dag har Sverige För det tionde pekar arbetslöshets och sysselsättningsutvecklingen under de senaste fyra åren hän mot nya rekord i fråga om förlorade jobb i nästa lågkonjunktur. Med en motsvarande uppgång i arbetslösheten som vid en mer normal konjunkturnedgång, som den på 1980-talet, löper Sverige en överhängande risk att om ett par år ha en arbetslöshet som överstiger Så ser, fru talman, resultatet ut av fyra socialdemokratiska regeringsår. Det var också år som föregicks av löften om att arbetslösheten redan 1995 skulle ha pressats tillbaka under 5 %, om bara Socialdemokraterna vann valet. Unga, hette det också i valrörelsen 1994, skulle inte behöva gå arbetslösa i mer än 100 dagar. Vi har facit också i fråga om dessa båda vallöften. För det första var arbetslösheten 1995 7,7 %, inte under 5 %. I början av 1996 inleddes till råga på allt en ny uppgång av arbetslösheten. Inte ens i dag tre år senare har det socialdemokratiska vallöftet uppfyllts. För det andra väntar också ungdomarna på att se de socialdemokratiska utfästelserna om jobb efter 100 dagar infriade. För ett par månader sedan var det 299 665 unga som hittills fått se det som Socialdemokraterna lovade för att vinna valet gå upp i rök. Ingenting, fru talman, i de yttre villkor som Sverige alltid påverkas av kan skyllas för de senaste årens sysselsättingsdebacle - tvärtom. När Socialdemokraterna övertog regeringsmakten 1994 var Sverige på rätt väg. Jobben blev fler. Arbetslösheten sjönk. Åren sedan 1994 har dessutom präglats av en uppåtgående internationell konjunktur. Det är förutsättningar som Socialdemokraterna har fuskat bort. Sverige hade i år kunnat se annorlunda ut. Inom den europeiska unionen är det bara i Sverige, Österrike och Tyskland som antalet jobb har minskat sedan 1994. Om Sverige hade haft samma sysselsättningsutveckling som Finland och Danmark, hade vi i dag haft 200 000 fler jobb. Med samma sysselsättningsutveckling som Irland hade Sverige nu haft över 500 000 nya jobb i stället för motsvarande arbetslöshet. Om Socialdemokraternas egna prognoser slagit in hade Sverige 1998 haft 210 000 fler jobb än 1994. Och om den positiva trend som Socialdemokraterna ärvde hösten 1994 hade upprätthållits, hade de riktiga jobben i dag varit minst 150 000 fler. 150 000 fler människor trygghet. Men det hade också inneburit att 150 000 fler än vad som nu blivit fallet fått chansen att bidra till att skapa Sveriges välstånd. Bara i år hade vårt land därigenom blivit mer än 50 miljarder kronor rikare. Staten, kommunerna och landstingen hade vunnit nästan 30 miljarder kronor i bättre finanser genom att arbetslösa som får bidrag blivit löntagare och skattebetalare. 30 miljarder kronor är långt mycket mer än alla s.k. Perssonpengar sammantagna. Dessutom skulle dessa 30 miljarder ha varit nyskapade, inte bara omskyfflade skattepengar. Så ser alltså facit ut av fyra år med Socialdemokraterna. Enkelt uttryckt har socialdemokratin inte klarat jobben. Därför förtjänar regeringen inte nytt förtroende efter höstens val. Erfarenheten är den bästa utgångspunkten när politiken för framtiden skall läggas ut. Ingenting tyder dessvärre på att Socialdemokraterna har lärt sig något av vikt av de senaste årens missgrepp. Ett omotiverat självförhärligande har trängt undan varje ansats till nytänkande eller ens eftertanke. Borta är t.o.m. den tidigare, i vart fall retoriska, tilltron till att det bara är genom växande småföretag som jobben kan bli fler. När statsminister Göran Persson för någon vecka sedan talade på Landstingsförbundets kongress hette det att 75 % av alla nytillträdande unga skulle bli offentliganställda om Socialdemokraterna fick bestämma - 75 %. Är det vad regeringen nu har att erbjuda? Och är det vad unga vill göra? Och vem har man tänkt sig skall betala den skattetrycksökning som det Perssonska vallöftet i praktiken medför? Dessutom är det enligt ungdomsbarometern 1997 bara 16 % av alla unga människor som kan tänka sig att jobba inom den offentliga sektorn. Varför skulle inte ungdomarna kunna få chansen att jobba i tjänste och industriföretag? Varför skulle inte alla de nyttiga ting som i dag utförs i offentlig verksamhet också få chansen att utföras på den del av arbetsmarknaden dit ungdomarna först och främst säger sig vilja gå? Moderaternas erbjudande är ett annat än ett fullföljande eller t.o.m. en förstärkning av en politik som redan har misslyckats. Arbetslösheten som samhällsproblem skall utrotas genom att fler får möjlighet att arbeta i företag som växer. Sverige behöver en halv miljon nya jobb netto i företagen. 300 000 av dessa tror vi oss kunna klara redan under den kommande mandatperioden. För att detta skall lyckas krävs det emellertid att politiken kompromisslöst koncentreras till ambitionen att skapa sådana förutsättningar för företagsexpansion att hundratusentals företagare bokstavligen kan övertygas om att det är rätt och ansvarsfullt att expandera. Om politiken inte kan bidra till en sådan övertygelse kommer Sveriges kräftgång att fortsätta. Jobb kan aldrig kommenderas fram.

För ett par timmar sedan presenterade regeringens egen småföretagardelegation sin slutrapport. En översyn av arbetsrätten, en reformering av semesterlagen och en lång rad andra angelägna förändringar i syfte att göra det lättare för småföretagen att expandera ingår i delegationens förslag. Hittills har regeringen i huvudsak skjutit delegationens idéer ifrån sig trots att delegationen t.o.m. leds av en betrodd socialdemokratisk kommunalman. Näringsminister Anders Sundström lät inte ens bläcket i betänkandet torka innan han stötte bort det. De förslagen är helt uteslutna att genomföra, sade Anders Sundström enligt TT. Vad var det han talade om? Jo, den finansiering som Småföretagardelegationen lagt till grund för sitt förslag, i vilket bl.a. ingick att vi inte skulle behöva lika mycket arbetsmarknadspolitik eller företagsstöd när Sverige fick ett vettigare klimat för företagandet. Anders Sundströms nej är en dum örfil gentemot de rådgivare som han uttryckligen bett skulle ge regeringen råd om en bättre framtid för småföretagen. Är det så det skall fortsätta? Om det är så, vad är i så fall vitsen med att ens fråga småföretagarna om råd? Den väg som Moderaterna erbjuder är växtens och förnyelsens väg. Den sätter målet att Sverige ånyo skall upp till en position bland världens allra mest framgångsrika länder. Runt hörnet finns en framtid som lovar mer än världen någonsin tidigare upplevt. Globaliseringen, marknadsekonomins genombrott som hela världens dominerande ordning och den breda introduktionen av informationstekniken öppnar möjligheter för ett välstånd som erbjuds alla som vill komma med på resan. De nya möjligheterna erbjuds alltså alla men kräver likväl egna ställningstaganden av varje land. Länder som inte vill utvecklas kommer att få åse hur den nya tidens möjligheter går någon annanstans. Det är vad Sverige just nu drabbas av, och det är inte en bra väg för Sverige att möta det nya seklet. Sverige skall, fru talman, ha de högsta av ambitioner. Här skall ingen dömas till arbetslöshet. Här skall inte en stagnerad ekonomi undergräva tryggheten. Här skall människors bästa ambitioner tas till vara. Förändringen och förnyelsen är den nya tryggheten. Moderaterna är beredda att leda Sverige på den vägen.

Fru talman! Så här i slutet av en mandatperiod finns det anledning att summera den gångna mandatperioden. Men enligt min mening finns det kanske ännu större anledning att blicka framåt mot kommande mandatperiod. För egen del tycker jag att man i dagens debatt tidigare här i mångt och mycket har koncentrerat sig på att summera vad som har hänt och på att försöka klarlägga historiska samband och skulder. Jag ämnar i stället lägga tyngdpunkten på att blicka framåt. Oavsett vad resultatet av valet i höst blir vet vi att sysselsättningsfrågan kommer att vara en av de absolut viktigaste frågorna - för att inte säga den allra viktigaste frågan - inför den kommande mandatperioden och åren framöver. Arbetslöshet är ett misslyckande och ett slöseri med resurser, både ekonomiska och mänskliga. Det blir också en mycket stor social påfrestning för de människor som tvingas leva i arbetslöshet. Det finns dock anledning till en viss opitimism inför framtiden. Den viktigaste grunden för att få fart på tillväxten av nya jobb är att det är ordning och reda på statens finanser. Det har uppnåtts under mandatperioden och har bl.a. lett till att vi nu har jämförelsevis mycket låga räntor. Låga räntor är i sig en viktig förutsättning för investeringar för både enskilda och företag. Den låga räntenivån gör det väsentligt lättare för t.ex. ett mindre företag att räkna hem en investering och en expansion som leder till utveckling av verksamheten och till nya jobb. Det går bra för Sverige, sägs det. Det är onekligen sant. Gigantiska budgetunderskott har förbytts i överskott. Handelsbalansen fortsätter att utvecklas positivt. Inflationen är låg. Räntan är låg. Kronan är stark. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar. Antalet nyanmälda lediga jobb ökar och antalet varsel minskar. Med många mått mätt är det alltså sant att det, som man säger, går bra för Sverige. Om man däremot ställer frågan om det går bra för hela Sverige blir svaret dessvärre nej. Den tillväxt i ekonomi och sysselsättning som vi i dag har går, tyvärr, stora delar av vårt land förbi. De regionala obalanserna förstärks just nu. Flyttlassen rullar i snabb takt från mycket stora delar av vårt land in till några få starka tillväxtregioner. Detta är en mycket olycklig utveckling för alla. Folkomflyttning och centralisering har inga vinnare, bara förlorare. Problem uppstår i avfolkningsbygderna lika väl som på koncentrationsorterna. Regeringens bristande ambition och förmåga inom det regionalpolitiska området är förödande för mycket stora delar av vårt land. Som nation har vi inte råd att avstå från den tillväxtkraft som finns på den svenska landsbygden och på de mindre orterna. Tillväxten kan inte bli hållbar om inte hela vårt land får del av den. Den stora potentialen för nya jobb finns i de små och medelstora företagen och i nyföretagandet. Våra stora exportindustrier är på många sätt viktiga för Sverige men det är inte där som svaret finns på frågan om hur vi skall åstadkomma full sysselsättning. Det svaret finns i stället hos småföretagen. Det är därför av utomordentligt stor vikt att våra små företag får goda betingelser att växa, liksom att förutsättningarna att starta nya företag är goda. Per-Ola Eriksson har tidigare i debatten i dag redovisat våra förslag på detta område. Jag skall inte upprepa dem men i korthet kan man säga att det handlar om ytterligare sänkningar av arbetsgivaravgifterna riktade till de mindre företagen och om regelförenklingar och minskad byråkrati. Inte minst omställningen av vårt energisystem ger utrymme för många nya företag och många nya jobb. Kunskap och kompetens är nyckelbegrepp på arbetsmarknaden i dag. Kompetens blir ett allt viktigare konkurrensmedel både för det enskilda företaget och för Sverige som nation. Kunskap och kompetens framstår alltmer som en färskvara. Ny kunskap tillkommer och gammal kunskap blir omodern. Därför blir frågorna om kunskaps och kompetensutveckling i arbetslivet alltmer centrala. En fungerande och kontinuerlig kompetensutveckling måste bygga på samverkan mellan tre parter: den anställde, arbetsgivaren och samhället. Modellerna kan se litet olika ut men måste ändå bygga på denna trepartssamverkan. För Centerns del förespråkar vi en modell med kompetenskonton där både den anställde och arbetsgivaren gör avsättningar och där statens roll är att skattemässigt gynna den typen av avsättningar. Eftersom kompetens och kunskap alltmer blir en färskvara är det mycket angeläget att vi snabbt får fram bra system för lärande i arbetslivet. Nu finns det ju en arbetsgrupp som består av parterna på arbetsmarknaden och som leds av statssekreteraren på Arbetsmarknadsdepartementet. Det är i och för sig bra. Det är dock tre saker som jag i det här sammanhanget vill understryka. 1. Det brådskar. Arbetet måste gå snabbt. Vi måste snart finna systemen för kompetensutveckling i arbetslivet. 2. Det finns mellan 350 000 och 400 000 egenföretagare i vårt land som också måste komma att omfattas av ett system för kompetensutveckling. 3. Inom den offentliga sektorn är behoven av kompetensutveckling minst lika stora som i den privata sektorn. Det behövs ett kunskapslyft för den offentliga sektorn. Inte minst gäller detta inom de prioriterade områdena vård, omsorg och utbildning. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar från arbetsmarknadsministern till dessa punkter när det gäller kunskap och kompetensutveckling. På arbetsmarknadspolitikens område är vi på väg in i en ganska paradoxal situation. Att samtidigt ha massarbetslöshet och arbetskraftsbrist är för de flesta en ekvation som är svår att få att gå ihop. Inom alltfler yrkesområden rapporteras i dag svårigheter att rekrytera lämplig arbetskraft på många håll i landet. Det gäller inte längre bara yrken som kräver långa akademiska utbildningar som civilingenjörer och civilekonomer utan också t.ex. yrkesarbetare inom verkstadsindustrin som svetsare och olika yrkesgrupper inom vårdsektorn. Detta är ett misslyckande för både arbetsmarknadspolitiken och för utbildningspolitiken. Alltför länge och tyvärr fortfarande har tyngdpunkten i arbetsmarknadspolitiken i alltför stor utsträckning handlat om kvantitet uttryckt i s.k. volymmål och alltför litet om kvalitet. Politiken måste därför förändras på så sätt att kvalitet skall prioriteras före kvantitet. Tyngdpunkten måste ligga på yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Vi måste också i betydligt större utsträckning än hittills decentralisera arbetsmarknadspolitiken. En del steg har tagits med bl.a. inrättande av arbetsförmedlingsnämnder i varje kommun, men på väldigt många håll känner ledamöterna i dessa nämnder att deras handlingsutrymme är alltför kringskuret. Fortfarande finns alltför mycket av centralt fastställda detaljbestämmelser. Förutsättningarna ser helt olika ut på olika håll i landet, och därför måste också arbetsmarknadspolitiken se olika ut. På den lokala nivån måste kommunen, arbetsförmedlingen, det lokala näringslivet och fackliga organisationer tillsammans utforma de arbetsmarknadspolitiska insatserna till den egna kommunens och den egna regionens förutsättningar och behov. Många län och kommuner ansöker om att bli försöksområden eller frizoner. Detta visar väl om något att man vill ha ett större lokalt inflytande. Regeringen inser väl också att alla centrala detaljregler verkar hämmande på de lokala initiativen. Regeringen har därför beviljat ganska många län och kommuner en ökad lokal frihet. Vad jag inte kan förstå är varför inte hela landet skall få dessa möjligheter. Vi bör göra hela Sverige till en frizon inom arbetsmarknadspolitikens område. Jag vill alltså sätta upp två ledord för den framtida arbetsmarknadspolitiken, nämligen kvalitet och decentralisering. Det är också av största vikt att olika skatte och bidragssystem samverkar och samordnas så att incitamenten att ta lediga arbeten ökar. För en arbetslös med skaplig a-kasseersättning lönar det sig många gånger inte att ta ett erbjudet jobb. A kasseersättningen försvinner, hyresbidraget kanske minskar, man får kostnader för barnomsorg, man får kostnader för resor till och från jobbet osv. Totalkalkylen blir därför i många falla negativ, och intresset för att ta ett erbjudet jobb blir därför många gånger begränsat. Vi har från centerns sida krävt en utredning av hur dessa olika system kan samordnas så att de ekonomiska incitamenten för att ta lediga jobb ökar. Det måste alltid löna sig att jobba. Aktivt arbete måste alltid löna sig före passivt bidragsmottagande. Fru talman! Att skapa förutsättningar för tillväxt och nya jobb är en av de största utmaningarna inför den nya mandatperioden. Med Centerns ekonomiska politik, Centerns skatte-, närings-, regional och jordbrukspolitik, Centerns miljö och energipolitik och med Centerns arbetsmarknadspolitik där kvalitet prioriteras före kvantitet, där en decentralisering genomförs och där det alltid lönar sig att arbeta kan Sverige återigen bli en nation i arbete.

Fru talman! Först en kort deklaration. Folkpartiet hävdar att främsta försvarslinjen mot arbetslöshet går via nya riktiga jobb och genom att sådana tillkommer. Vi pläderar också för sänkta skatter på arbete, en sund lönebildning under parternas ansvar, en vidgad och öppnad tjänstesektor, mindre krångel och enklare redovisning för de små företagen och en modern arbetsmarknad som är mer dynamisk och flexibel men med en tydlig anställningstrygghet i konceptet. Vi vill öka rörligheten på arbetsmarknaden, främst den yrkesmässiga. Men den regionala obalansen leder till att vi behöver vara observanta på att geografisk rörlighet inte bara får gå åt ett håll, dvs. som nu enbart mot storstadsområdena med en fortsatt utarmning av stora landsbygdsdelar, främst i Norrlands inland. Symtomatiskt var att detta var vi helt ense om när arbetsmarknadsutskottet antog det regionalpolitiska förslaget. Bläcket hade knappt torkat i propositionen förrän riksdagen konstaterade att en fullständig genomlysning och utredning av de regionalpolitiska insatserna är nödvändiga - och detta omedelbart. Fru talman! Efter en snart fullbordad mandatperiod med socialdemokratiskt styre är det dags att summera, eller om man så vill, sätta betyg på den förda politiken. Det kan vara intressant att se i backspegeln vilket vägval man gjorde. För oppositionens del är det inte fel att syna resultatet. Den kraftiga industrinedgången under 80-talet och den accelererande arbetslösheten från hösten 1990 satte full fart. Hösten 1993 lade den förra borgerliga regeringen fram en proposition om åtgärder för ungdomar och långtidsarbetslösa. Den socialdemokratiska oppositionen med partiordföranden Ingvar Carlsson i spetsen, med nuvarande finansutskottets ordförande Jan Bergqvist, förre finansministern Allan Larsson, nuvarande partisekreteraren, då uskottsordförande i arbetsmarknadsutskottet Ingela Thalén och ledamoten av riksdagen Göran Persson lade fram en långtgående partimotion om en förbättrad ordning på arbetsmarknaden. Intressant var att se vad man tog upp där. Man började med att säga att det är angeläget att förhindra att det sägs upp ytterligare 28 000 kommunalanställda. Självfallet är det ett viktigt påpekande, eftersom dessa motionärer nu i regeringsställning under denna period sagt upp ungefär två och en halv gånger så många, dvs. att bortåt 80 000 anställda i socialdemokratiskt styrda landsting har fått sitt avsked, särskilt många inom vårdsektorn. Den förra regeringen lade fram och genomförde en allmän och obligatorisk a-kassa i statlig regi. Detta ville dåvarande oppositionen förhindra, och man sade uttryckligen i motionen att det gällde att förhindra att man "bröt sönder" arbetslöshetsförsäkringen. Också detta är intressant med tanke på att a-kassan under den regeringsperiod som nu strax är till ända förändrats genom regeringens propositioner tio gånger på drygt tre år. Tala om att bryta sönder med tanke på att a-kassans slutgiltiga status och position fortfarande inte är avgjord. Ett tredje viktigt krav var en betydande ökning av intäkter i en breddad skattebas byggd på fler i arbete. Här har säkerligen en tidigare finansminister haft sitt finger med i spelet. Det är så sant som det är sagt. Problemet är bara att detta inte fått sin chans under nuvarande regeringsperiod. En fjärde kritikpunkt är att man gått till hårt angrepp mot en prognos i dåvarande Finansdepartementet, som 1993 förutspådde att man 1998 skulle kunna ha en samlad arbetslöshet kring 10-11 %. Ett högt, men det visade sig ett realistiskt, antagande då vi så sent som för några dagar sedan kunde konstatera att det reella utanförskapet på arbetsmarknaden i dag ligger runt 12 %. Ambitionen måste höjas kraftigt, sade de socialdemokratiska motionsskrivarna, för annars riskerar vi en utslagning och dessutom får vi inte ordning på finanserna. En annan viktig punkt i kritiken var underkännandet av ungdomspraktiken och att man tog i anspråk reformen arbetslivsutveckling, ALU. Att använda arbetsmarknadspolitiska åtgärder i en lågkonjunktur är begripligt. Men att i en - som nu - god konjunktur dra på full gas när det gäller t.ex. ALU av samma kritiserande socialdemokrater ter sig i en sådan bedömning helt obegripligt. Nåväl, aptiten på såväl regeringsmakten som alltmer positiva bedömningar av sin egen förmåga bara man kom i regeringsställning går att avläsa mot vad man sedan påstår i sina reservationer. I november 1993 angav man 6,4 % som en rimlig arbetslöshetssiffra. I partimotionen i januari 1994 - också här med partiordföranden i spetsen - bedömde man att den öppna arbetslösheten skulle kunna dra sig ned mot 5 % under kommande budgetår. I mars 1994, då arbetsmarknadsutskottet skrev sitt betänkande, var man ännu tydligare. Ordföranden i utskottet, Ingela Thalén, med god assistans av nuvarande ordföranden ordföranden Berit Andnor, skrev att arbetslösheten kunde pressas ned till 5 %. Två månader senare då finansutskottet skrev sitt betänkande sade den socialdemokratiska oppositionen med ledamoten Göran Persson som första namn: "Det är viktigt med ett utökat EU-samarbete i avsikt att bekämpa arbetslösheten." Vidare sade han: "Inget annat är så verkningsfullt för att sanera statsfinanserna som att skapa arbetstillfällen. Det minskar beroendet av både a-kassa och andra offentliga inkomster." Så sant som det är sagt, men alltför litet hågkommet då dessa opponenter kom i regeringsställning. I reservationen sades också att det var viktigt att få personer med rätt kompetents. Detta upprepades två gånger i betänkandet och två gånger sade man också att den öppna arbetslösheten då beräknades - dvs. ett kvartal före valet - att komma ned till under 5 % redan under 1995. Fru talman! Ambitionen var det självfallet inget fel på. Men när vi nu upplever en måttlig efterfrågan på utbildad arbetskraft skapar det genast flaskhalsar. Är inte detta ett tecken på att arbetsmarknadspolitiken är illa skött? Det hurtiga antagandet att arbetslösheten snabbt skulle vara under 5 % ligger fortfarande långt fram i fjärran. Från sakliga utgångspunkter kan man ju resa frågan: Hur kunde det bli så här? Socialdemokraterna ville ju så väl, och för egen del har jag aldrig betvivlat nuvarande regering och dåvarande opposition i deras vilja att öka sysselsättningen och pressa ned arbetslösheten. Men jag tror, fru talman, att det var några saker som gjorde att det hela gick snett. Det ställdes i utsikt en rad återställare. Att återställa på en ny modern och förändrad arbetsmarknad med gammaldags 70-talsmetoder var på förhand dömt att misslyckas. Dessutom lät man sig hårt dirigeras av LO, någonting som det förra statsrådet Bengt Norling så sent som i går bekräftade i en nyutkommen bok. På återställarfärden stötte man mot flera blindskär. Vänsteroppositionen hade inget hållbart recept. En styrbordssväng mot mitten var ändå en tydlig förbättring, men stödet i form av ett alltför vankelmodigt centerparti "räckte inte ända fram". Nuvarande regerings upprepade löfte om ungdomsgaranti om högst 100 dagars arbetslöshet har spruckit varje gång, och inte ens detta år har stolta deklarationer från kanslihuset kunnat förhindra att en tredjedel av de unga som har sökt sommarjobb har gått miste om den möjligheten. Hur ser det då ut? Ja, sysselsättningen är på väg att öka något medan antalet företagare har minskat med 7 000. Jämfört med tiden före regeringsskiftet är sysselsättningen praktiskt taget oförändrad. Under den socialdemokratiska regeringens tre år och åtta månader har det inte tillkommit ett enda nytt jobb netto! Ändå övertog denna regering läget när sysselsättningen var på starkt uppåtgående. Den fortsatte uppåt av bara farten under den första tiden efter regimskiftet. Men när den socialdemokratiska politiken började att få effekt, då minskade också antalet arbetstillfällen. Jämfört med maj 1995, i stort sett när uppgörelsen med Centerpartiet träffades, uppgår nu antalet sysselsatta till 63 000 personer färre. Att sysselsättningen har ökat något under den senaste månaden är rimligt, eftersom konjunkturen klart har förbättrats. Vid tiden för regimskiftet vid motsvarande tid och motsvarande konjunkturläge ökade sysselsättningen med över 2 000 personer i veckan. Men andelen av befolkningen i verksamhet är ju stillastående. Den sysselsättningsökning som regeringen storordigt har talat om och som har skett i näringslivet inträffade under det första året efter regimskiftet. Statsminister Persson har talat om att öka antalet nya företag med 100 000 under de kommande tre åren. Det är dock svårt att se hur detta kan ske. Hittills i år har antalet företagare minskat. Nedgången i antalet företagare har pågått en längre tid, dvs. sedan regeringens politik började få full effekt. Jag påstod vidare att sysselsättningen i kommunerna har minskat under denna regering trots alla vallöften om motsatsen. Det är en del av förklaringen till en sämre utveckling för inte minst den kvinnliga sysselsättningen. Det är tragiskt att konstatera att antalet arbetande inom vård och omsorg ligger lägre än tidigare. Däremot är antalet byråkrater, anställda inom det som kallas offentlig förvaltning m.m., oförändrat. Det kan möjligen vara regeringens prioritering, men det är dagens verklighet. I partiledardebatten under våren 1994 sade den socialdemokratiska oppositionsledaren och blivande statsministern: "Vi vill stoppa de meningslösa varslen av sjuksköterskor, barnskötare och hemtjänstassistenter. Det är inte rimligt att skicka ut dem i öppen arbetslöshet." Sedan dess har över 70 000 sänts ut i den arbetslöshet som socialdemokraterna då varnade för. Tala om dubbla budskap! Professorn i nationalekonomi och tidigare ordförande för regeringens EMU-utredning Lars Calmfors anser i ett debattinlägg under rubriken "Politisk reträtt" att socialdemokraterna har tonat ned kampen mot arbetslösheten i syfte att upprätthålla partipolitisk enighet. Han hävdar att socialdemokraterna under de senaste 15 åren genomfört mycket av det som de borgerliga ekonomerna rekommenderat, men alltför sent och med stora skadeverkningar som följd. Fru talman! När jag nu har haft så kritiska synpunkter på den förda regeringspolitiken krävs det ju att jag också redovisar vad Folkpartiet vill se för att man skall komma ur den svåra kris som vi befinner oss i. Den engelske premiärministern Tony Blair var här i går. Det var tre saker som han särskilt nämnde som viktiga att ta itu med. Det var i första hand fler jobb, en begränsad brottslighet och en ökad livskvalitet. Dessa hör ihop i ett gott socialt rättssamhälle. Folkpartiet har länge haft den uppfattningen att främsta försvarslinjen mot hög arbetslöshet måste gå via fler nya riktiga jobb. Vi har pläderat för att man behöver öka med minst 300 000 nya jobb under den kommande mandatperioden. Det ifrågasattes visserligen av finansutskottets ordförande under förmiddagen om det var möjligt samtidigt som han själv talade om en arbetslöshet kring 3-4 %, dvs. uppemot en halv miljon nya arbetstillfällen. Vi är på samma färdriktning när det gäller vad som krävs, även om Jan Bergqvist just nu har bjudit över oss. Det är alltså viktigt att vi får fler människor i arbete om vi skall komma till rätta med en rad andra saker. Att bara tala om den öppna arbetslösheten frestar lätt till "statistikpolitik". Ett mål för sysselsättningen, dvs. nya jobb, ligger i linje med vad människor efterfrågar. Det är jobb som de vill ha. Det innebär också att vi måste komma bort från den åtgärdsfrossa som regeringen har ägnat sig alltför länge åt. Men inte ens i vårpropositionen hade regeringen någon klar deklaration om hur det skall gå till. Men jag noterar ändå värdet i att regeringen har instämt i utskottets bedömning om att begränsa de många åtgärdsinsatserna som inte bara förvirrar arbetssökande utan faktiskt också de som har att handlägga dessa mer än 20 åtgärder. Viktigt är att arbetsmarknadspolitiken inriktas på de strukturella problem som har med bl.a. skatter, företagsklimat och lönebildning att göra. Vi förordar och har i vårt budgetalternativ rejält sänkta skatter på arbete i avsikt att öka antalet anställningar. Arbetsgivaravgifterna i tjänstesektorn måste sänkas och en skattereduktion måste införas där också hushållsarbete inkluderas. Den fördubblade sjuklöneperioden som regeringen införde med centerstöd och som har gällt till för bara några veckor sedan har varit ett hårt slag mot möjligheterna att nyanställa för egenföretagare och småföretagare. Folkpartiet vill vara en garant för att ett sådant hugskott inte får fäste i praktisk politik. Arbetet med regelförenklingar, framför allt för småföretagare, måste omedelbart inledas. Den flexibilitet som gavs - med tydlig anställningstrygghet - under den förra regeringen bör åter komma till heders. Viktigt är att provanställningar kan ske samt att vi får en bättre fungerande lönebildning och ett ökat finansiellt ansvar för a-kassans finansiering och för att uppnå rätt hantering av lönerörelserna från arbetsmarknadens parter. Vår uppfattning är att arbetslöshetsförsäkringen bör vara allmän, obligatorisk och tidsbegränsad, dvs. fullt i enlighet med riksdagens och arbetsmarknadsutskottets tidigare uttalande om att arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring och inte något slags allmänt folkbidrag. Jag vill ställa några frågor till arbetsmarknadsministern. Hur kunde det gå så snett med arbetslösheten när ambitionen var så hög inför den period som snart skall avslutas? Hur kunde nedrustningen bli så kraftig när det fanns en tydlig socialdemokratisk vilja att upprätthålla aktiviteten inom vård och omsorg? Hur kom det sig att ungdomsgarantin alltför ofta blev löftesfantasi, eller att man nu på sommarjobben får nobben? Ja, det är många frågor som reser sig i en granskning av den förda regeringspolitiken. Min synpunkt är att det inte har brustit i ambition och god vilja, men väl i förmåga. Det är låsta dogmer som har gjort att politiken inte har orkat fullfölja de ambitioner som det i denna kammare finns en bred enighet bakom.

Fru talman! Hans Anderssons undringar är värda ett svar även om jag inte har förhoppningen om att här och nu kunna övertyga honom om att han skall skriva under ett borgerligt regeringsprogram. Tre kommentarer har jag emellertid. Den första är att Hans Andersson inte anser att det är trovärdigt att hävda att sänkt skatt leder till fler jobb och att han inte förstår hur detta kan hänga samman. Jodå, det förstår Hans Andersson visst. Hans Andersson är inte mindre insiktsfull i dessa frågor än att han inser att om jobben kostar mindre så blir de fler. Det är väl rimligtvis detta som är skälet till att också Hans Andersson ser motiv för att skatten på vissa tjänster inte skall vara så hög som i dag. Han inser att om den är så hög som i dag är det svårt för människor att med beskattade pengar köpa de tjänster de anser sig ha behov av. Dessutom vet ju Hans Andersson, för att exemplifiera med de förkättrade hushållstjänsterna, att livs levande försök har utförts som visar att människor är beredda att efterfråga sådana tjänster om de genom lägre skatter får ett lägre pris. Så visst blir det, fru talman, flera jobb om skatten är lägre. Min andra kommentar har att göra med Hans Anderssons undringar kring den offentliga sektorn: sjukvården, omsorgen och skapandet av nya resurser. När moderaterna skapar nya resurser säger vi oss att de skapas först och främst genom att företag växer och att människor i dessa företag får möjlighet att bidra. Som jag sade i mitt anförande skulle vi i dag i Sverige ha 50 miljarder kronor mer att dela på om vi hade fått de arbeten i privata företag som vi var på väg att få vid det förra regeringsskiftet. Stat och kommun hade förbättrat sina finanser med 30 miljarder. Det är pengar som vi hade kunnat bestämma hur vi skulle kunnat använda bl.a. till att skapa de nya tjänster i offentlig verksamhet som säkerligen är väl så motiverade och som Hans Andersson efterfrågar.

Fru talman! Får jag i fråga om klyftor bara påminna om att det inte finns några klyftor som är djupare än dem som går mellan människor som inte får arbeta och de som finns på den riktiga arbetsmarknaden. I detta hänseende är Sverige i dag ett delat samhälle. Det finner vi moderater oss inte i. Sverige skall slutas igen genom att fler får möjlighet att arbeta. Vad jag hävdar är att lägre skatt leder till fler arbeten än högre skatt. Det finns starka empiriska belägg för denna tes, bl.a. från den hushållssektor som Hans Andersson tidigare har talat om. Däremot hävdar jag inte att lägre skatt är den enda nödvändiga åtgärden för att jobben skall bli fler. Jag räknade i mitt anförande upp en säker energiförsörjning. Hans Andersson vill visserligen inte behålla kärnkraften utan skrota alltihop. Det blir säkerligen rivningsjobb, men inga nya konstruktiva arbeten. Svenskt deltagande i EMU är ett accepterande av Småföretagardelegationens förslag om enklare regler för företagandet, för att bara nämna ytterligare någon åtgärd. Allt detta måste genomföras om Sverige skall få den sysselsättningsökning som välståndet kräver. Hans Andersson är inte dummare än att han inser att något steg i den riktningen måste ändå Sverige ta. Jag skulle välkomna om Hans Andersson också i en offentlig debatt kunde lägga undan en del av de blockeringar som han behäftas med så fort han kommer upp i talarstolen och som litet tar överhanden över den klokskap som jag tror att Hans Andersson innerst inne faktiskt besitter.

Fru talman! Detta är arbetsmarknadsutskottets sista debatt den här fyraåriga mandatperioden. Jag vill därför börja med att tacka utskottet och speciellt vår kanslipersonal, som nu inte är här i kammaren, för den tid vi har haft. Det är ett hårt arbete i arbetsmarknadsutskottet. Det är klart att den svåra arbetslösheten har tvingat fram beslut, och det ofta i en rasande fart. Jag undrar ibland om de alltid har varit så väl övervägda. Fru talman! Fortfarande är arbetslösheten mycket stor. Jag tycker att den är oacceptabelt stor. Jag är tyvärr inte lika imponerad av de sjunkande arbetslöshetssiffrorna som regeringen presenterar. Det känns som om de inte är helt stabila. Om det verkligen var så att så många fler hade kommit i arbete och fått jobb hade situationen varit annorlunda. till 12,3 % år 1997. Det har varit en otrolig arbetslöshetsökning. Då får man också betänka att deltagandet av arbetskraften i procent av befolkningen har sjunkit under denna tid. Annars hade arbetslösheten kanske varit ännu högre. Det har sjunkit från 84 % år 1990 till 76 % år 1997. Det är många som avstår från att söka jobb därför att de inte tror att det finns några. De tycker att det inte är någon idé, och då skapas en latent arbetslöshet. Även kunskapslyftet har naturligtvis bidragit till att siffrorna går ned. Konjunkturinstitutet bedömer att den öppna arbetslösheten år 2001 skall vara 5,8 %, medan regeringen säger 4,0 % år 2001. Regeringens bedömning är betydligt mer optimistisk än vad Konjunkturinstitutets. Konjunkturinstitutet säger att det kommer att bli en sysselsättningsökning med 100 000 jobb, medan regeringen säger 200 000 jobb. Regeringen kan inte neka till att just kunskapslyftet med 100 000-150 000 deltagare har hjälpt till att minska siffrorna. Visst är det bra att människor som tidigare inte har kunnat utbilda sig nu får chans att göra det. Men jag tycker att de skall ingå i statistiken så att man inte missleder människor. Visst unnar jag regeringen att glädja sig åt ljuset i tunneln. Men att läget är så ljust som regeringen påstår är en sanning med modifikation. Att dribbla med ord är inte heller rätt. Vi talar nu om obalanstalet i stället för om total arbetslöshet. I massmedierna talar man om arbetslöshet när det är den öppna arbetslösheten man menar. Det förvirrar människor, och man får ingen riktig uppfattning om hur stor arbetslösheten egentligen är. Nej, jag tycker att man skall lägga fram klara besked. Låt oss i stället hjälpas åt att komma till rätta med lösningarna på arbetslöshetsproblemet. Läget är ändå tillräckligt besvärligt som det är. I ett pressmedelande från AMS som kom i dag står det att 6 % är arbetslösa nu. Det är överskriften. Med det menar man öppet arbetslösa. Då tycker jag att man skall säga det också. En följd av den höga arbetslösheten är att de som har jobb har drabbats av en väldigt stor press på sina arbeten. Därför vill jag ta upp detta i dag. De som har arbete jobbar alltmer och betalar alltmer för dem som inte har arbete. Många känner sig inlåsta på sina arbetsplatser. Fru talman! Så många som 25-30 % känner att de inte är nöjda med det jobb de har nu. De skulle vilja byta, men de vågar inte säga något utan förblir tysta. De går och tiger på sin arbetsplats av rädsla för att bli arbetslösa. Läkare slår nu larm om bl.a. ökad stress och utbrändhet på så stora företag som exempelvis Volvo. Övertid, tidspress och oro för övertalighet ligger bakom. I en undersökning gjord av TCO anser över hälften att det är risk för att bli arbetslös om man är för kritisk på jobbet. Vad är det då för kritik som man inte vågar komma med? Det som är farligt är att det är större konkurrens på arbetsmarknaden nu. Folk har blivit mer rädda på grund av den ekonomiska kris vi har haft. Arbetsgivarna behöver inte vara rädda om sin personal längre eftersom det är mycket lätt att få tag i personal. Cheferna tål mindre kritik i dag. Kunde man sänka arbetslösheten så kanske pressen också på dem som nu har jobb minskar. Vi i Miljöpartiet har i ett flertal motioner och framföranden här i riksdagen framfört kravet på en arbetstidsförkortning och att vi därigenom delar på de jobb som finns. Detta är väl känt, men jag kan ändå inte låta bli att tala om det eftersom arbetstidsförkortningen är en bärande del i Miljöpartiets politik för att få fler i arbete. I dagens läge på arbetsmarknaden skulle en kraftig arbetstidsförkortning bidra till en sänkning av arbetslösheten. Kortare arbetstider ger dessutom ökad livskvalitet genom mer tid för barn och familj, färre arbetsskador och en förbättrad hälsa. Vi i Miljöpartiet vill säga detta i ett kontrakt mellan staten och parterna på arbetsmarknaden. Vi har i en rapport tagit upp hur vi vill genomföra en arbetstidsförkortning. Besparingarna för samhället skulle uppgå till drygt 20 miljarder kronor netto, som vi skulle vilja använda till att sänka egenavgifterna med 2-3 procentenheter och höja grundavdraget. De som jobbar heltid och har de lägsta lönerna på arbetsmarknaden skulle då inte i realiteten få någon sänkt lön. Fru talman! Vi tycker att regeringens tillväxtantaganden är orealistiskt höga. Dessutom har sambandet mellan tillväxt och sysselsättning försvagats kraftigt genom den starka produktivitetsutvecklingen, den s.k. jobless growth. Med Miljöpartiets förslag, bl.a. det om arbetstidsförkortningen, skulle man komma ned till 3 % öppen arbetslöshet och mindre än 5 % total arbetslöshet till år 2002. timmar i veckan skulle 200 000 nya jobb kunna skapas. Fru talman! I det avtal som bilmekanikerna slöt nu uteblev arbetstidsförkortningen, vilket flera av de här 15 000 bilmekanikerna som inte fick arbetstidsförkortning är mycket besvikna på. De anförde bl.a. att de fick en minskad livskvalitet. Flera var ensamma pappor, som hade litet tid för sina barn. De tyckte att de hade kunnat utnyttja arbetstidsförkortningen till detta om de hade fått den. Arbetsgivarna däremot ville ensidigt förlägga arbetstiden till oregelbundna tider. Detta stoppade en arbetstidsförkortning. Fru talman! Vi är på väg in i en helt ny arbetsmarknad. Vi kan se i den prognos som AMS har kommit med i dag att antalet tillfälligt anställda och timanställda har ökat väldigt. Vi vet också att övertiden ökar markant. Cirka en tredjedel av de yrkesverksamma arbetar övertid minst en gång i veckan. Arbetstakten har ökat under de senaste fem åren. En internationell jämförelse gjord av OECD visar att Sverige ligger mycket högt. Människor förväntas i dag utföra mer arbete än vad som hinns med på ordinarie arbetstid. De får lov att ta till övertid eller ta med arbetet hem utan att registrera eller få extra betalt för det. Detta ökar också. Vi kan vara på väg in i någonting som man kan kalla för ett 24-timmarssamhälle, där individen helt glöms bort. Nej, låt oss dela med oss av vårt arbete så att de som är arbetslösa också kan få känna sig behövda. Detta kommer naturligtvis samhället i stort att tjäna på. Fru talman! Alla de som döljer sig i statistiken är ofrivilligt arbetslösa, medan övertidsberget växer för dem som har jobb. Under 1997 arbetade de anställda i vårt land i genomsnitt 2,7 miljoner timmar övertid per vecka. Den övertid som arbetades under hela året motsvarar ca 90 000 arbetstillfällen. Att det så småningom kan komma en begränsning av övertidstaket till 100 timmar välkomnar vi i Miljöpartiet. Vi har ju också föreslagit det i många motioner. Vi hoppas verkligen på detta. Takten, pressen och de ekonomiska villkoren i arbetslivet gör att vi jobbar även när vi är sjuka. Människor har inte råd att vara hemma när de är sjuka. Den här "sjuknärvaron" motsvarar ca 130 000 arbetstillfällen. Sammantaget, fru talman, skulle alltså en rättvisare fördelning av arbetstiden kunna göra mycket för en minskad arbetslöshet. Vi vill se en kortare arbetstid med en ömsesidig flexibilitet i arbetet. Arbetsgivare och arbetstagare bör kunna mötas över en flexibilitet och en förkortad arbetstid. Det ser Miljöpartiet som en framtid. Fru talman! Småföretagarna är utnämnda till att vara hjältar. En stor del av de nya jobben skall ju komma just i små och medelstora företag. Jag har nu under helgen varit i Västergötland på ett av Sveriges vackraste berg, nämligen Kinnekulle. Där breder just nu ramslöken ut sig, och flera orkidéer står i blom. På Kinnekulle finns flera småföretagare. Bygden har kvar sin historiska karaktär, och småföretagarna betyder mycket för bygden. Men det är svårt för dessa små företag att klara sig. Det gäller speciellt två systrar som driver en tygaffär uppe på Kinnekulle. Dessa systrar betyder mycket för bygden genom sin stora kunskap bl.a. om bygden. De arbetar mycket ideellt för att hålla liv i bygden. Det jag vill säga är att vi skall vara rädda om de företag som finns i Sverige, och inte bara satsa på nya. Det gäller att uppehålla dem som finns. Krångliga regler förorsakar mycket möda. Det är viktigt att förenkla för småföretagen så att de kan uppmuntras att fortsätta. Som det nu är sätts många käppar i hjulet. Att många småföretagare i dag dras med ekonomiska problem beror naturligtvis i hög grad på att den inhemska efterfrågan kollapsat under 90-talets krisår. Bilverkstäder, snickerier, närbutiker m.fl. småföretag som betjänar hemmamarknaden har alla fått känna av detta. Om riksdagen kunde lägga om sin ekonomiska politik i en mer expansiv riktning skulle det hjälpa småföretagen. Alla är betjänta av rättvisa spelregler. Vi i Miljöpartiet föreslår enklare regler, och välkomnar Småföretagardelegationen som i dag presenterat sin rapport. Vi vill också se en skatteväxling för att företagen skall få bättre chans att med lägre arbetsgivaravgift anställa människor och för att underlätta att ta steg mot det ekologiskt hållbara samhälle där fler jobb kommer att skapas. Jag vill tacka fru talman för de här fyra åren. Tack så mycket! Det har varit trevligt. Jag står bakom alla de reservationer som Miljöpartiet har till betänkandet, men jag yrkar inte bifall till någon just nu.
Fru talman! En lång dags finansdebatt går nu mot sitt slut. Huvudtemat har varit hur vi skall få människor i arbete för att därmed säkra vårt välfärdssamhälle. Alternativen är i huvudsak två. Det första är regeringen och dess varierande stödpartier, Centern, Vänstern och Miljöpartiet, som inte har något särskilt recept utan flyter med så gott det går i hopp om att den internationella konjunkturuppgången skall ge nya jobb. De beslut på det näringspolitiska och arbetmarknadspolitiska området som regeringen åstadkommit har under hela denna mandatperiod haft motsatt effekt. De har inneburit en dämpning av sysselsättningen och en inlåsning i åtgärder. Det har varit åtgärder som det ofta ändrats och schackrats med. Som ett tydligt alternativ till den här låt-gåpolitiken formar nu oppositionen, och däribland Kristdemokraterna, en allians för arbete som kan skapa förutsättningar för alla att få ett arbete. Därmed blir det en garant för fortsatt välfärd i Sverige. Det är mellan dessa alternativ valet står, dvs. mellan en politik för åtgärder och en politik för reguljära arbetstillfällen. Hur skall vi då sätta fart på företagandet och underlätta nyanställningar? Det finns ett antal punkter som vi har lagt fram under den här mandatperioden. Jag kan upprepa några av dem. Vi har föreslagit en sänkt skatt inom tjänstesektorn. Våra förslag, som syftar till att göra en svart sektor vit och nettobeskatta hemtjänster, kan på kort tid ge många nya arbetstillfällen inom tjänstesektorn. Det handlar bl.a. om breddade och förbättrade ROT Det handlar om minskad byråkrati för företagare och förenklingar av regelverket. Småföretagardelegationens förslag, som kom i dag, behöver omsättas i en regeringsproposition snarast möjligt. Det måste bli lättare att erhålla F-skattsedel för att få i gång nya företag. Vidare vill vi avskaffa den förtida momsinbetalningen. Arbetsgivaravgifterna måste sänkas. Det innebär sänkta kostnader för arbetskraft. En flexiblare arbetsrätt skulle underlätta ungdomars, invandrares och andra arbetstagares inträde på arbetsmarknaden. En förutsebar energipolitik och energibeskattning skulle ge långsiktiga spelregler för de företag som vill investera i Sverige. Jag vill peka på några ytterligare områden där politiken bör läggas om för att fler skall få möjlighet att få jobb. En skatteväxling mellan arbetskraftskostnader och kostnader för miljöbelastande verksamhet har diskuterats tidigare under dagen. Vi menar att en sådan bör genomföras. Förutom sänkta arbetskraftskostnader innebär det en skatteväxling som gör att vi får nya arbetstillfällen kopplade till kretsloppssamhället. Det handlar t.ex. om återvinningsindustri, ny och småskalig energiproduktion med inhemska och förnybara energikällor. Vi vill ju att detta skall växa fram. Fru talman! På just den här punkten noterade jag vad Thomas Östros sade om energiskatterna. Nu är han inte här, men jag blev litet oroad när han sade att vi hade det skattetryck som var lämpligt just på energisidan. Det är alltså ett motsatt budskap till det som näringsministern tidigare sagt, nämligen att produktionsskatten på el måste sänkas för att vi skall kunna klara vår elintensiva industri. Det handlar ju faktiskt om väldigt många jobb, både i den direkta industrin och bland alla de underleverantörer som är beroende av denna industri. Budskapet i dag var alltså att vi har ett lagom skattetryck vad gäller energin. Min uppfattning är att vi inte har det, fru talman. Vi måste sänka det för den elintensiva industrins skull. I stället för flyttlasspolitik bör regeringen anlägga en regionalpolitisk helhetssyn på närings och arbetsmarknadspolitiken. Aktiva arbetsmarknads och regionalpolitiska åtgärder som tillförsäkrar de lokala områdena och regionerna möjlighet till fortsatt sysselsättning är nödvändiga om hela Sverige skall leva. I den delen kan jag instämma i det Elving Andersson sade här tidigare. Det är bara synd, fru talman, att han under den här mandatperioden har stött en politik som har lett till det ökade antalet flyttlass - något som han nu beklagar. Men det är bra, Elving Andersson. Nu skall vi stå upp för att hela Sverige skall leva, även regionerna och kommunerna. Vi skall driva en regionalpolitik som stöttar detta. Jordbrukspolitiken är också synnerligen väsentlig ur arbetsmarknadssynpunkt. Det måste bli lika konkurrensvillkor för svenska lantbrukare i förhållande till omvärlden. Det är också viktigt för sysselsättningen inte bara i primärproduktionen, jordbruket, utan också i livsmedelsindustrin. Det är där vi nu håller på att tappa jobb. Här måste det bli en omläggning mycket snabbt. Det finns en ganska stark front på detta område. Jag hoppas att regeringen tar till sig det och gör något mycket snabbare än vad man har aviserat. Vi har ju en utredning på området, den Björkska utredningen, som klart visar att vi tappar jobb om vi inte snabbt förbättrar konkurrenssituationen för svenska företagare. Arbetsmarknadsministern, som ju tidigare sysslat med jordbruk, vet ju detta mycket väl. Jag hoppas att hon diskuterar det med sin kollega jordbruksministern i regeringen. Också arbetsmarknadspolitiken måste reformeras. I dag är just arbetsmarknadsområdet ett av de mest genomreglerade samhällsområdena. Stela regelsystem kring alla olika åtgärder har skapat brist på flexibilitet och rent av gett rigiditet. Den här detaljregleringen måste ersättas med generella, enkla system med stor flexibilitet. Fru talman! Vi menar att arbetsmarknadspolitiken också måste utgå ifrån det vi kallar subsidiaritetsprincipen, dvs. den måste föras ned till lägsta möjliga effektiva nivå. Då krävs det en genomgripande nedflyttning av ansvar och resurser till den lokala nivån. Kommun, arbetsförmedling och försäkringskassa bör gemensamt ansvara för genomförandet av arbetsmarknadspolitiken såväl praktiskt som ekonomiskt. De statliga resurser som nu finns för åtgärder bör flytta med i en sådan decentralisering av verksamheten. Företag, fackföreningar, utbildningsinstitutioner och ideella organisationer bör givetvis involveras i det lokala arbetet mot arbetslösheten. Fru talman! Det här var några tankar om ett politiskt alternativ till den regeringspolitik som har bedrivits under flera år och som vi inte vet vad den kommer att innebära om den drivs vidare efter höstens val. Det vi har sett av den nuvarande regeringen och det tänkta kommande alternativet är ju en mängd löften och en politik som inte har gett det man önskat. LO-tidningen beskrev det så här i början på året: I Det är i och för sig en procentenhet färre än under 1996, men sysselsättningen minskade med ungefär lika mycket. Vidare skrev LO-tidningen: Förbättringen på arbetsmarknaden beror främst på politiskt beslutade åtgärder, inte på att fler fått arbete. Regeringens utbildningssatsning kunskapslyftet och särskilda åtgärder för att förtidspensionera äldre arbetslösa har putsat siffrorna. En annan orsak är att antal långtidssjuka ökade kraftigt i fjol. De långtidssjuka räknas inte in arbetskraften och räknas därmed inte som arbetslösa. Så långt LO-tidningen om den kamouflerade arbetslöshetsstatistiken. Det är alltså inte jag själv som säger detta, utan det är en tidning som står regeringen nära som beskriver situationen. Hur ser då dagsläget ut. Det här är ju några månader sedan. Jo, i dag är det en öppen arbetslöshet på nära 7 %, antalet människor i åtgärder motsvarar ca 4 % och sedan finns 3 % i kunskapslyftet. I internationell statistik redovisas dessa som arbetslösa. Sammantaget är det alltså 14 %. Det är en sämre siffra än när den socialdemokratiska regeringen tog makten 1994. Det är resultatet av fyra års experimenterande - som jag ser det - med fram-och-tillbakapolitik. Jag vill ta upp ett ganska tydligt exempel här i debatten. Nästan hälften av Malmös vuxna befolkning saknar ett riktigt jobb. Av stadens 153 000 invånare mellan 16 och 65 år har bara 56 % arbete inom den privata eller offentliga sektorn. Det visar en granskning som Sydsvenska Dagbladet har gjort. Den brutala sanningen om Malmö är att den ena halvan av befolkningen försörjer den andra. Det är alltså ett citat ur den här undersökningen. Enligt kommunens egen statistik är nu bara 60 % av befolkningen sysselsatt. Resten är öppet arbetslösa, förtidspensionerade, i AMS-utbildning, studenter, hemmafruar eller människor som helt enkelt inte ansett det lönt att söka jobb. Det ligger en fruktansvärd dramatik i det ras Malmö sett medger Ilmar Detta, fru talman, är landets tredje största stad. Vad är det som pågår? Vad är det som händer i vårt samhälle? Hans Andersson tog i inledningen av sitt anförande upp detta. Är det en tillvänjning, är det så att man ute bland folket accepterar att vi de facto redan har tvåtredjedelssamhället här? Detta är något vi inte kan acceptera, fru talman. Jag har under den här mandatperioden, faktiskt vid åtskilliga tillfällen, uppmanat regeringen att försöka få till någon form av rundabordssamtal eller en överläggning där vi gemensamt kunde se på hur vi kan lyfta Sverige, hur vi skall få tillväxt, hur vi skall främja företagande, hur vi skall förändra arbetsmarknadspolitiken så att den blir ett stöd för tillväxten. Detta har avvisats hela tiden. Nu står vi där. Det blir så oerhört tydligt, så oerhört krasst genom de här siffrorna att vi har tvåtredjedelssamhället här. Det är förödande. Fru talman! Oavsett vilken regering som kommer till efter höstens val tror jag att det är oerhört angeläget att man sätter sig ned och analyserar denna bistra verklighet, att man försöker finna varandra i den tydliga ambitionen att vi inte kan acceptera det här. Sedan kan vi ha olika förslag till lösningar, men vi måste nog faktiskt sträva efter en mer samlad bild av hur vi skall ta oss ur detta. Det får inte vara så som Hans Andersson säger, att detta är något vi nu accepterar. Fru talman! Jag måste ändå avslutningsvis peka på några av de misslyckanden, löften och utfästelser som har haglat från den socialdemokratiska regeringen under den här perioden, både tidigare från Anders Sundström, när han var arbetsmarknadsminister, och nu senare från Margareta Winberg. Det har handlat om RAS, det riktade anställningsstödet som skulle ge 110 000 jobb, men där resultatet blev drygt 20 000. Hundradagarsgarantin för ungdomar har redan varit uppe i debatten flera gånger. 300 000 misslyckanden, fru talman, det tror jag nästan är snudd på rekord i misslyckanden i förhållande till utställda vallöften. 300 000 löftesbrott. Man har infört en kommunal ungdomsgaranti, som skulle ge 10 000 ungdomar jobb. Resultatet är 2 200. Det handlar om 55-plus, dvs. OTA, resursarbeten, som givit ett fåtal jobb i förhållande till utfästelserna. De arbetslösa, fru talman, vill inte ha den typen av åtgärder. Det får jag höra ute på fältet varje gång jag har debatter och andra sammanträffanden med arbetslösa. Detta är ingenting man vill ha. Man vill ha reguljära jobb. Generationsväxlingen har enligt utskottets betänkande gett 59 jobb - 59 jobb! Det var ett stort slagnummer. Per Unckel sade att det handlade om 10 000 jobb. 59 jobb har det blivit. Redan förra sommaren garanterades alla gymnasieungdomar feriearbeten. Resultatet förra sommaren var att feriearbetslösheten var högre, och resultatet denna sommar är inte mycket bättre. Dessutom får ungdomar som sysselsätts enligt SSU slavlöner. Det är faktiskt regeringens eget ungdomsförbund som dömer ut regeringens ungdomspolitik. Man kallar det slavlöner, de löner de får som ändå lyckas få ett feriearbete. De ständiga förändringarna av villkoren i a-kassan ställer till väldiga problem, nu senast gäller det den sommar som ligger framför oss. Också detta har beskrivits tidigare i debatten. I det här sammanhanget kanske arbetsmarknadsministern kan ge ett hopp till många av dem som trott att de skulle få en arbetslöshetsförsäkring under sommaren men som nu upptäcker att de genom regeringens olika schackranden och ändringar av a-kassan kommer att ställas utanför. I bästa fall får de ett utbildningsbidrag på 103 kr om dagen. Det klarar man sig inte på. Det innebär att många avbryter sina utbildningar. Jag vore tacksam om arbetsmarknadsministern på denna punkt kunde ge ett besked, ett positivt besked som gör att många av dem som nu känner sig utsatta, frågande och som inte vet hur de skall hantera sin situation kan känna sig lugnare. Fru talman! Jag skulle kunna ägna resten av mitt anförande åt en fortsatt uppräkning av misslyckanden, men det får räcka nu. Jag tror att också alla de arbetslösa tycker att det får räcka nu. De har fått nog av en regering som misslyckas med huvuduppdraget, att få fart på sysselsättningen. Grundproblemet är fortfarande att regeringen inte har förstått att utan tillväxtåtgärder och företagsfrämjande insatser kommer det inte fram fler arbetstillfällen. Det går inte att kompensera med arbetsmarknadspolitik. Den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken, som enligt tidningen Kommun-Aktuellt är "ett reservat för arbetslösa", har nått vägs ände. Nu är det dags att välja, att välja en fortsatt politik för åtgärder och arbetslöshet eller en politik för sysselsättning och välfärd. Jag, fru talman, väljer det senare.

Fru talman! Hans Andersson funderar på om jag är snäll eller om jag är en elak gubbe. Hans Andersson är en riktig tomtegubben, det vet vi. I det betänkande vi har framför oss på bänken kan vi läsa att han vill ösa på, expandera. Hans Andersson och Vänsterpartiet drar på med 32 miljarder på ett bräde. Det kan man ju göra om man är en tomtegubbe. Jag försöker nog inte direkt att smeka, men jag har under ett antal år i denna kammare försökt vädja. Jag kan erkänna att vi har brister i vår politik. Då kanske också regeringen skulle kunna erkänna sina brister, så att vi tillsammans kunde sätta oss ned och finna en väg ur det. När vi skall summera den här mandatperioden, Hans Andersson, är det kanske rättvist att redovisa vad som har hänt i förhållande till vad socialdemokraterna sade i valrörelsen 1994 och vad man har sagt under de här åren i regeringsställning. Vi har facit nu. Det handlar inte så mycket om att slå, Hans Andersson, det handlar om att redovisa fakta. Men jag nämnde också de alarmerande siffrorna från Malmö och det som Hans Andersson själv tog upp, att det verkar som att vi börjar acceptera den här situationen. Så får det inte bli. Oavsett vilken regering som kommer till under hösten måste vi sätta oss ned och komma överens om att detta måste vändas.

Fru talman! Nu när Hans Andersson börjar recensera denna artikel, som om jag inte minns fel publicerades i går, kan jag konstatera att hans analys av artikeln är något annorlunda än statsministerns. Statsministern sade ju att det som var nytt med denna artikel var att Carl Bildt hade vikt sig. Det är något annorlunda än att som Hans Andersson säga att vi har satt oss i jollen som leds av moderaterna. Om man skall skapa ett samarbete för att få fart på vårt land, på tillväxten och företagandet, gäller det att hitta de partier som faktiskt står för en sådan politik. Jag redovisade i mitt anförande några av punkterna för detta. Om Hans Andersson vill ansluta sig till det så är det oerhört bra. Jag vet ju från utskottsdiskussionerna genom de här åren att Hans Andersson har en väldigt bra analys av situationen. Det är möjligt, fru talman, att jag inte är riktigt lika duktig på den analysen. Men jag har ändå kommit fram till slutsatsen att det är genom tillväxt, företagande och sysselsättning som vi skall vända de problem som vårt land har. I den delen har ju faktiskt också Hans Andersson samma uppfattning. Låt oss därför samlas kring åtminstone det. Sedan måste jag ändå avsluta med att säga att jag lyssnade på replikskiftet tidigare. Där hemföll Hans Andersson åt att kalla ett antal arbetstillfällen för 100 000 pigor. Är det inte litet dåligt, Hans Andersson? Alla de som sköter om Hans Anderssons rum här i Riksdagshuset - varför skall man kalla dem pigor? Varför denna nedvärdering? Varför denna klassretorik av sämsta möjliga slag?
Fru talman! Dan Ericsson sade i sitt anförande här bl.a. att det saknas förslag från flera partier, bl.a. från Miljöpartiet, om hur man skall komma till rätta med arbetslösheten. Jag tycker att det är konstigt att Dan Ericsson påstår detta, för jag kommer inte ihåg några direkta förslag från Dan Ericsson heller. Vi har ju lagt fram en hel del förslag. Bl.a. har vi, som jag sade i talarstolen, lagt fram förslag om arbetstidsförkortning. Det ger 200 000 nya jobb. Vi har också lagt fram förslag om skatteväxling. Det är en viktig åtgärd, tycker vi. Också Dan Ericsson talar om en skatteväxling. Men vi vill finansiera det på ett annat sätt än han. Vi har också lagt fram förslag om friår. Där ser vi också att en mängd jobb skulle kunna komma till; ca 90 000.
Fru talman! Jo, det är riktigt att Miljöpartiet faktiskt har förslag som ligger i linje med kristdemokraternas, t.ex. det här med friår. Sabbatsårsfrågan har vi faktiskt drivit under flera år. Dessvärre kommer aldrig regeringen till avslut heller i denna fråga. Men det var kanske inte i första hand ett angrepp på Miljöpartiets arbetsmarknadspolitik. Problemet för Barbro Johansson är ju den egna partiledningen i Miljöpartiet. Den har klart deklarerat att man hör till den vänstra sidan av politiken. Jag beklagar det, för jag tror att det kanske hade kunnat finnas goda förutsättningar för Miljöpartiet att ta sig in på mittfältet i politiken. Men som jag uppfattar positioneringen nu har man lagt sig på vänstersidan. Därmed utgör man indirekt ett stöd också till regeringspolitiken.
Fru talman! Jag vet inte om detta är rätta tillfället att diskutera vilken sida man står på. Vi har väl inte helt tagit ställning till huruvida vi ligger i mittfältet. Det tycker jag inte är rätt tid att diskutera nu. Men jag tackar ändå för de här fyra åren i utskottet!
Fru talman! Då tolkar jag det uttalandet som väldigt positivt, som att Miljöpartiet vill hålla sig till det politiska mittfältet. Därmed har kanske förutsättningarna ökat för att vi skall få en annan konstellation i
Fru talman! Dan Ericsson gjorde en retorisk saltomortal, som jag dessutom tycker var ohederlig, i sitt anförande. Det var det som gjorde att jag kände mig tvungen att begära ordet. Han försökte hävda att Centern är ansvarigt för och har medverkat till att de regionala obalanserna nu ökar. Samtidigt försökte han göra sig själv och kristdemokraterna till någon sorts regionernas förespråkare. Jag kan bara tolka det som att det regionalpolitiska arbetet har gått Dan Ericsson helt förbi under den gångna mandatperioden. Han har inget sett, han har inget hört och han har inget förstått. Centern har under alla år stått på barrikaderna för att alla regioner i vårt land skall få en positiv utveckling och för att de skall kunna utvecklas. Tyvärr har Dan Ericsson och kristdemokraterna lyst med sin frånvaro på de här barrikaderna.
Fru talman! Detta var ju nästan litet komiskt. Om det är några som har stått för saltomortaler i det här avseendet är det ju Centerpartiet. De har faktiskt stöttat de socialdemokratiska budgetarna, som har inneburit nedskärningar på regionalpolitiken, under ett antal år. Sedan kan man nu i de yttersta av dagar försöka ta avstånd från detta. Jag beskrev bara den faktiska verkligheten. Det var inte mer med det. Sedan till detta att vi skulle ha lyst med vår frånvaro när det gäller regionalpolitiken, landsbygdsfrågorna eller jordbrukspolitiken. Då måste jag säga att Elving Andersson inte har förmåga att uppfatta mycket ljus i tillvaron.
Fru talman! Jo, fru talman, jag uppfattar skeendet väldigt väl, och det är som jag säger. När det gäller regionalpolitiken har dessvärre Dan Ericsson och kristdemokraterna på ett intensivt sätt lyst med sin frånvaro. Och jag tycker, fru talman, att en politiker som tillhör ett parti som säger sig bl.a. vilja värna om etik och moral i politiken borde hålla sig för god för den här typen av osaklig argumentering i en desperat jakt på billiga debattpoänger.
Fru talman! Jag vet inte vem det är som börjar bli litet desperat nu. Det är i alla fall inte kristdemokraterna. Vi har stått för vår politik under hela denna mandatperiod - till skillnad från Elving Andersson, som har tvingats inordna sig i ledet under den socialdemokratiska regeringspolitiken. Den har inneburit kraftfulla försämringar i regionalpolitiken, för landets bönder och för landsbygden. Det kan vi ju utläsa av statistiken. Jag behöver inte kritisera detta. Jag konstatera bara fakta. Så är det. Vi har stått för ett alternativ hela perioden. Vi kommer att stå för det också i valrörelsen. Om vi får möjlighet att bilda regering kommer vi också att föra den politiken i regeringsställning.

Fru talman! Också jag vill göra en liten reflexion och tillbakablick eftersom det här är denna mandatperiods sista debatt på området. 1994 tog vi också över ett tungt arv. Vi tog nämligen över det största budgetunderskottet, den största skuldsättningen, i vårt lands historia. Och vi tog över en massarbetslöshet av aldrig tidigare skådad omfattning. Det var arvet efter tre år med regeringen Bildt. Jag hade kanske trott att det i den här debatten något skulle kunna framskymta litet mer borgerlig försiktighet och möjligen litet självkritik - men icke då. Det är precis som tidigare på gränsen till arrogans och självgodhet. Vi gjorde en stor budgetsanering, och det är klart att en budgetsanering av det slaget - 127 miljarder - egentligen är ganska oförenlig med en effektiv kamp mot arbetslösheten. Det innebar nämligen både skattehöjningar och åtstramning. Och åtstramning höjer ju faktiskt arbetslösheten. Vi var medvetna om det, men vi siktade det andra mer övergripande målet i framtiden. Den saneringen gjordes mycket snabbt. Det är inte något annat land som i modern tid har gjort en sådan sanering så fort och av så stor omfattning. Och nu kan vi ändå se resultatet. Om man tittar på resultatet och statistiken tycker jag att det skulle finnas en viss anledning till optimism - men inte. Det är möjligen av förklarliga skäl Elving Andersson, eftersom Centern mycket aktivt har bidragit till denna sanering, som är optimistisk och ser med en viss tilltro på framtiden. Men annars är det från vänster till höger bara elände. Låt mig då försöka om inte vända på er eländesbeskrivning och er pessimism ändå försöka att ge, åtminstone för protokollet, en annan bild. Låt mig jämföra april 1994 med april 1998. I april 1994 fanns det 386 000 öppet arbetslösa i Sverige. Motsvarande siffra i april i år var 246 000. Det är alltså en minskning med 139 687. Det är väl ändå bra att vi har färre öppet arbetslösa, Per Unckel och alla ni andra? Ja, men ni gömmer dem säkert i åtgärder, får jag säkert höra. Nja, inte riktigt. 1994 var 270 000 personer föremål för åtgärder. Det var under borgerlig tid. Det var den högsta siffran någonsin. Vare sig förr eller senare har det funnits så många. I år var det Då tittar vi på andra grupper. De långtidsarbetslösa är ett mycket stort problem, inte minst inom olika EU-länder. Också i fråga om dessa har vi gått från 120 000 till 54 000. Det är mer än en halvering. I dag har vi kvar 65 779. Man kan se på andra resultat. Det är resultat som ni gärna talar om. Vi förlorade under den borgerliga tiden 450 000 jobb. Och vi har, inte mycket men ändå, ökat sysselsättningen sedan 1994 med ca 27 000. Jag medger att det är ett litet tal, men det är dock ett plus. Det har tillkommit många nya jobb i den privata sektorn - 87 000. Ni förlorade 316 000. Nu ökar också sysselsättningen i den offentliga sektorn. Minskningen i den offentliga sektorn sedan 1994 har ju tyvärr ätit upp den ökning som har skett i den privata sektorn. Man kan se på andra resultat, t.ex. de utländska investeringarna i Sverige. Ni hade under ett par år 27 miljarder. Vi hade under ett par år 68 miljarder. Vi hörde i dag Thomas Östros berätta att den svenska industrin nu räknar med att satsa 69 miljarder under 1998, och det är 10 % mer än 1997. Det är väl bra? Tycker inte Per Unckel att det är bra att det satsas och att det finns en framtidstro? På grund av att det numera finns förtroende för den svenska ekonomiska politiken har räntan fallit kraftigt. Under er tid höjdes den. Under vår tid har den fallit, och den har fallit med ungefär 3,5 % mellan 1994 och 1998. Jag talar då inte om räntan utan om ränteskillnaden. Vi brukar ju mäta ränteskillnaden mot olika länder. Ränteskillnaden mot t.ex. Tyskland har fallit så mycket, och nu är det bara 15 punkters skillnad. Det betyder ju mycket för vanligt folk. Det betyder mycket för företagare att det blir billigare att låna och billigare att investera. Men det blir också billigare för en person som skall sätta om sitt lån och som har en villa värd 500 000 kr. Den personen betalade 3 737 kr 1994. I dag är summan 1 800 kr. Det är alltså mer än en halvering av räntekostnaden. I dag kunde vi också läsa ett TT-meddelande från SCB att den privata och den offentliga konsumtionen nu ökar. Den offentliga konsumtionen ökar för första gången sedan 1993. Allt detta görs naturligtvis därför att det finns ett ökat förtroende för den förda politiken. Vi kan mäta resultat på andra sätt. Det talas om företagsklimat. Företagsskatten har redan diskuterats, där vi är bäst, om man så vill, eller i varje fall lägst. Det är väl bra att företagen slipper betala så mycket skatt. Jämfört med Tyskland och USA ligger vi mycket lägre. Vi kan jämföra elkostnaden, som tycks vara ett stort nummer i det nya programmet för de tre borgerliga partierna. För ett medelstort företag i Tyskland eller USA kostar elen dubbelt så mycket som i Sverige. Vi kan titta på produktivitetsökningen som i Sverige ligger väsentligt högre än i Tyskland och USA. Jag tycker att det finns anledning att vara något muntrare denna dag när vi diskuterar detta för sista gången inför valet - men icke. När regeringen ser detta är det klart att vi lägger om politiken på arbetsmarknadens område. Vi har gjort det under ett antal år. Vi började 1996 då riksdagen extrainkallades och då vi påbörjade decentraliseringen av arbetsmarknadspolitiken. Då tvingades vi också ha en hög volym på åtgärderna, eftersom det då, precis som 1994, stod rätt still och stampade. Vi såg inte de många nya jobben komma, och därför var vi tvingade att ha en hög nivå på åtgärderna. 1997 vände det, och då vred vi om politiken. Då tog vi ned volymtalen, och då satsade vi mer på kvalitet än på kvantitet, därför att vi såg att de nya jobben kom, vi såg vad som behövdes, och det behövdes framför allt arbetsmarknadsutbildning. Vi mötte därmed den efterfrågan på vissa typer av yrken som vi såg skulle komma. Men vi såg också att det nu fanns en kompetensklyfta mellan de nya jobb som vi såg komma och de arbetslösa som fanns. Det fungerar ju så att om man har varit arbetslös ett tag har man brister i sin kompetens, och därför var det så viktigt med tillskapandet av de 2 extra miljarderna för att vi skulle kunna utbilda svetsare, IT-tekniker, kylmontörer osv. inom arbetsmarknadspolitikens ram. Det är också det som nu sker. Vad som också sker nu är en annan satsning på framtiden, nämligen kunskapslyftet, det kunskapslyft som hånats och som anklagats för att vara en statistisk manipulering eller som ett sätt att gömma de arbetslösa. Samma uttryck har ju använts mot den aktiva arbetsmarknadspolitiken och mot vissa av dessa åtgärder. Men vi får inte glömma att det inte är något nytt påfund. Det var ungefär 100 000 fler under Carl Bildts tid. Det är väldigt konstigt att man från visst håll har denna syn, från högerfalangen här, eftersom också högerregeringar inom EU, som jag jobbar en hel del med, har en helt annan syn på den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Länder som Tyskland och Spanien, som uppenbarligen styrs av högern, försöker nu att göra som vi har kommit överens om i riktlinjerna, nämligen att dubbelt så många personer inom fem år skall vara föremål för någon form av åtgärd, skall vara aktiva i stället för passiva. Det är ju detta som det handlar om. Åtgärderna är ju till för att motverka passivitet. Åtgärderna är ju inte i stället för jobb. Men i Sverige tänker ni bort och glömmer detta, som högern i Tyskland och Spanien nu kopierar. Vi har hört mycket om alternativet i dag. Jag har den tidning här där det står: Tillsammans kan vi skapa 300 000 jobb. Då blir man litet nyfiken och tänker: Oj, är det något nytänkande? Är det något visionärt? Är det något som bär in i 2000-talet? Men man blir rätt så besviken. Det handlar om mindre krångel för företag. Men, Per Unckel, det är något som redan pågår. Det har vi debatterat tidigare i denna kammare och det har regeringen lagt fram förslag om. Det handlar om att IT skall vara en spjutspets. Ja, Sverige ligger i fronten när det gäller informationsteknik. Vi har också olika typer av program, så detta är ingenting nytt. Det handlar om pigavdragen. Det nya är att det inte längre skall bli 100 000 jobb. Där tog väl Folkpartiet i litet för mycket. Nu gäller det tiotusentals jobb. Detta är dock inget nytt, utan det här är gammalt. Det handlar om att informera om euron. Det är också något som vi har lovat att göra efter valet, så det är ingenting nytt. Det handlar om att behålla kärnkraften. Också det känner vi igen. Det handlar, förstås, om en arbetsmarknadspolitik som skall vara mera flexibel, dvs. mera otrygg. Det är samma gamla krav som Moderaterna tidigare här har fört fram. Det handlar slutligen om det som alltid kommer fram och som löser alla problem, nämligen skattesänkningar. Det är ju den trollformel som använts sedan 1991 och som då kunde åstadkomma allt och som uppenbarligen kan göra det nu också. Jag frågar: Vari består det nya? Ni tre partier - Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna - har ju stått här och talat om detta. Men vad är det nya? Vilka är de stora nya tankarna inför 2000-talet? Vi står på tröskeln till ett nytt sekel. Vi står inför en arbetsmarknad i förändring, något som Hans Andersson har beskrivit och som vi kan känna oro inför men som vi på något sätt måste hantera och förhålla oss till. Vi står inför ett 2000-tal med brist på personal, inte minst inom den offentliga sektorn. Hur skall vi klara det? Hur skall vi klara en nyrekrytering av hundratusentals människor till den offentliga sektorn? Hur skall vi klara att kvaliteten stärks? Hur skall vi kunna omorganisera det hela? Hur skall det ledas i framtiden? Vi står inför en arbetsmarknad där vi skall kombinera, åtminstone om man får tro EU, flexibilitet och trygghet. Hur skall det gå till? Det är väl en spännande uppgift att se om det är möjligt att göra det. Ni talar inte om de nya jobben och de nya sektorerna - upplevelsesektorn, musikbranschen, de kvalitativa tjänsterna, multimedierna osv., dvs. det som man kan skönja i framtiden. Ni talar inte heller särskilt mycket, i varje fall inte Per Unckel, om den arbetsmarknad som kräver så mycket mer av kompetens och kunskap av alla, om man nu vill det. Om man inte vill att en grupp skall släpa efter och att klyftorna och lönespridningen skall öka, måste alla få chansen till kompetens och utveckling, både som arbetslösa och i arbetslivet. Ni talar inte om den arbetsmarknad som skall bidra till språnget in i det ekologiska samhället, kretsloppssamhället, där vi kan se alltfler gröna jobb som en hävstång in i framtiden. Vad svarar ni då i er artikel på allt detta spännande och utmanande? Jo, ni svarar ungefär så här - litet slarvigt uttryckt: Vi skall städa. Vi skall krångla mindre. Vi skall sänka skatterna. Jag funderar själv på om en borgerlig idétorka kan illustreras bättre än så. Det är alltså samma gamla politik. Skillnaden nu är att det är ett högerparti till, i denna kammare representerat av Dan Ericsson. Per Unckel sade att erfarenhet är den bästa kunskapen. Men ni tycks ha glömt allt och ingenting lärt. Det finns också ett antal frågor som ni inte redovisar. Det handlar då om pengar till kommunerna, och där har ni helt olika uppfattning. Det handlar om kommunalskatterna, och där har ni helt olika uppfattning. Det handlar om a-kassan - om 75 % eller 80 %, om 300 dagar eller ingen parentes. Också där finns det olika uppfattningar. Det handlar om arbetsrätten och en total avreglering, som Moderaterna vill. Det handlar om mera flexibilitet, som Kristdemokraterna vill. Vad menas med det? Och Elver Jonsson, vad menas med en anpassning till de mindre företagen? Vad tycker ni tillsammans? Svara ni tre som har varit med om det här programmet! Jag tror att det blir så som det blev sist, nämligen att i en regering skall alla partier ha något. Alla skall kunna visa upp något resultat. Samtidigt skall skatterna sänkas. Det här går inte ihop. Erfarenhet är den bästa kunskapen, Per Unckel! Använd erfarenheten - byt politik!

Fru talman! Arbetsmarknadsministern gjorde ett försök att vara visionär men vi har ju facit. Resultatet av vad den visionära arbetsmarknadsministern har bidragit med under de två senaste åren känner vi till. Ingenting när det gäller hennes egna ambitioner har ens varit i närheten av att uppfyllas. Den typen av visioner tror jag att Sverige klarar sig utan. Arbetsmarknadsministern citerar mig alldeles rätt: Erfarenhet är en god kunskap när man stampar vidare. Hon glömmer emellertid att redovisa erfarenheterna av vart den borgerliga politiken faktiskt ledde när det gäller antalet jobb. Socialdemokraterna ärvde inte en arbetsmarknad där arbetslösheten ökade. Man ärvde inte en arbetsmarknad där sysselsättningen minskade. Arbetslösheten gick tvärtom ned och sysselsättningen upp när vi skiftade regering 1994. Men ett och ett halvt år senare lyckades Socialdemokraterna efter omläggningen av skatte-, arbetsmarknads och arbetsrättspolitiken knäcka den goda sysselsättningsutvecklingen så att det återigen gick ned. Inte heller nu, efter ytterligare två år vid regeringsmakten, har ni lyckats komma upp ens till den sysselsättningsnivå som ni för fyra år sedan ärvde av oss. Mycket tydligare kan väl inte misslyckandet skrivas i eldskrift. Vi säger att vi gärna vill dra erfarenheter av det som fick Sverige att växa under den tiden. Vi såg att Sverige växte när skatterna sänktes. Vi såg att Sverige växte när det blev lättare att starta företag. Vi såg att företagen anställde fler när det blev lättare att anställa. Men vi såg också hur Sverige började krympa igen när denna politik efter regeringsskiftet vändes i sin motsats. Ja, Margareta Winberg, vi skall lära av erfarenheterna och bygga Sverige på fast grund. Vi skall inte göra som ni har gjort och tro att budgetsanering är oförenligt med att skapa fler jobb. Tvärtom kan en riktig budgetsanering bara göras genom att arbetena blir fler. Det finns ingenting som är så socialt otillständigt och som är så ekonomiskt dumdristigt som att upprätthålla en hög arbetslöshet. Margareta Winberg sade i sitt anförande att det går så bra - nu sjunker den öppna arbetslösheten och antalet människor som är föremål för åtgärder minskar. Men hon glömmer de 100 000 människor som skulle ha varit arbetslösa om inte kunskapslyftet hade införts. Jag diskuterar inte nu kunskapslyftet i sak, fru talman, men om vi skall redovisa huruvida Sverige går bra eller dåligt måste arbetsmarknadsministern åtminstone lära sig att få statistiken rätt. Hur skall hon annars kunna orientera sig i de politiska slutsatserna?
Fru talman! Om vi skall försöka oss på en analys av vad som hände när det blev en uppgång i antalet jobb, Per Unckel, så handlade det om att devalveringen gjorde exportindustrin mycket lönsam. Den devalveringen försökte ni i det längsta hålla emot. Saneringen skall bygga på fast grund. Ja, men ni försökte inte ens. Vad ni gjorde under er tid var att ni, på grund av att ni var fyra partier och alla skulle ha något - alla skulle kunna gå ut till sina väljare och tala om vad de hade fått, och samtidigt skulle ni sänka skatterna - tvingades låna till de reformer som ni hade lovat väljarna och som ni var tvungna att visa upp inför valet 1994. Det är sanningen. Men det går inte att bedriva saneringspolitik om man samtidigt skall låna pengar till reformer. Skatterna sänktes och därmed gick det bättre. Nej, det blev inte bättre. Skatterna sänktes men ni lånade till det. Det var ju det som var problemet. 240 miljarder kronor i budgetunderskott och en statsskuld som gick rakt upp var ju arvet, Per Unckel! Ni orkade inte göra det som vi sedan tvingades till, nämligen genomföra den budgetsanering som i och för sig var nödvändig. Sedan säger Per Unckel återigen att jag glömmer kunskapslyftet. Jag tycker att det är ett väldigt märkligt resonemang. Varför tar inte Per Unckel med de andra också? Varför tar han inte med de 300 000 studenterna och säger: Ni glömmer studenterna? De är inte heller i jobb eller står till arbetsmarknadens förfogande i statistiken. Men det är medvetet som han glömmer studenterna. Det är fint att gå på universitet och högskolor. Men när de som har den sämsta utbildningen, de som är arbetslösa och längst ned på klasstrappan skall få ett år för att möjligen få en treårig gymnasiekompetens handlar det om att gömma, glömma eller fiffla med statistiken. Vi tycker inte att det är fult med kunskapslyftet. Därför tycker vi att de skall ha den här andra chansen i livet, vilket ni inte vill. Det vet Per Unckel. Per Unckel vet hur ni har röstat i de omgångarna. Men ta gärna med studenterna också, för i så fall blir siffrorna ännu sämre. Det vill inte ni moderater göra, för det passar inte er ideologi.
Fru talman! Vi tar inte med studenterna av det enkla skälet att det inte är något krav att vara arbetslös för att få läsa på universitetet. Poängen med kunskapslyftet var att dessa människor annars hade varit arbetslösa. Jag säger ingenting om kunskapslyftet i sig, men en arbetsmarknadsminister som inte ens kan räkna rätt på statistiken riskerar att gå alldeles vill när det gäller slutsatserna om vad arbetsmarknadsministern borde göra åt det nuvarande tillståndet. Det är detta, fru talman, som är det bekymmersamma i regeringens syn på arbetslösheten. Hurravad-vi-är-duktiga-attityden leder till slutsatsen att den som är så vanvettigt duktig naturligtvis inte behöver göra någonting mera. Om det visar sig att den samlade arbetslösheten på toppen av en högkonjunktur likväl kommer att överstiga 10 % är det varje regerings förbaskade skyldighet att göra någonting åt det. Det man borde göra är först och främst att säkerställa att de företag som ni talar om i retoriken men glömmer i praktiken får chansen att växa. Ni måste sluta med det som Anders Sundström gjorde så fort som Småföretagardelegationens förslag presenterades i dag, nämligen hugga huvudet av förslaget. Hur tror ni att hundratusentals småföretagare som tillfrågats om sin syn på småföretagsamhetens framtid tycker och tänker när den ansvariga ministern sekunderna efter det att han har mottagit förslaget säger: Det där kan jag inte acceptera? Begriper ni inte att de småföretagare som vi vill skall växa tappar sugen, tappar lusten, orken och entusiasmen och därmed tappar hela Sverige sysselsättning. Det är denna brist på insikt hos den nuvarande regeringen om företagsamhetens villkor, om tillväxtens förutsättningar och trygghetens allra yttersta villkor som är den allvarligaste bristen när socialdemokratin möter väljarna. Det är därför ni faktiskt inte förtjänar väljarnas förtroende. Det är därför ni skall gå och ersättas med en regering som begriper vad tillväxten egentligen handlar om.
Fru talman! Jag hör aldrig Per Unckel kommentera detta faktum att det aldrig har funnits så många i åtgärder. Volymtalet har aldrig varit så högt som när Carl Bildt var statsminister, 270 000 i april 1994. Vi kritiserade det inte då, därför att vi förstod att det var nödvändigt i en situation när det stod still. Men ni kommenterade aldrig heller att det var 77 000 fler i åtgärder, som ni tycker förhatliga åtgärder, under er tid än i dag. Vi tar ned åtgärdsvolymen när det går bättre för Sverige därför att vi då inte behöver ha massåtgärder, då behöver vi inte ha kvantiteter utan kan satsa på kvalitet. Det är precis det som vi gör. Får jag fråga en sak, Per Unckel: Är det inte bra att räntan i dag har halverats? Är det inte någonting viktigt och bra för företagandet? Jag inbillade mig att om man är företagare och skall låna pengar då är det av visst intresse om räntan är 6 eller 11 % eller kanske litet högre. Per Unckel har tyvärr ingen mer replik, men det finns en massa obesvarade frågor. t.ex. den om a-kassan, 75 %, 300 dagar och 200 dagar som något slags grundersättning. Det är någonting som de arbetslösa är oerhört intresserade av att veta. De vill ha besked innan valet.
Fru talman! Jag fick inget svar av arbetsmarknadsministern vad som gjorde att nedrustningen av offentlig sektor har fortsatt och slagit särskilt hårt mot vården och detta i en god konjunktur. Jag fick heller inte något svar på varför ungdomsgarantin och sommarjobben hade slagit så fel. Nu efterlyser arbetsmarknadsministern ömsom mästrande, ömsom vädjande kommentar till att arbetslösheten går ned. Visst är det mycket bra, men vi har sagt att det inte räcker att vi med åtgärder pressar ned den i en god konjunktur. Det stora problemet är att det saknas nya riktiga jobb. Så säger Margareta Winberg att det måste finnas litet självkritik, detta riktat till företrädare för oppositionspartierna som om vi stod här som 1994. Det är ändå den regeringspolitik som Margareta Winberg medverkat till som nu står under prövning. Margareta Winberg kan självfallet erinra sig när det osade svavel här för fyra år sedan när socialdemokrater från Skåne och Jämtland faktiskt hade hårda ord att säga om vår centerpartistiska arbetsmarknadsminister, trots att han gjorde en jätteinsats i den svåra arbetslöshet som vi då hade. I april 1994 hade vi den högsta åtgärdssiffran. Det var riktigt i en svår konjunktur. Men att det görs en stor åtgärdsinsats i en bra konjunktur är mera bekymmersamt. Sedan säger Margareta Winberg: Något muntrare kan vi väl ändå säga. Låt mig säga: Visst behövs det uppmuntran när det ser ut så det gör. Jag tror att en del av uppmuntran kan vara att socialdemokraterna håller på att tänka om. Men jag tror att vi behöver passera ett val innan detta politiska mod infinner sig, t.ex. med en större öppenhet mot en vidgad tjänstesektor eller mot sänkt skatt på arbete.
Fru talman! Jag trodde att jag på ett klargörande sätt sade varför vi tvingades göra det vi gjorde under de första år vi regerade. Det berodde på saneringen. Det går inte att bedriva en expansiv politik och samtidigt ha en restriktiv ekonomisk politik. Det går inte ihop. Därmed kan man inte heller fullt ut bekämpa arbetslösheten. Vad vi nu ser är mer pengar till vården, omsorgen och skolan - 4 + 8 + 4 + 4 + 4 miljarder. Det här tycks vara någonting som Folkpartiet tycker är bra särskilt med tanke på engagemanget för de här sektorerna och kvinnornas sysselsättning. Men ni skall ju regera med moderaterna, och de är inte riktigt med på noterna. Känns inte det besvärande, Elver Jonsson? Storleksmässigt är ni inte störst. Ungdomsgarantin: Vi vet att över 200 kommuner har tecknat sig för ungdomsgarantin. Vi vet också att när vi tog över fanns det nästan 40 000 långtidsarbetslösa unga under 25 år. I dag är siffran 6 000, och det är 6 000 för mycket. Jag hoppas att de kommuner som nu går in i ungdomsgarantin skall se till att också dessa 6 000 försvinner. Det är intressant att höra olika företrädare beskärma sig över sommarjobben. Vad gjorde ni åt sommarjobben? Gjorde ni någonting under er regeringstid åt det? Nej, det gjorde ni inte. Vi började i fjol. Då blev det med liten informationsinsats 12 000 fler sommarjobb. I år säger åtta av tio kommuner att de har fler sommarjobb än i fjol. Så med de insatser som vi har gjort blev det fler i fjol än 1996, och i år blir det fler jämfört med 1997.
Fru talman! Fortfarande görs det jämförelser av den förra perioden, då vi hade den svåraste långkonjunkturen i modern tid, med den här perioden då det varit en hygglig, för att inte säga, bra konjunktur. Nu säger Margareta Winberg att det är bra med mer pengar till vården. Det säger vi från Folkpartiets sida, men vi beklagar att det inte kom på en mer reguljär väg, nämligen genom en starkare tillväxt. Då vi hade fått ett inflöde av skattepengar genom att skattebasen hade vidgats. Det är vårt stora bekymmer att skattebasen smalnar av och att alltfler skall försörjas av allt färre. Sedan frågade arbetsmarknadsministern: Är det inte besvärande att regera tillsammans med andra partier som har andra meningar? Tja, det är inte så märkvärdigt. Det kommer vi att få dras med allihop. Inget parti lär väl få någon egen majoritet. Margareta Winberg talade om den 75-procentiga a-kassenivån. Då vill jag bara litet diskret erinra om att det var en uppgörelse mellan socialdemokrater och moderater. Så vi är inte främmande någon för att umgås med andra partier. Margareta Winberg talade också om storleken. Den saknar väl egentligen betydelse. Det rör sig inte i första hand om mandattalen utan det är den politiska tyngdpunkten som räknas, och den kommer att ligga - oavsett vilken regering vi får - i det politiska mittfältet. Där befinner sig Folkpartiet, och det gör att vi har ett politiskt hyggligt manöverutrymme. Vi hävdar både tillväxtens betydelse och det sociala ansvaret. I den meningen är vi inte ängsliga för att se i backspegeln. Vi är inte heller ängsliga att jobba utifrån det program som vi nu har lagt fast.
Fru talman! Jag hävdar fortfarande att det måste kännas besvärande. Moderaterna vill ju inte fullt ut gå med på att satsa de pengar till vård, skola och omsorg som Folkpartiet uppenbarligen är med på, även om ni vill öronmärka dem. Moderaterna vill också kraftigt sänka kommunalskatten, en sänkning med 18 miljarder och det motsvarar 60 000 jobb. Min fråga till Elver Jonsson blir: Tror Elver Jonsson att det blir bättre vård, skola och omsorg med 60 000 färre anställda i dessa sektorer? Följdfrågan blir då: Vem tror Elver Jonsson att det är som då får gå? Är det kvinnorna, som ni omhuldar så mycket, eller är det männen? Svaret är för mig ganska givet, att det är kvinnorna som tvingas gå. Det är detta som gör det så intressant. Jag tror att många offentliganställda är väldigt intresserade av att få veta vad Folkpartiet anser. Är det inte en konflikt att gå ut så hårt tillsammans med ett parti som egentligen vill ha ett annat system? Det är ju det som är motivet för moderaterna. De vill inte ha någon generell välfärd. I det fallet är Folkpartiet och socialdemokraterna mycket närmare varandra när det gäller en offentligt finansierad generell välfärdspolitik som är solidariskt fördelad. Men så är det ju inte för moderaterna. De vill ha ett annat system. De vill ha ett system där man skall efterfråga och där de som har mest pengar skall kunna betala för litet bättre och litet finare vård. För att kunna genomföra det måste skatterna sänkas kraftigt så att det blir mer i plånboken för den enskilde. Därmed kan den enskilde bestämma mer bland privatiserade verksamheter - precis som man diskuterade på 80-talet. Men den tiden är över nu. Det är bara moderaterna i Sverige och de eventuella partier som tänker regera tillsammans med moderaterna som tror på detta. Över hela Europa sveper det en annan vind. Det måste kännas besvärande att tvingas att ta ställning i denna konflikt, för det är väl ändå en konflikt?